Herr talman! Statsrådet Hedborg åberopade gränsvärden. Det är som jag säger, att det inte är bra med generella värden när det gäller denna typ av påverkan. Det har konstaterats i forskning och av Världshälsoorganisationen. Människor är så individuella. Även bland människorna finns sådana som är mycket känsligare än andra och reagerar mycket starkare. Det är prestige även i denna fråga. Det finns en ganska naturlig koppling till amalgamet. Vi vet hur infekterad den frågan är. Man är livrädd för att erkänna att tandsköterskorna har blivit dåliga just av sin arbetsmiljö. Då går det vidare. Det leder till ytterligare ställningstaganden. Det är det man försöker förhindra också. Som Siw Persson säger finns forskningsresultat i andra länder som man inte vill lyssna till här hemma i Sverige. Jag begriper inte om det är för att Sverige är ett så litet land, att vi är så begränsade och har en så oerhört effektiv byråkrati, som information utestängs om den forskning som bedrivs i andra länder. Jag har försökt utröna det, därför att jag tycker att det är fullständigt obegripligt. Det finns ställen där tandsköterskornas skador av detta slag har klassats som arbetsskada. Man har alldeles nyligen förstått att man måste göra det. Jag tycker att det är viktigt att statsrådet tar initiativ till att verkligen ta reda på hur det är i andra länder och vad man har kommit fram till, utan att saker och ting utelämnas. Jag var ordförande för kommittén för jämställdhetsforskning under en tid. Då fick jag verkligen reda på att det är och har varit mindre intresse, framför allt tidigare, för att forska kring det som drabbar kvinnor. Som parlamentariker har vi träffat gynekologer på sjukhus, även manliga, som visar på att kvinnosjukdomar inte är lika intressanta att forska kring som sjukdomar som drabbar i första hand män. Det är en realitet. Jag tror att vi måste ta till oss det. Forskarsamhället är fortfarande oerhört manligt. Vi får verkligen se fram emot att det blir en ändring när det gäller tillsättande av professorer och också när det gäller att ge kvinnor starka forskartjänster. De tillfaller oftast män.
Herr talman! Vi kan vara alldeles överens om att det är viktigt med fortsatt forskning. Forskningskunskap och översikt är också mycket viktigt. Det gäller att bedöma den forskning som bedrivs och också se vilka hål som kan finnas i forskningen och vad som behöver göras. Frågan om hur kvinnor och kvinnors sjukdomar bemöts är intressant. Det finns, som Görel Thurdin påpekar, ganska många exempel på att man har präglats i sin manliga värld av synen på kvinnors sjukdomar. Vi har tillsatt en utredning om hur kvinnor bemöts i sjukvården, med Olivia Wigzell som utredare. Däri kan naturligtvis också denna fråga ingå. Dock är det fortfarande viktigt att kunna konstatera om det faktiskt är så att män i motsvarande situation har behandlats på ett annat sätt. Jag är för min del intresserad av att få reda på, ganska konkret, vari de exemplen skulle kunna tänkas bestå. I så fall är det naturligtvis högst allvarligt. När man, som vi, har två olika försäkringar, å ena sidan sjukförsäkringen med förtidspensionerna och å andra sidan arbetsskadeförsäkringen, måste man hålla på att den vetenskapliga bedömningen skall vara det som avgör vid sorteringen. Även om det var ett något lägre beviskrav i arbetsskadeförsäkringen tidigare, sker bedömningarna fortfarande i huvudsak enligt de gamla reglerna. Jag skulle tro att det är enligt den gamla lagen som bedömningarna har gjorts i alla de fall som har avgjorts, eftersom det är arbetsskadefall som har inträffat tidigare. Naturligtvis finns det någon sorts kontinuitet i farligheten, och det finns individuella skillnader mellan hur känsliga människor är. Men det jag vill visa med de här gränsvärdebeskrivningarna är att det ändå är väldigt stora skillnader mellan det som man i dag kan uppmmäta av kvicksilverexponering och det som är gränsvärde. Man har dessutom konstaterat att det är det dubbla gränsvärdet som är farligt. Där har man kunnat iaktta kvicksilverförgiftning som ett resultat av exponeringen. Så till frågan om vad som är en stor koncentration. Egentligen är inte ens 50 mikrogram per kubikmeter en stor koncentration utan en ganska liten sådan. Och jämför man det med 2,1 mikrogram per kubikmeter är det senare trots allt en liten koncentration. Det är den koncentration man har kunnat iaktta i den arbetsmiljö som är tandsköterskornas. Jag känner mig inte ett dugg tvärsäker i den här frågan, och jag tror inte att man skall vara det. Man skall vara öppen för att vi inte vet allt och för att vetenskapen utvecklas. Det skall den göra, och det skall vi ställa krav på att den gör, också på det här området.

Herr talman! Alla människor som drabbas av arbetsskada har självklart exakt samma rätt att bli bedömda som arbetsskadade. Det finns exempel på andra grupper än tandsköterskorna där man själv känner sig övertygad om att det är arbetet som har varit den huvudsakliga orsaken till det sjukdomstillsånd som man lever i. För det första är det naturligtvis viktigt, inte minst för deras självkänslas skull, att de blir bemötta med respekt för sin övertygelse. För det andra skall vi också vidga våra kunskaper på de områden där det finns tillräckligt många människor som är övertygade om att det ser ut på ett visst sätt. När vi har olika ersättningar för olika typer av tillstånd kommer vi som inte är del av vetenskapen att vara i händerna på det som vetenskapen utifrån sin nuvarande ståndpunkt beskriver som orsakssamband. Vetenskapen är inte så precis alla gånger, och det finns naturligtvis all anledning att följa och uppmärksamma frågan, inte minst därför att den skall vara under offentlighet och debatt. Samtidigt måste vi kräva av forskningen och vetenskapssamhället att man går vidare och tar reda på om man kan hitta orsakssamband av det här slaget. Under tiden måste människorna självklart bemötas med respekt.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat socialminister Ingela Thalén hur Sveriges ståndpunkt i fråga om ett EU-förbud mot direkt och indirekt tobaksreklam kommer att beredas inför nästa socialministermöte och hur denna ståndpunkt kommer att förankras i riksdagens EU-nämnd och i riksdagspartierna i övrigt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. I samband med riksdagsbehandlingen av propositionen 1993/94:98 Vissa ändringar i tobakslagen gav riksdagen regeringen till känna att frågan om förtäckt tobaksreklam skyndsamt måste utredas . Utredaren utsågs i början av december månad 1994 och utredningsarbetet har pågått sedan mitten av januari 1995. Enligt direktiven skall utredaren bl.a. analysera det nuvarande rättsläget och särskilt pröva frågan mot bakgrund av bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och den varumärkesrättsliga lagstiftningen samt internationella konventioner. Utredaren skall utforma förslag till lagreglering. Utredningen beräknas vara avslutad den 31 EU:s direktivförslag om förbud mot både direkt och indirekt tobaksreklam reglerar marknadsföring av tobaksprodukter inom EU. Det är baserat på artikel 100 A i Romfördraget i dess lydelse enligt Maastrichtfördraget och kan således antas med kvalificerad majoritet. Folkhälsoartikeln 129 ger inte utrymme för direktiv. Frågan har inom ministerrådet behandlats av hälsoministrarna då direktivförslaget har starka kopplingar till EU:s grundläggande målsättningar om att upprätta en hög hälsonivå. Redan år 1989 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om reklamförbud mot tobaksprodukter. År 1992 lade kommissionen fram ett nytt mer långtgående förslag som omfattade både direkt och indirekt tobaksreklam. Såväl 1989 års förslag som 1992 års förslag har bromsats av en blockerande minoritet av medlemsstater. Under det tyska ordförandeskapet, hösten 1994, framlades ett kompromissförslag. Huvuddraget i detta förslag gick bl.a. ut på att varje medlemsstat har rätt att fritt besluta, å sitt territoriums vägnar och å de varor som är producerade inom detta territorium, om och till hur stor utsträckning man vill introducera förbud mot tobaksreklam eller upprätthålla redan befintliga restriktioner. För att inga hinder mot den fria cirkulationen av just tobaksvaror inom EU skulle uppkomma föreslogs att alla medlemsländer som ett minimum skulle tilllämpa ett tiotal restriktioner vad gäller tobaksreklam i tidskrifter och radio. Exempel på dessa är förbud mot tobaksreklam som ger en uppfattning att rökning inte är hälsofarlig, förbud mot reklam som uppmuntrar unga att röka och att tobaksreklamen måste innehålla de varningstexter som regleras av ett särskilt direktiv. Det tyska kompromissförslaget vann inte gehör. Vissa medlemsstater ansåg att en minimilagstiftning var otillräcklig, då länder som har ett reklamförbud men som ligger inom ett större språkområde översvämmas av dagspress och veckopress från närliggande länder som inte har ett reklamförbud. Andra medlemsstater ansåg att direktivförslaget var för långtgående och att EU borde överväga andra åtgärder för att minska tobakskonsumtionen. Frågan om ett nytt direktiv om förbud mot tobaksreklam vilar fortfarande inom ministerrådet. Under hälsoministermötet i december 1994 framhöll Sverige vikten av insatser inom den europeiska unionen som förbjuder tobaksreklam. Med anledning av det pågående utredningsarbetet i Sverige om förbud mot indirekt reklam och hur ett sådant förbud kan regleras framhöll dock Sverige att man ville avvakta detta utredningsarbete innan slutlig ställning togs för förbud mot indirekt tobaksreklam. Jag vill dock understryka att det inte är fråga om att vi vill hindra utvecklingen inom EU vad gäller möjligheterna att få till stånd ett samlat förbud mot tobaksreklam. Om bred uppslutning kunde nås kring denna fråga nationellt vore detta självklart mycket bra. Frågan om indirekt tobaksreklam är dock särskilt komplicerad, eftersom den sannolikt kräver grundlagsändring. Innan vi ger uttryck för en mycket bestämd uppfattning i en sådan fråga är det angeläget att förutsättningarna på svensk sida är klargjorda. Att göra det är den sittande tobaksutredningens uppgift. Den segslitna frågan om förbud mot tobaksreklam finns inte på dagordningen för nästa hälsoministermöte den 2 juni, alltså inte den 17 maj. Kommissionen har dock signalerat att man eventuellt kommer att informellt diskutera reklamfrågan vid sidan av mötet. Det är då en informell, icke-bindande diskussion där Sverige kommer att redovisa att en nationell utredning pågår för att undersöka förutsättningar för förbud mot indirekt tobaksreklam. Vidare kan nämnas att Spanien uttryckt en viss beredskap att under hösten ta upp tobaksfrågan. Den spanska dagordningen presenteras definitivt i början av juli månad. Vad gäller förankring av Sveriges ståndpunkt i riksdagens EU-nämnd och i förhållande till de politiska partierna i övrigt kommer den att ske på sedvanligt sätt när frågan på nytt aktualiseras i ministerrådet.

Herr talman! Marianne Samuelsson har frågat mig när den rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor skall börja arbeta igen och vilka partier som då kommer att ingå. Min strävan är att den rådgivande nämnden skall börja arbeta så snart som möjligt. Regeringen kommer att förordna nya ledamöter till nämnden så snart arbetet med att identifiera dessa har slutförts. I linje med regeringens allmänna målsättning fäster jag avseende vid att den nya nämnden skall få en bättre könsfördelning. Jag vill i sammanhanget erinra om riksdagens eget beslut om jämnare könsfördelning i kommittéer och styrelser under innevarande år. Frågan om vilken sammansättning nämnden skall ha hade jag anledning att beröra här i kammaren den 20 april. Jag uppgav då att jag ansåg att samrådet kring krigsmaterielfrågorna borde breddas. Den ståndpunkten står jag fast vid. I frågesvaret nämnde jag också att en särskild statssekreterargrupp nu arbetar med en genomgång av krigsmaterielexportpolitiken, inklusive organisatoriska frågor som t.ex. nämndens framtida uppgifter och sammansättning. Eftersom statssekreterargruppens arbete kan komma att innebära förslag som berör den rådgivande nämnden bör man för ögonblicket avvakta med alla förändringar för att undvika två riksdagsbehandlingar av samma fråga inom loppet av ett och samma år. Det är alltså min bedömning att nämnden för närvarande bör ha samma sammansättning som tidigare, i avvaktan på de förslag som kan komma att läggas av statssekreterargruppen.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret som jag dock bedömer som något intetsägande. Svaret har ju, som sagt, framkommit även i samband med tidigare fråga. Jag är bara litet förundrad över att riksdagens skulle vara en ursäkt för att man inte redan i höstas ändrade nämndens sammansättning. Såvitt jag kan bedöma kommer man inte att tvingas göra två förändringar under samma år, om man efter visst arbete i regeringskansliet skall förändra organisationen. Jag tror inte heller att en ojämn könsfördelning kan ha varit en anledning till att man inte har klarat av att genomföra ändringen att alla partier får ingå i nämnden. Det måste finnas andra skäl bakom detta. Dessa tycker jag att vi borde få tydligare redogjorda för oss. Det kan ju faktiskt finnas någonting i den skrivelse som inkom till regeringen om anledningen till att man inte ville ha med vissa partier i den rådgivande nämnden. Men den frågan kanske vi skall lämna nu, för nu börjar det väl blir sent att genomföra dessa förändringar. Men då är det viktigt att ministern också redogör vad man har tänkt sig för kommande organisationsförändringar och hur de kommer att påverka beslutsfattandet och ansvarsfördelningen. Det är viktigt att den frågan tas upp och att den också leder till en ordentlig diskussion. Om man genomför en organisationsförändring som innebär att man eventuellt gör nämnden till en ny myndighet, är det otroligt viktigt att vi får klara besked om ansvarsfördelningen, så att inte en regering kan gömma sig bakom en myndighet när det gäller vilka beslut som skall fattas i nämnden.
Herr talman! Det finns inga andra bakomliggande motiv, som Marianne Samuelsson frågade om, utan nu arbetar en statssekreterargrupp med en omorganisation av krigsmaterielexportpolitiken. Den skall komma med sitt förslag under våren. Nu är visserligen våren, i alla fall i den här delen av Sverige, något försenad. Men vädermakterna kommer icke att påverka detta, utan arbetet kommer, såvitt jag förstår, att slutföras under våren. När denna grupp är färdig med sitt arbete kommer det förstås att presenteras för riksdagen. Intill dess är det ganska rimligt att den ordning består som har gällt sedan 1980-talets mitt då den nuvarande nämnden infördes. Annars skulle det, som sagt, bli litet egendomligt att komma till riksdagen två gånger så tätt inpå varandra.
Herr talman! Jag tycker inte att det vore egendomligt att komma tätt till riksdagen med förslag till förändringar när det gäller vilka som skall ingå i olika nämnder eller grupper som är av folket valda. Därför är det en dålig ursäkt att påstå att man skall genomföra en omorganisation och att man därför inte ändrade sammansättningen i den rådgivande nämnden omedelbart efter att svenska folket hade röstat. Det måste ändå vara demokratins mening att man genomför de förändringar som blir en följd av ett val. Därför tycker jag att det borde ha skett redan i höstas. Sedan kunde man ha fortsatt diskussionen om en eventuell organisationsförändring, vilken riksdagen hade haft möjlighet att ta ställning till. Jag fick inget svar på min fråga om hur den eventuella nya organisationen kommer att se ut och vilka förändringar man tänker göra. Det är viktigt att få veta regeringens roll i ansvarsfrågan när det gäller krigsmaterielexporten. Eftersom den alltid har varit en het potatis i svensk politik, vill jag ha ett besked om ifall regeringen även fortsättningsvis kommer att ta huvudansvaret eller om man försöker att finna en annan modell för denna fråga.
Herr talman! Jag har ju svarat på den frågan. Det är rimligen så, att eftersom det pågår ett internt arbete inom regeringskansliet kommer detta arbete att presenteras för riksdagen, när det finns ett färdigt förslag. Givetvis kommer riksdagen att få information i enlighet med det förslag som kommer. Men att föregripa det arbete som pågår vore väl litet konstigt.
Herr talman! Att föregripa ett arbete som pågår är inte särskilt konstigt i en demokrati. Det brukar vara så, att ett arbete pågår samtidigt som man för en diskussion och debatt om formerna för vad som komma skall. Jag tycker inte alls att det vore märkligt om man redan nu började diskutera kring den kommande ansvarsfördelningen just när det gäller krigsmaterielexporten. Vi står ju också inför en hel del förändringar i och med EU-medlemskapet, där en ständig debattfråga är om vi skall anpassa reglerna efter EU:s system eller om vi skall behålla våra egna regler, vår egen beslutsrätt osv. Den här frågan är mycket viktig och bör därför vara en stor debattfråga, där vi vågar tala om även de förändringar som är tänkta att genomföras. Det är viktigt att åtminstone få ett klart besked om regeringen i fortsättningen kommer att vara huvudansvarig för vapenexporten.

Herr talman! Siv Holma har frågat mig om vilka initiativ som regeringen avser att ta till förmån för svenskan som EU-språk. Låt mig först slå fast att svenskan i och med Sveriges medlemskap är officiellt språk i Europeiska unionen och därmed formellt jämställt med de övriga tio EU-språken. Bland utomnordiska organisationer är det bara inom EU som svenskan har denna ställning. Inom FN är svenska varken officiellt språk eller arbetsspråk, och inom EFTA har alltid engelska varit det gemensamma språket. Det svenska språket har därför genom EU-medlemskapet fått en starkare formell ställning i det internationella samarbetet än någon gång tidigare. Inför våra fortsatta strävanden efter större öppenhet och djupare demokratisk förankring av EU samarbetet är språkfrågan väsentlig. Regeringen fäster därför den största vikt vid frågan - det gäller både tolkning och översättning. Redan i regeringsdeklarationen poängterade regeringen vikten av att stärka och utveckla det svenska språket. Ju mer vårt samhälle tar emot impulser från andra länder och kulturer, desto viktigare är det att värna den svenska kulturen och det svenska språket. Därför är det angeläget att den rätt att använda sitt modersmål som finns också aktivt utnyttjas av svenska representanter. Detta gäller framför allt i ministerrådet och Europaparlamentet. Regeringens utgångspunkt är att alla svenska företrädare som i olika sammanhang agerar inom och gentemot EU skall kunna använda det svenska språket. Samtidigt kan vi konstatera att det måste ta någon tid innan ett nytt EU-språks ställning som arbetsspråk blir lika starkt som de inom EU redan etablerade språken. Detta sammanhänger främst med att uppbyggnaden av nödvändig tolk och översättningskapacitet tar viss tid i anspråk. Situationen under de första månaderna av Sveriges medlemskap har inte varit helt tillfredsställande, men jag kan försäkra Siv Holma att regeringen uppmärksamt bevakar och beslutsamt försvarar det svenska språkets ställning i EU-samarbetet. Syftet är att på alla sätt verka för att EU-institutionerna fullföljer sitt ansvar för tolkning och översättning. Detta sker på alla nivåer - från arbetsgrupper till ministerrådets möten. Utrikesministern har uttalat sig mycket tydligt i det allmänna rådet när nödvändiga dokument inte funnits på svenska i tid. I vissa fall har regeringen även blockerat beslut, då texten inte har funnits på svenska. Vi måste dock vara medvetna om de problem och begränsningar som EU-institutionerna åtminstone på kort sikt har att brottas med. Introduktionen av svenska och finska som nya EU-språk medför inledningsvis ofrånkomliga svårigheter på det praktiska planet . Särskilt rekryteringen av tolkar är ett problem. Problemen måste hanteras genom samverkan mellan nationella och gemensamma åtgärder. Herr talman! Vad gäller Siv Holmas första fråga, om vilka initiativ regeringen avser att ta i språkfrågan, vill jag understryka att man inom regeringskansliet redan i januari utformade en första vägledning till stöd för departementens och EU-representationens agerande i frågan. Förutom en redogörelse för den svenska hållningen, som beskrivits ovan, låg tyngdpunkten vid behovet av tolkning i olika sammanhang. EU-representationen har vidare en stående instruktion att uppmärksamma rådssekretariatet på den politiska vikt vi tillmäter det svenska språkets ställning som officiellt EU-språk och som tillämpat arbetsspråk. Sverige förutsätter att tolkning från svenska alltid sker vid varje rådsmöte. Vi utgår dessutom ifrån att tolkning också sker till svenska. Rådssekretariatet skall i god tid tillkännage om dessa grundläggande krav vid något enstaka tillfälle inte kan tillgodoses. Vidare skall vi ta fasta på att de andra nationer inom EU som representerar mindre språk - främst Nederländerna, Danmark och Finland men även Grekland och Portugal - ofta har intressen som sammanfaller med de svenska. Därför skall vi samarbeta med dessa länder för att hävda de mindre språkens rätt. Språkfrågan bevakas löpande inom regeringskansliet. Den policy som formulerades i januari har nyligen preciserats och kompletterats. När det gäller tolkning är den grundläggande utgångspunkten att vi inte godtar någon särställning - varken positiv eller negativ - för ett enskilt språk. Undantag bör dock gälla för de arbetsgrupper där man endast talar engelska eller franska. Flera månader har gått sedan Sverige inträdde som fullvärdig medlem. Vi anser därför att vi kan - och bör - skärpa kravet på att en svensk textversion av föreslagna rättsakter skall finnas i god tid före det formella beslutstillfället. Detsamma bör gälla inför undertecknande av avtal och konventioner med tredje land. Vad gäller arbetsdokument kommer vi vidare - parallellt med ansträngningarna att i ökande grad få fram svenska texter - att verka för att användningen av engelska och franska jämställs i praktiken, så att rådsdokument i engelsk version utkommer samtidigt med den franska texten. Vad beträffar Siv Holmas andra fråga - om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att underlätta tillgången till EU-handlingar på svenska - vill jag rikta uppmärksamheten mot det beslut som regeringen fattade den 6 april i år om Översättningsdelegationen. Delegationen ges möjlighet att på uppdragsbasis utföra översättningsarbete åt EU-institutionerna. Bristen på översättningsresurser inom EU är för närvarande stor, och uppbyggnaden av sådana resurser kan beräknas ta upp till två år för att nå en godtagbar nivå. Regeringen har därför beslutat att ge Översättningsdelegationen möjlighet att - mot ersättning från EU:s gemensamma resurser - under en tvåårsperiod åta sig uppdrag från EU-institutionerna. Detta beslut har fattats mot bakgrund av att delegationen under maj månad kommer att avsluta sitt uppdrag att översätta hela EG:s regelverk från tiden före den 1 Samtidigt som regeringen understryker EU:s ansvar för översättningsverksamheten och nödvändigheten av att institutionerna inom EU fullföljer detta ansvar, bibehålls och utnyttjas den unika samlade kompetens som delegationen har. Detta gör det möjligt att under en övergångsperiod snabbare få fram svenska texter, av högre kvalitet än vad som annars skulle varit fallet. Förutom en bättre tillgång till EU-dokument på svenska ger denna lösning också fortsatt inflytande över översättningsarbetet och därmed också över det svenska regelverkets utveckling i språkligt och redaktionellt hänseende. Regeringen är angelägen om att verka för att de principer och riktlinjer för begripliga och enkla författningar som följs i Sverige också beaktas i författningsarbetet inom EU. Det gäller både när förslagen utarbetas, i allmänhet på franska eller engelska, och när dessa källtexter översätts till svenska. Den kunskap som finns bl.a. hos regeringskansliets språkexperter, hos delegationens översättare och i de olika text och termbaser som byggts upp under översättningsarbetet bör därvid tas till vara. På Siv Holmas tredje fråga - angående förstärkta utbildningsinsatser - vill jag peka på följande. Regeringen vidtar åtgärder såväl på kort som på lång sikt för att komma till rätta med bristen på kvalificerade översättare och tolkar. Samtidigt måste vi vara medvetna om att det handlar om att bygga ut en mycket krävande utbildning för att få fram ett antal specialister med mycket hög kompetens. Det största problemet är inte otillräckliga medel, utan snarare den bristande tillgången på kvalificerade lärare. Detta är huvudskälet till att frågan måste betraktas i ett längre tidsperspektiv och att den - där det är möjligt - bör lösas i samverkan med EU-institutionerna. Som framgår redan av propositionen om Sveriges medlemskap i EU anslogs budgetåret 1993/94 särskilda medel för den första internationella konferenstolkutbildningen i Sverige. Dessutom har för innevarande budgetår Tolk och översättarinstitutet vid Stockholms universitet, som har ett nationellt ansvar för utbildningen av tolkar och översättare, tillförts medel för planering och genomförande av viss utbildning av konferenstolkar och översättare. För att så snabbt och effektivt som möjligt avhjälpa bristen på konferenstolkar inrättar regeringen en tolkskola i Sverige förlagd till Stockholms universitet. har just avslutats. För att långsiktigt öka tillgången på översättare planerar regeringen att kraftigt förstärka resurserna som bl.a. avser utbildning av översättare och som kanaliseras till universitet och högskolor via Tolkoch översättarinstitutet. Herr talman! Det svenska språket har genom EU medlemskapet fått en starkare ställning i det internationella samarbetet än någon gång tidigare. Regeringen kommer att se till att denna starkare formella ställning fullt ut får genomslag också i EU:s dagliga och praktiska samarbete. Detta kommer att ske genom en konsekvent språkpolitik gentemot EU institutionerna, genom samverkan med andra medlemsländer och genom målmedvetna åtgärder på det nationella planet.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Mats Hellström för det välvilliga svar som jag har fått på min interpellation om svenska som EU-språk. Jag förstår att regeringen har mycket bra intentioner, och det är utmärkt. Mats Hellström börjar dock sitt svar med att framhålla att svenskan i och med EU medlemskapet fått en formellt starkare ställning i det internationella samarbetet. Men jag anser att det också är viktigt att se på svenskans reella ställning. Motivet till att jag skrev interpellationen, för drygt en och en halv månad sedan, var att det vid samma tidpunkt förekom en debatt i tidningarna om svenskans reella ställning i EU. Denna debatt fördes främst av EU Man kunde i en tidning läsa en beskrivning av hur en session går till, den som hölls i Bryssel den 25-27 april. Det framkom att denna session höll på att slut i fullständigt kaos. Det material som skulle behandlas kom i flera fall fram bara timmar före parlamentets sammanträde, och flera av materialen var inte lika översatta till alla språk. Herr talman! Riksdagen har beslutat att alla svenskar skall kunna tala och använda svenska obehindrat i EU. Men hur har det fungerat i praktiken? Vissa möten har tolkats till samtliga språk utom till svenska. Sverige har visserligen protesterat, men några svenska politiker har tagit egna konsekvenser av den bristfälliga tolkningen och översättningen. Exempelvis har förra utrikesministern Margaretha af Ugglas använt sig av engelska vid utskottsmöten, trots att det förekommit översättning till och från svenska. När Anita Gradin höll sin första presskonferens som EU kommissionär talade hon engelska. Det var t.o.m. så att pressmeddelandet fanns på franska och engelska men inte på svenska. När den blivande EU-revisorn Jan O. Karlsson förhördes av EU-parlamentet talade han engelska. Det här är exempel på hur svenska politiker och även ämbetsmän löst frågan om svenska språkets reella ställning i EU. De talar engelska trots svenskans officiella ställning och trots riksdagens påbud. Herr talman! Jag kan inte låta bli att tycka att Mats Hellströms svar på min första fråga låter litet motsägelsefullt. Han säger att den grundläggande utgångspunkten när det gäller tolkning är att vi inte godtar någon särställning, vare sig positiv eller negativ, för enskilt språk. Vad gäller arbetsdokument sade Mats Hellström att man kommer att verka för att användningen av engelska och franska i praktiken jämställs, så att rådsdokument i engelsk version utkommer samtidigt med den franska texten. I mina öron låter detta praktiskt, men ändå som en särbehandling av de två stora språken engelska och franska. När det gäller svaret på min andra fråga vill jag särskilt beakta svenska språkets ställning i EG domstolen. Jag utgår från en promemoria som är daterad den 15 mars 1995 och som domaren Hans Ragnemalm står bakom. Promemorian är tillställd gruppledarna för de svenska medlemmarna av EU parlamentet. Den behandlar budgeten för EG domstolen 1995 i samband med de nya medlemsstaternas anslutning. Jag skall koncentrera mig på de äskanden och beslut som jag anser berör svenska språkets reella ställning i EG-domstolen. Det handlar naturligtvis om antalet tjänster. Av 142 äskade tjänster erhölls 100. Man lyfter fram att konsekvenserna av detta blir att utredningskapaciteten avseende svensk rätt och svenska domstolars tillämpning av EG-rätten bortfaller. Vidare skriver man att publicering av den svenska utgåvan av EG-domstolens löpande domsamling riskerar att försenas. Herr talman! Jag tycker att det är allvarligt när man påpekar att den svenska översättningsavdelningen vid EG-domstolen har ett mindre antal tjänster än övriga jämförbara länder. Konsekvensen sägs bli att utrymmet för medverkan av översättningsavdelningen i utgivningen av en svensk version av de historiska rättsfallen för närvarande saknas helt. I detta arbete måste man förlita sig till externa tjänster. Översättningarna av de historiska domarna tar flera år. Exempelvis har Spanien ännu inte översatt allt, trots att man började redan 1986 - alltså för nio år sedan. Vidare sägs det i promemorian att domstolens utredningskapacitet avseende svensk rätt begränsas. Det är i och för sig inte en direkt språkfråga, men det är ändå en indirekt sådan. Utredningsenheten har bl.a. till uppgift att på begäran av domstolens ledamöter utföra rättsutredningar om rättsläget i medlemsländerna och följa EG-rättens tillämpning. För närvarande har en dansk tjänsteman hand om dessa uppgifter. Jag har en del annat att säga, men tiden rinner i väg. Jag återkommer.
Herr talman! Jag tycker att det är väldigt bra att Siv Holma tar upp denna fråga i interpellationen. Det är en viktigt fråga. Jag kan dela många av de åsikter Siv Holma har när det gäller målsättningarna. Jag har kanske litet andra uppfattningar om hur vi praktiskt går till väga, men det är viktigt att frågan om svenskan verkligen tas upp och att den diskuteras också här i riksdagen. Jag vill göra några kommentarer till det Siv Holma har sagt. Jag tror att vi alltid kommer att få leva med problemet att översättningar kommer att vara olika. Jag hänvisar till debatten i Bibeln om Babels torn. Det finns en berömd resolution, som har ansetts vara den viktigaste som någonsin har antagits om Mellersta Östern i Förenta nationerna, där den engelska och den franska texten alldeles uppenbart betyder olika saker. Den har man av något skäl lyckats leva med politiskt i Förenta nationerna. Det har t.o.m. ibland ansetts som en fördel att det har varit olika tolkningar. Skämt åsido kommer vi att få leva med detta i allt internationellt samarbete. Jag har ofta stött på - inte specifikt i EU, utan i andra internationella organ - att man slåss om bisatser som betyder väldigt olika saker på spanska och franska eller tyska och svenska. Det jag tar upp i interpellationen om att det handlar om det svenska språkets kvalitet är viktigt. Det kommer givetvis att ta tid, men vi måste verkligen arbeta med den frågan. Vi kan inte bara rekrytera översättare osv., utan vi måste arbeta med att det skall vara kvalitet på de texter som översätts till svenska. När domstolstexter och lagtexter översätts från de språk de ursprungligen är skrivna på till svenska är kvalitetsfrågan viktig. Det håller jag i högsta grad med Siv Holma om. När det gäller svenskans reella ställning vill jag säga att det förekommer, och att det säkert också kommer att förekomma i framtiden, att svenska företrädare talar engelska. Den stora skillnaden är ju att vi tidigare i internationellt samarbete alltid gjorde det. Engelska var alltid det språk på vilket svenskar kommunicerade i internationella sammanhang. Det viktiga är att grundregeln nu är att vi faktiskt talar svenska. Jag tycker själv att det känns ganska positivt att verkligen kunna göra detta. Det är litet ovant att utgå från att motparterna tar till sig vårt språk när vi arbetar internationellt. Men så är det. Det är en omställning som kommer att ta tid, men jag är övertygad om att det kommer att vara bra för alla de svenskar som deltar i samarbetet. Givetvis kommer man även i framtiden i en ordväxling eller en debatt att ta till något annat språk. När det gäller domstolen och den svenska domarens skrivelse vill jag säga att jag tycker att det är utmärkt att Hans Ragnemalm går in snabbt, hårt och kraftfullt och kräver resurser för att stödja svenskans ställning i domstolen. Det är utmärkt att de svenska företrädarna visar just den kraften när det gäller att hävda svenska språket. Det finns utan tvekan barnsjukdomar. Arbetet är som jag har sagt i svaret inte alls färdigt, och det har inte gjorts tillräckligt på några månader. De frågor som Siv Holma har tagit upp är alla viktiga. Rekryteringsfrågorna håller nu på att lösas. De är på väg att lösas. Det är en av de frågor som Siv När det gäller de historiska domarna hoppas jag att det beslut som regeringen har fattat om Översättningsdelegationen skall kunna vara till god hjälp.
Fru talman! Jag vill titta litet mer på rättsläget - Konsekvenserna av att inte ha tillräckliga resurser är faktiskt att underlaget inte blir fullständigt och rättvisande i principiellt viktiga mål. Det blir det inte heller när det gäller rättsläget i Sverige. Man har inte kunnat säkerställa en riktig uppföljning eftersom man inte har dessa resurser. Utifrån ett medborgarperspektiv är dessa förhållanden oacceptabla. Det handlar ju om den enskildes rättssäkerhet. Det handlar också om att kunna ta till vara de rättigheter man fått genom EG-rätten inför svenska domstolar. Jag skulle vilja fråga Mats Hellström på vilket sätt regeringen kan agera för att EU-medel tillförs så att svenska språkets reella ställning garanteras och så att vi åtminstone får lika mycket resurser som andra länder. Vi är ju trots allt såvitt jag förstår nettobidragsgivare. I detta sammanhang vill jag också lyfta fram frågan om tillgång till rättsdatabas för EG-rätten. Såvitt jag har förstått finns det en rättsdatabas för den svenska lagstiftningen. Man kan använda den på ett relativt enkelt sätt genom s.k. sökord. Det krävs inte att man har speciellt djupa juridiska kunskaper. Kan detta vara en fråga som den svenska regeringen skulle kunna driva? Användargruppen skulle kunna utökas. Man skulle inte behöva tillhöra en språklig eller juridisk elit för att få tillgång till denna rättsdatabas. Svenska politiker skulle exempelvis kunna använda den i sitt politiska arbete och t.ex. skriva motioner om ändringar i EG-rätten. I svaret på min tredje fråga konstaterade Mats Hellström att det största problemet inte är otillräckliga medel utan snarare den bristande tillgången på kvalificerade lärare. Jag kan inte heller i detta sammanhang låta bli att tolka det som att man har saknat framförhållning. Bristerna i tolkutbildningen har tydligen varit långvariga. Det är en brist som inte har blivit åtgärdad i förberedelserna inför EU För övrigt tycker jag att en god tolkservice är viktigt mot bakgrund av den ökade internationaliseringen. Den frågan borde ha blivit åtgärdad oavsett EU medlemskap eller inte.
Fru talman! Det var faktiskt inte förrän den 13 november som vi med säkerhet visste att Sverige skulle bli medlem i den europeiska unionen. Framförhållningen kunde kanske varit bättre. Men människor fastnade väl inte för en viss typ av arbete innan man visste att Sverige faktiskt skulle bli medlem i den europeiska unionen och att vårt behov av tolkar och översättare skulle öka mycket kraftigt. Det finns ju en mänsklig verklighet i detta också. Jag tycker nog att det framgår av svaret att sedan Sverige blivit medlem arbetar regeringen mycket praktiskt på olika vägar för att se till att vi får en tillfredsställande situation när det gäller det svenska språket och att vi skall kunna komma över de barnsjukdomar som vi har nu. Jag har pekat på en lång rad insatser för detta som svar på Siv Holmas interpellation. Vi i den svenska regeringen arbetar självfallet för att EU:s budget skall innehålla ett utrymme för vårt språk. Ett exempel på medel ur EU:s budget är de tolkutbildningsresurser som jag nämnde förut. Sedan gällde det förslaget om en mer folklig rättsdatabas. Nu har man gått ett steg genom att EG:s rättsakter finns på svenska. De finns nu i regeringskansliets PC-nät med stor täckning. Jag kan självfallet inte på rak arm ta ställning till Siv Holmas förslag, men det är givetvis något som vi skall studera och gå igenom i departementet.
Fru talman! Det är positivt att statsrådet tar med sig förslaget om en rättsdatabas. När det gäller detta med framförhållningen vill jag säga att det faktiskt var ett löfte från ja-sidan att det svenska språket skulle vara officiellt och fungera som ett sådant språk också. Det är speciellt viktigt ur demokratiaspekter. Jag tycker att det som jag fått höra om EU-parlamentarikernas arbetssituation inte har varit speciellt tillfredsställande. Jag hoppas att det inte tar alltför lång tid att få detta att fungera för dem. Det får inte vara så att det är viktigt att man kan språk för att kunna fullfölja ett sådant här uppdrag.
Fru talman! EU-parlamentet kommer också att starta en tolkutbildning från hösten. Vi får inte ge intrycket att detta är en situation där det inte talas svenska. För första gången i internationella sammanhang talas det huvudsakligen svenska. Det finns barnsjukdomar. Jag har pekat på dem, och Siv Holma och jag har diskuterat dem här. Men det nya är faktiskt att EU-parlamentariker, statsråd och andra som deltar i EU:s verksamhet i huvudsak talar svenska i de internationella sammanhangen. Låt oss se till att vi kan öka tolkresurser och översättarresurser med praktiska medel. Vi har redan börjat med det. Men det viktiga är att från den 1 januari spelar svenskan en större roll än tidigare.

Fru talman! Inger Lundberg har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en genomgripande diskussion om principer för personalrekrytering och anställningsvillkor för EU-anställda. Regeringen anser att det är viktigt att svenska tjänstemän med hög kompetens får tjänster på alla nivåer inom EU-organisationen. Svenska EU-tjänstemän med gedigna erfarenheter av samhällsliv, näringsliv och folkrörelser kommer att ta med sig svensk kultur, förvaltningstraditioner och svenska erfarenheter till EU. Detta bör på ett positivt sätt sätta sin prägel på EU:s verksamhet. Det finns skäl att vara kritisk mot inslag i EU:s personalpolitik. Det gäller särskilt det regelverk som styr denna politik. Enligt min uppfattning leder det till onödig byråkrati och skapar hinder för den personella rörligheten. Det försvårar en effektivisering av EU:s institutioner. Dessutom finns det inslag av elitism i antagningsförfarandet som bör ifrågasättas. Jag kan t.ex. inte förstå varför akademisk grundexamen skall vara ett behörighetskrav för att över huvud taget få delta i konkurrensen om chefs och handläggartjänster. Det är även motiverat att överväga ett slopande av åldersgränser till vissa EU-tjänster. Det finns exempel på åldersgränser som särskilt diskriminerar kvinnor eftersom kvinnors karriär och livsmönster ofta skiljer sig från männens. Sverige har tillsammans med Spanien tagit initiativ för att göra EU-organisationen mer jämställd. Den extremt låga andelen kvinnor på chefs och handläggartjänster inom EU:s institutioner är ett stort problem. Som exempel kan nämnas att endast en av EU-kommissionens 50 generaldirektörer är en kvinna. Därför bör EU ägna extra energi åt att öka kvinnorepresentationen. EU-kommissionen har tagit fram en plan för hur dessa förhållanden skall kunna ändras. Regeringen kommer att vara mycket uppmärksam på hur det arbetet fortskrider. I regeringens eget arbete har vi försökt att föregå med gott exempel. Till de tjänster vi har kunnat påverka - de högsta chefsnivåerna - har vi nominerat kandidater som representerar en jämn könsfördelning. I det sammanhanget kan noteras att EU-kommissionen har tillsatt en särskild arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor. Gruppen leds av EU-kommissionens ordförande och bland medlemmarna finns den svenska EU-kommissionären Anita Gradin. Regeringen har stora förhoppningar om att denna grupp skall ge ett effektivt bidrag till ökad jämställdhet inom EU:s institutioner. När det gäller frågan om anställningsvillkoren för EU-anställda har jag tidigare uppmärksammat de stora löneskillnaderna mellan EU-tjänster och motsvarande tjänster här hemma. Det finns anledning att studera hur helhetsbilden av EU-anställdas anställningsvillkor ser ut. När det gäller omotiverade skillnader kommer jag att ta upp detta med företrädare för EU-kommissionen i syfte att få till stånd förändringar som minskar dessa skillnader. Det är också viktigt att denna typ av frågor tas upp EU:s revisionsrätt. Fru talman! Regeringen arbetar aktivt för att höja EU-kompetensen och med att erbjuda förberedande utbildning till de personer som skall genomgå EU:s antagningsprov för yngre handläggare. Den verksamheten handhas inom regeringskansliet av Forum Europa. Jag kan försäkra Inger Lundberg att regeringen är uppmärksam på de problem som tas upp i interpellationen och kommer att fortsätta att ta initiativ för att rekryteringen till EU-tjänsterna och förmånerna fungerar på ett sätt som gör att EU blir en effektiv, enkel och öppen organisation.
Fru talman! Jag vill tacka Mats Hellström för svaret. Det är bra att regeringen ser kritiskt på rekryteringssystemet inom EU och har tagit en del initiativ, bl.a. för att öka andelen kvinnor i olika EU-organ. Om det europeiska projektet skall bli framgångsrikt krävs det att medborgarna kan känna samhörighet och respekt för organisationen. Då spelar personalen en viktig roll. I departementets handlingar inför de riktade anställningarna i EU står det: "De flesta som anställs av EU-institutionerna stannar för en livstidskarriär oftast inom en och samma institution. Eftersom livstidskarriär är normen uppmuntrar man till rörlighet inom förvaltningen." Jag var faktiskt tvungen att läsa det två gånger för att tro att det var sant. Jag var tvungen att titta en gång extra på omslaget för att se att det verkligen stod oktober 1994. Unga människor går in i EU-jobb - på vissa tjänster får man inte vara mer än 32 år minus en dag - och förväntas stanna där hela livet. Såvitt jag förstår har EU:s principer för personalpolitiken slagits fast för ett antal år sedan. De har formats av kommissionen, kanske utan någon bredare debatt i medlemsstaterna. De närmaste åren kommer olika EU-organ att rekrytera ett tusental svenskar. Några hundra av dem blir handläggare inom kommissionen. Som Mats Hellström säger i svaret är syftet med den riktade rekryteringen att svenska EU-tjänstemän med gedigna erfarenheter av samhälls och näringsliv och folkrörelser skall kunna ta med sig svensk kultur, förvaltningstradition och svenska erfarenheter, och det tycker jag är viktigt. Vårt lands erfarenheter skall prägla utvecklingen av ett gemensamt projekt. Men blir det verkligen så med de grunder EU har för sin rekrytering. De som börjar som handläggare i EU-karriären skall vara högst 32 eller 35 år. De måste ha en fyraårig akademisk utbildning, de skall ha goda språkkunskaper, de skall svara på en massa standardiserade frågor om EU, men det krävs inte att de vet särskilt mycket om sitt eget land. Är det verkligen ett rekryteringssystem som gynnar dem som är dugliga och har skaffat sin duglighet via arbetslivserfarenhet och folkbildning. Var finns de som har hunnit skaffa sig erfarenhet av livet och av det svenska samhället? Det är kanske inte någon slump att den svenska regeringen tvingas upprätta uttagningstillfällen i Bryssel, Paris och New York eftersom tjänsterna varit speciellt attraktiva för utlandssvenskar och deras barn. Jag är glad över att ministern har tagit upp frågan om rekryteringsprinciperna och att den svenska regeringen känner oro över dem. Men hur är det med den svenska rekryteringen? Det är för sent att göra försök med andra principer. Det kan gälla formella krav, men också ålderskrav. Den grundläggande frågan är kanske framför allt: Gynnar EU som samverkansorgan att den som anställs i organisationen anställs med förutsättningen att anställningen är för livet? Är det till gagn för Sverige som nation att det nu några år anställs en grupp personer, väldigt många i samma ålder, kanske ganska många med ungefär samma livserfarenhet, medan det i framtiden kommer att tillföras ganska få svenskar till de olika EU-organen? Jag har förstått att anställningsprinciperna inom EU delvis beror på att man vill skapa en grundläggande lojalitet med organisationen, skapa goda européer. Det kanske inte var en så tokig tanke när EU byggdes upp. Men är det bra i dag när EU som organisation är så etablerad? Är det bra när vanliga människor i medlemsstater, även om de tror på EU-idén som sådan, ändå känner visst avstånd och viss främlingskap? Förs det en aktiv diskussion i kommissionen om hur anställningsförhållandena påverkar de anställda? Hur mycket svenska erfarenheter har t.ex. den unga kvinna eller man som flyttar till Bryssel att tillföra när hon eller han kommer in väldigt ung, får en hög lön, som bara blir högre och högre med åren, kanske gifter sig med en EU-tjänsteman och sätter barnen i särskilda skolor och som på sin höjd bara har sommarstugan kvar som minne av Sverige? Fru talman! EU är en demokratisk organisation. Det förs en ständig debatt om verksamheten. Därför är det naturligtvis att ta i om man jämför med öststaternas nomenklatura. Men de bistra erfarenheter som vi har av den borde ändå göra att det är viktigt att man värnar sig mot allt som kan göra att de EU-anställda blir en klass litet grand vid sidan av de andra grupperna i Europa. Det är kanske dags att ta upp en ordentlig diskussion om fler visstidsförordnanden. Jag tycker att det är bra att Mats Hellström tagit initiativ till en diskussion om löne och anställningsvillkor. Jag skulle också vilja fråga: Har vi några chanser att påverka åldersgränserna när det gäller vår egen riktade rekrytering? Det känns väldigt underligt att man skall vara högst 36 år för en sekreterartjänst. Det går nu många i första hand kvinnor men också män i 40 och 50-års åldern som tvingas lämna statliga anställningar. Många av dem har mängder av livserfarenhet och erfarenhet av en smidig och bra administration. Kanske vore det någonting som vore väldigt bra att tillföra EU:s institutioner?
Fru talman! Liksom i den förra interpellationsdebatten tycker jag att det är väldigt viktigt att dessa frågor tas upp. Det är frågor som är praktiska och samtidigt principiella. De förenar i människor princip och verklighet. Först till en av de frågor som jag tror är en av de viktigare, och den gäller åldersgränserna. Jag tror att de allra flesta, åtminstone i vårt samhälle, har reagerat starkt emot att man har olika gränser för att rekryteras till tjänster inom EU. Precis som Inger Lundberg var inne på innebär det att medelålders och äldre människors kompetens inte tas till vara. Det har också varit en reaktion mot detta, bl.a. från intressegrupper för medelålders och äldre människor i Sverige. Därtill kommer, och det är någonting som inte minst underströks i det medborgarsamtal om jämställdhet som jag hade för någon månad sedan, att det dessutom fungerar extra illa som en spärr för kvinnor. Det är ju traditionellt så, att kvinnors arbetsmarknad skiljer sig åt från männens. Männens väg är oftare livstidskarriären där man går in ung och fortsätter vidare, medan kvinnorna har en tradition att gå in och ut både mellan olika områden och från arbetsmarknaden. Det är klart att en åldersgräns då slår än värre. Det blir en extra diskriminering mot kvinnor. Vi arbetar för att detta skall tas bort. I det svenskspanska jämställdhetsinitiativet tar vi upp detta specifikt. Jag vet att den svenska kommissionären Anita Gradin också arbetar med frågan om bl.a. just sekreterare, som Inger Lundberg tog upp, men givetvis också andra delar av problemet, eftersom Anita Gradin ingår i den jämställdhetsgrupp som arbetar under presidentens ordförandeskap. Den personalansvarige kommissionären Erkki Liikanen kommer också från ett land som har traditioner som liksom våra är nordiska. Jag är övertygad om att det även om det givetvis tar tid kommer, vilket har skett tidigare i EU:s verksamhet, en förändring. Nya länder betyder nytt blod och nya värderingar som påverkar organisationen. Det sker inte med en gång, och det sker inte automatiskt. Jag är fullständigt övertygad om att den nordiska hållningen i olika samhällsfrågor också kommer att påverka EU:s personalpolitik. Givetvis måste vi som är politiskt valda och arbetar inom EU:organen också aktivt driva detta politiskt, och det tror jag mitt interpellationssvar visar att vi försöker göra. Antagningsproven är en praktisk men viktig fråga. Där har man från svensk sida försökt och såvitt jag förstår också i någon mån lyckats påverka dem så att de förändras i sin inriktning och blir mindre latinska än tidigare. Risken finns naturligtvis, precis som Inger Lundberg sade, vilket jag håller med henne om, att den här typen av livstidskarriärer leder till att människor successivt glömmer de vardagsfrågor som de är satta att hantera utifrån sina olika tidigare erfarenheter från de nationer de kommer ifrån. När det gäller de chefstjänster som Sverige har lyckats få till vårt land kan jag framhålla de två generaldirektörer som Sverige har fått. De är bägge personer med mycket god kännedom om det svenska samhället och vår bakgrund. Jag tror inte att Allan Larsson eller Kerstin Niblaeus kommer att glömma vare sig sina sakområden - sysselsättning, sociala frågor, miljöfrågor och konsumentfrågor - eller den verklighet varur kraven skall komma. Det kanske har att göra med att vi från den svenska regeringens sida arbetat på så sätt att vi först har identifierat vilka områden som är viktiga för Sverige med tanke på att vi här har starka värderingar som vi vill föra fram. Först har vi bestämt oss för de områdena, i en dialog med riksdagens dåvarande EU delegation. Utifrån denna gruppering av områden, som för oss är viktiga därför att det gäller frågor där vi i Sverige har starka värderingar som vi vill föra fram, har vi kunnat identifiera kandidater. Arbetar man på det sättet minskar risken för att det blir den allmänt utslätade europrofilen Inger Lundberg med rätta varnar för. Jag är överens med henne om att det finns risker för att man får en klass som separeras ut. Låt mig också säga att det finns motverkande krafter, varför jag inte tror att jämförelsen med Östeuropa kommer att vara särskilt relevant. EU består av väldigt många olika kulturer. Det är ett unikt samarbete så tillvida att det förenar människor från vitt skilda kulturer i Europa i samarbete. Det är också någonting som är en motverkande och en positiv kraft. EU fungerar som ett av de få organ där mångfald också respekteras.
Fru talman! Jag instämmer i att det finns väldigt många motkrafter. Men jag tror ändå att det är viktigt att man tittar på de risker som finns. Jag är glad för det Mats Hellström har redogjort för. Jag tycker att den svenska hållningen är bra och vilar väl i svensk tradition. Men det jag inte har fått svar på är vad vi kan göra när det gäller den riktade rekrytering som nu pågår. Jag tror att en helt del svenskar tycker att det hellre får ta något år eller ett par år till så att rekryteringen blir sådan att den känns legitim utifrån svenska personalpolitiska principer. Det kanske inte är så där fruktansvärt bråttom att rekrytera varenda tjänst om det är risk att vi får rekryteringar som inte riktigt stämmer med våra ideal. Det kanske är så att man när det gäller vissa tjänster skall diskutera: Finns det duktiga människor som har blivit övertaliga i svensk organisation som skulle kunna göra ett bra jobb i EU? Jag tycker att det ligger väldigt mycket i jämställdhetsprinciperna som Mats Hellström talar om. Det kanske är precis så det skall vara. Man skall jobba ett antal år i EU-organisationen - kanske när man är mellan 50 och 60 år, kanske när man är mellan 20 och 30 år, men jag tror inte att det är bra för någon, inte för den enskilde, inte för EU och inte för nationerna, om man jobbar från 29 års ålder tills man är 65 eller 62, eller vad det nu är för pensionsålder man har inom EU.
Fru talman! När det gäller den s.k. riktade rekryteringen som pågår har ett nytt land en möjlighet att prioriteras i rekryteringen till EU-organisationen under ett fåtal år. Om man inte utnyttjar den möjligheten när man är ny medlem får man inte göra det senare. Vi har också varnats mycket av länder som anser att de inte själva har bevakat sina intressen. Om man inte tidigt bidrar till och arbetar för att många från ens land under den första tiden får möjlighet att arbeta i EU:s organ, är det mycket svårt att åstadkomma det senare. Det gäller en fixerad tid. Den här s.k. derogationsperioden är fem år. Vi har inte möjlighet att påverka tiden. Under fem år kommer man att ha dörren "mera öppen" för svenskar. Det är naturligtvis viktigt att så många kompetenta svenskar - som önskar arbeta där - som möjligt får chansen under den här tiden. Under den här perioden måste vi försöka påverka anställningsprinciperna. Det har vi redan försökt göra under de första månaderna av vårt medlemskap. Detta framgick av interpellationssvaret. I vilken mån vi lyckas får framtiden utvisa.
Fru talman! Vi skall naturligtvis ta den här chansen. Det tror jag är viktigt av väldigt många skäl. Ett skäl är det som Siv Holma talade om här tidigare, nämligen att stärka Sveriges och svenska språkets ställning. Fem år är ändå några år. Det innebär kanske att man kan göra en del. Jag tror inte att man ändrar en organisation som EU:s från den ena månaden till den andra. Men vi har i alla fall mycket starka sakskäl. Vi har mycket starka skäl när det gäller hur den moderna organisationen skall fungera för de rekryterings och personalpolitiska principer som Sverige vill driva. Jag önskar statsrådet all framgång i det jobbet.

Fru talman! Lars G Linder har frågat mig vad jag avser att göra för att skapa en samordnad besparingsverksamhet mellan berörda myndigheter så att beslutade ekonomiska neddragningar inte skall skapa ökade statliga kostnader. Frågan är ställd mot bakgrund av att Kriminalvårdsstyrelsen har hemställt om att få lägga ned häktet i Eskilstuna. Häktet Eskilstuna har varit i bruk sedan september 1993. Häktet, som av Kriminalvårdsstyrelsen alltid har setts som ett provisorium, har 11 platser och är inrymt i polisens f.d. arrestlokaler. Häktet inrättades för att komma till rätta med den höga beläggningen inom häktesorganisationen. Kriminalvårdsstyrelsen har nyligen hos regeringen begärt att häktet Eskilstuna skall läggas ned per den 30 juni i år. Under senare tid har häktesorganisationen tillförts platser, bl.a. i Norrköping och Örebro. Ytterligare häktesplatser tillkommer i höst i och med att det nya häktet i Huddinge då tas i bruk. Vidare har beläggningstrycket på häktena minskat något under senare tid. Kriminalvårdsstyrelsens förslag om nedläggning av häktet Eskilstuna bereds f.n. inom Justitiedepartementet. Frågan kommer att bedömas i ett helhetsperspektiv tillsammans med andra förändringar inom kriminalvården. I den bedömningen kommer jag att fästa stor vikt vid Kriminalvårdsstyrelsens uppfattning om hur en effektiv kriminalvård kan bedrivas. I sammanhanget kommer naturligtvis effekter inom andra myndighetsområden att vägas in. Jag har tidigare redogjort för detta synsätt i samband med liknande frågor här i riksdagen.
Fru talman! Jag får börja med att tacka för svaret. Jag har ställt frågan utifrån två olika utgångspunkter, framför allt kanske den mer generella utgångspunkten, att det är viktigt med samordning när nu staten på grund av det statsfinansiella läget tvingas att genomföra stora neddragningar. Men besparingar på en myndighets verksamhet skall inte på ett för staten sammantaget ekonomiskt ofördelaktigt sätt drabba andra delar av den statliga verksamheten. Detta är ett allmänt problem som det är oerhört angeläget att hela tiden ha kontroll över. Annars sparar man inte pengar, som man tror, när man upprättar budgetramar. Tvärtom leder det direkt till ökade kostnader i andra delar. Såvitt jag kan bedöma av de informationer som jag har fått är just frågan om nedläggning av det provisoriska häktet i Eskilstuna ett sådant exempel. Den andra utgångspunkten för min fråga är att vi i Eskilstuna och norra Sörmland har upplevt att det har varit väldigt värdefullt att ha ett häkte i Eskilstuna. Med en nedläggning blir det tio mil till närmaste häktesplats, vilket innebär direkt ökade resekostnader för häktningstransporter, för omhäktningstransporter, för transporter till huvudförhandlingar. Frivården får ökade kostnader. Advokatkostnaderna, som samhället står för i stor utsträckning, stiger. Vid Polismyndigheten i Eskilstuna har man sagt att man förlorar mångmiljonbelopp på att inte ha ett häkte i Eskilstuna. Därutöver finns en massa andra skäl som inte direkt och omedelbart ger ekonomiska effekter. Jag ber att få återkomma till dessa. Men jag tror att det är oerhört angeläget, både ur det lokala och det generella perspektivet, att ha en helhetssyn på de indragningar som man är tvungen att göra.
Fru talman! Det är givetvis så, att i samband med nedläggning av ett häkte, en anstalt eller någon annan institution, måste man göra bedömningen på vilket sätt den påverkar kostnaderna i andra led. Det görs givetvis i detta ärende. Men jag har anledning att påpeka att häktet i Eskilstuna är ett dyrt häkte. Det kostar ungefär 7 miljoner kronor om året. Dygnskostnaden överstiger vida det som är genomsnittet i landet. Av ekonomiska skäl är det motiverat att detta häkte, när kriminalvården måste dra ner, blivit ett av de häkten som Kriminalvårdsstyrelsen har anledning att ta med i övervägningarna.
Fru talman! Det är säkert riktigt att häktet i Eskilstuna har en hög kostnad. Det beror ju på att det är ett provisorium som inte har möjligheter till den organisation och effektivitet som man har vid permanent häkte. Jag har anledning att understryka att det på sikt finns behov av ett permanent häkte i Eskilstuna, vilket också är en uppfattning som finns inom Kriminalvårdsstyrelsen. Det finns också andra skäl att slå vakt om den verksamhet som finns. Det blir inte direkta men väl indirekta ekonomiska konsekvenser när det gäller rättssäkerhetsaspekter. Uppklaringsprocenten för brott i Eskilstuna har ökat betydligt sedan man fick det provisoriska häktet, eftersom polisen vid utredning har bättre möjligheter än om man måste åka tio mil eller mer för att träffa den häktade för vidare utredning eller för att ställa kompletterande frågor. Häktningstiderna blir också kortare. Det är svårt att bedöma hur mycket kortare de blir. Men det innebär också besparingseffekter, som man förlorar vid en nedläggning.

Fru talman! Lars Björkman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att oskyldiga personer antecknas i det polisunderrättelseregister som en särskild utredare skall lämna förslag till. Polisunderrättelseverksamhet innebär att polisen samlar in och bearbetar uppgifter om personer som kan antas delta i brottslig verksamhet utan att det finns misstanke om något konkret brott. Sådan registrering sker i mycket stor utsträckning redan i dag med stöd av polisregisterlagen. För att få föra sådana register med stöd av ADB krävs emellertid tillstånd av Under 1991 ansökte Rikspolisstyrelsen om tillstånd att få föra datoriserade underrättelseregister i den allmänna polisverksamheten, men ansökan avslogs. Ett sådant tillstånd har emellertid, efter överklagande till regeringen, i slutet av 1993 meddelats beträffande Finanspolisens underrättelseregister för uppgifter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt. Vid beslutet tog regeringen hänsyn till att ramarna för registreringen var angivna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och i första hand avsåg transaktioner som hade samband med brottslighet av allvarligt slag. Vad frågan nu handlar om är alltså att i författning mer generellt reglera möjligheten att föra datoriserade underrättelseregister. Av frågan att döma verkar det som om Lars Björkman tror att det är min och regeringens avsikt att sådana register skall tillåtas generellt utan närmare överväganden och utan att hänsyn tas till enskildas integritet. Självfallet förhåller det sig inte på detta sätt. I de direktiv som regeringen har beslutat om har således angetts att utredaren särskilt skall beakta de risker för obefogade intrång i enskildas integritet som en ADB-registrering kan medföra. Utredaren skall också överväga om en registrering skall tillåtas endast för vissa brott och för vissa specificerade ändamål eller kanske först efter det att en viss misstankegrad har uppnåtts. Som jag förmodar att även Lars Björkman anser, är det av största vikt för oss alla att polisen har tillgång till effektiva medel i sin brottsbekämpande verksamhet, i all synnerhet när det är fråga om brottslighet av allvarligt slag. Det torde inte råda någon tvekan om att datoriserade polisunderrättelseregister, rätt reglerade, skulle kunna utgöra ett viktigt instrument för polisen i dess i många fall alltför ojämna kamp mot sådan brottslighet. Vid förverkligandet av målsättningen om fri rörlighet inom EU är det också av stor betydelse att informationsutbytet när det gäller brottsbekämpning blir så effektivt som möjligt. Det finns anledning att förmoda att viss registrering av uppgifter av underrättelsekaraktär också kan bli nödvändigt för att vi skall kunna delta i det europeiska polissamarbetet. Genom att direktiven har utformats på det sätt som jag har beskrivit är det min förhoppning att det skall gå att finna en lösning som tillgodoser såväl samhällets krav på en effektiv brottsbekämpning som hänsynen till enskildas integritet.
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag kan bara konstatera att jag har fått svar på ett område som jag inte riktigt har frågat om. Justitieministern har förutsatt att registret skall upprättas mot en bakgrund som jag inte har skissat. Jag är i och för sig glad om mina tankar är felaktiga. Jag kan bara konstatera att ett förspaningsregister av den typ man pratar om självfallet underlättar polisarbetet. Det är i och för sig begripligt om man arbetar med sådana metoder i ett samhälle där myndigheter och andra samhällsorgan tar sig rätten att ständigt vara informerade om medborgarnas förehavanden. Jag tycker som moderat företrädare att denna typ av registrering av enskilda, utan att bevisad misstanke föreligger, rimligen borde ha varit förvisad till historiens skräpkammare i och med att regimerna i våra östra grannstater har fallit. Ett sådant förspaningsregister kan onekligen leda till att man hamnar i ett register utan att det finns några misstankar. Registret kan ändå användas på ett sådant sätt att jag som enskild individ inte kan värja mig och min egen integritet. Det är lätt att tänka tillbaks på Orwells bok, där han talar om att "Storebror ser dig". Jag kan trots svaret jag har fått ändå inte frigöra mig från misstanken att enskilda polismäns godtycke ligger till grund för att man registrerar, t.o.m. med ADB-hjälp, och upprättar ett register över mig och andra medborgare utan att jag har någon som helst garanti för hur registret kommer att handläggas och skötas i framtiden. Kan man verkligen garantera enskild persons integritet i dessa frågor? Det är det debatten egentligen handlar om.
Fru talman! Jag är inte säker på att jag riktigt förstår vad det är Lars Björkman egentligen talar om. Jag trodde att jag hade svarat på den fråga som Lars Björkman ställer som rör förspaningsregister. Som jag sade i mitt svar har vi redan sådana, men inte ADB-baserade. Det finns i varje land. Det är ingenting som har varit unikt för tidigare Sovjetunionen. I varje land har man förspaningsregister av något slag. Det viktiga med dem är att de är mycket noggrant reglerade just för att säkerställa att det inte är enskild polismans godtycke som avgör vad som står där och för att säkerställa att misstag som är kränkande för den enskildes integritet inte begås. Det är just en sådan lagstiftning vi skall åstadkomma.
Fru talman! Jag kan konstatera att vi inte riktigt använder samma utgångspunkt. De direktiv som jag ändå har tagit del av ger vid handen att man utan egentlig misstanke kan registrera människor för ett framtida behov som inte heller behöver vara dokumenterat. I svaret säger man också att utredaren skall överväga om en registrering skall tillåtas endast för vissa brott och för vissa specificerade ändamål och först efter det att en viss misstankegrad har uppnåtts. Det kan i och för sig tyda på att man, utan att från början egentligen ha bevisskyldighet, kan registrera människor. Mot bakgrund av de tidningsuppgifter vi har haft tillgång till under senaste veckan kan vi konstatera att inte ens de register som i dag förekommer och de uppgifter som finns i Polisens handlingar kan skyddas på ett sådant sätt att de inte missbrukas. Jag erinrar mig debatten om de människor som hade lämnat tips till Polisen och t.o.m. belönats för sina insatser. Ändå hade deras uppgifter lämnats ut. Det har lett till oerhört stor skada för dessa människor som helt oskyldigt har drabbats.
Fru talman! Det kanske skulle vara befrämjande för debatten om Lars Björkman höll isär sakerna. Jag uppmanar honom att läsa direktiven än gång till. Där står det att registret skall omfatta personer som man misstänker, men det behöver inte nödvändigtvis vara misstanke om ett visst brott. Det måste alltså föreligga misstanke om att det är en person som håller på med brottslig verksamhet. Det är de regler som enligt polislagen redan gäller för de register som i dag förs manuellt. Det handlar inte om att man skall registrera människor där det inte föreligger någon misstanke över huvud taget. Vi har inget behov av något sådant register. Polisen har inget behov av ett sådant register. Lars Björkman syftar på att man har tagit in uppgifter om s.k. tipsare i förundersökningsprotokollet. Det har över huvud taget ingenting med Polisens register att göra.
Fru talman! Jag har heller inte påstått att det har med registerverksamheten att göra. Det har att göra med möjligheten att skydda människors integritet. Det är det jag har skjutit in min oro på. Även om vi med de allra bästa förutsättningar försöker skydda alla uppgifter som kan vara kränkande för enskilda människor klarar vi inte uppgiften. Genom att bygga ut registrens omfattning och delvis också registrens bakgrund ökar antalet människor som figurerar i dessa sammanhang. Därmed ökar också risken för att uppgifter grundade på icke bevisad brottslighet - i varje fall från mina utgångspunkter - kan leda till enskild persons skada. Det är det jag skjuter in mig på. Jag har fortfarande inte blivit särskilt lugnad. Jag har inte garanterats ett sådant skydd.
Fru talman! Lars Björkman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kunna kvarstå vid mitt tidigare löfte om att bibehålla antalet poliser. Frågan har ställts mot bakgrund av att regeringen i kompletteringspropositionen föreslår att en del av EU-avgiften skall finansieras genom en höjning av personalomkostnaderna för statligt anställda och att myndigheterna inte skall få kompensation för merkostnaderna. Jag har vid tidigare riksdagsfrågor från bl.a. Gun Hellsvik uttalat att antalet poliser i landet inte behöver minska under de närmaste åren. Jag vill återigen betona att jag står fast vid detta. poliser. Under åren 1995 till 1997 kommer polisväsendet att tillföras sammanlagt ca 1 375 färdigutbildade poliser. Drygt 900 poliser avgår med ålderspension t.o.m. 1999. Polisväsendet får alltså ett nettotillskott på ca 475 poliser fram till år 1999. Dessutom kommer polisaspiranter åter att antas till polisutbildningen fr.o.m. 1997. Dessa förutsättningar innebär sammantaget, även om hänsyn tas till de besparingar som beslutats i budgetpropositionen och kompletteringspropositionen, att antalet poliser i slutet av detta århundrade inte behöver vara färre än nu.
Fru talman! Jag är fullt medveten om den diskussion som tidigare har förts i denna fråga och också de svar som har avgivits. Det är just därför jag förnyar frågeställningen från en annan utgångspunkt, nämligen den att det kommer att göras ytterligare en neddragning som fram tills ganska sent har varit helt okänd. Enligt de beräkningar som har gjorts på Rikspolisstyrelsen och även på departementet, förmodar jag, innebär detta att man kommer att ha någonstans mellan 100 och 150 miljoner kronor mindre att röra sig med när det gäller den rent polisiära verksamheten. Övriga neddragningar är kända och till stora delar också beslutade. Vi har politiskt uttryckt en enighet om att det skall göras satsningar på bekämpning av ekobrottslighet och narkotikabrottslighet. Jag är orolig för att vi på grund av dessa nedskärningar får svårigheter att infria löftena och sätta tillräckligt många polismän i arbete för att jaga de brottslingar som vi inte har minsta anledning att släppa efter trycket på. Justitieministern vet bättre än jag att vi utöver de besparingar jag har nämnt i min fråga har ett mycket stort sparbeting på ungefär 600 miljoner kronor. Det kommer att innebära att den personalintensiva verksamhet som Polisen ändå är kommer att få svårigheter att hålla sin verksamhet uppe. Det finns i det siffermaterial jag fick av justitieministern siffror som säger att man inte skall behöva minska antalet poliser. Jag noterar ändå en viss glidning i självsäkerheten i uttalandena jämfört med tidigare debatter och konstaterar att inställningen är litet mer lågmäld i denna fråga. Jag hoppas verkligen att jag inte skall ta det som intäkt för att antalet poliser kommer att vara otillräckligt utan att vi kan hålla trycket uppe, såsom vi politiskt är överens om.

Fru talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att skärpa den nuvarande lagstiftningen till skydd för barn mot våldtäktsliknande övergrepp. Barbro Westerholm, Ingbritt Gullan Lindblad har frågat mig när förslag kan väntas om skärpning av den straffrättsliga lagstiftningen till skydd för barn mot sexuella övergrepp som har karaktär av våldtäkt. Brottsbalkens kapitel om sexualbrott har genomgått flera förändringar de senaste åren, senast nu vid årsskiftet. En av de ändringar som då genomfördes var att brottet sexuellt umgänge med barn numera rubriceras sexuellt utnyttjande av underårig. Ett skäl för detta var att benämningen sexuellt umgänge inte var lämplig eller ens adekvat som brottsrubricering för denna typ av gärningar. Ett sexuellt umgänge med ett barn under 15 år kan ju enligt det synsätt som präglar lagstiftningen aldrig sägas vara i egentlig mening frivilligt från barnets sida, utan innefattar regelmässigt någon form av utnyttjande. Lagstiftningen präglas därför nu tydligt av synsättet att om ett barn förmås delta i en sexuell aktivitet med en vuxen så är detta helt och hållet den vuxnes ansvar. Detta är en klar förbättring av lagstiftningen, men som framgått av bl.a. justitieutskottets nyligen avgivna betänkande så finns det skäl att gå vidare på området. Därför har jag också tagit initiativ till att en utredning skall tillsättas som skall se över brottsbalkens bestämmelser om sexualbrott. En av de viktigaste frågorna som denna utredning kommer att få ta ställning till är just den som frågeställarna tagit upp, nämligen frågan om en utvidgning av lagstiftarens begrepp våldtäkt. Såväl lagstiftning som rättspraxis förmedlar i dag budskapet att det krävs någon form av våld för att en våldtäkt skall föreligga. Enligt min - och uppenbarligen också frågeställarnas - uppfattning finns det starka skäl att ompröva detta förhållande. Jag delar därför utskottets uppfattning att frågan om våldtäkt mot barn skall få en grundlig genomlysning i den utredning som jag kommer att tillsätta. Jag vill bara tillägga att det för mig är uppenbart att ett samlag med ett litet barn inte kan vara annat än en våldtäkt, oberoende av om något faktiskt våld förekommit eller inte. Enligt vad jag erfarit kommer Kvinnovåldskommissionen att överväga frågor som rör sexualbrott mot kvinnor och barn och komma med förslag till ändringar i brottsbalken. Jag ser med stort intresse fram emot att få ta del av dessa förslag som kommer att överlämnas i slutet av juni månad. Dessa förslag kommer sedan att ingå i det fortsatta arbetet med översynen av sexualbrotten.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på våra frågor. Det är positivt i många avseenden.

Trots dessa förändringar har vi av och till tvingats ta del av domar som blir förvånade och upprörda över - och som inte minst allmänheten upprörs över. Det beror på att det i vår lagstiftning finns kvar en föråldrad syn på sexuella övergrepp mot barn. Problemet är att det krävs ett tvång för att man skall kunna döma för våldtäkt. Det specifika tvånget har en klart underordnad betydelse när ett barn utsätts för ett sexuellt övergrepp. Ett barn är fysiskt svagare, har en begränsad social och personlig mognad och saknar livserfarenhet och referensramar. Det gör att barnet verkligen är i underläge mot den vuxne. Det kan kanske t.o.m. vara så att ett hot om utebliven kärlek eller vänskap av ett barn kan upplevas som minst lika allvarligt som ett hot om fysiskt våld. Därför är det verkligen hög tid att vi inser vårt ansvar mot dessa våra minsta. Jag har inga invändningar mot den utredning som justitieministern skall tillsätta. Den skall ta upp ganska mycket. Kan den här frågan tas med förtur? Detta är min fråga.
Fru talman! Jag vill också tacka för svaret. Det är oerhört viktigt att lagstiftning och rättspraxis så långt det är möjligt överensstämmer med allmänna rättsmedvetandet. Så är definitivt inte fallet i dag när det gäller sexuella övergrepp mot barn och våldtäktsbegreppet. Flera upprörande fall har rapporterats. Ett fall upprörde mig särskilt och ledde till att jag skrev en motion, som sedan har skrivits under av alla partier. Det gäller ett fall som är oerhört svårt att förstå. En pappa gjorde övergrepp mot sin sjuåriga dotter, och det räknades som våldtäkt. Men övergreppen mot den treåriga dottern - som inte kan göra någon typ av motstånd, eftersom hon inte förstår det här - räknades inte som våldtäkt. Det är helt klart att det inte får vara så här. Ytterligare fall har inträffat. Det var glädjande att både utskottet och riksdagen tydligt och klart gav regeringen i uppdrag att få till stånd en sådan lagstiftning att flera fall av övergrepp skall kunna benämnas som våldtäkt. Det var också glädjande att höra av svaret att justitieministern delar utskottets och riksdagens uppfattning, nämligen att det behöver ske en förändring. Det gäller nu tidsaspekten. Vi är rädda för att flera fall skall inträffa innan lagstiftningsarbetet är klart. Jag anser att man skulle kunna lägga fram en proposition till hösten, som skulle kunna leda till lagstiftning till den 1 januari. Min fråga är om detta är möjligt.
Fru talman! Även jag vill tacka för svaret på frågorna. Jag vill komplettera de övriga talarna med att tala om begreppet våldtäkt. Våld kan innebära både fysiskt och psykiskt våld. En våldtäkt är ett övergrepp. Jag menar att även om det inte har krävt fysiskt våld är det likväl ett våldsbrott. Därmed borde det betecknas som våldtäkt. Det är därför mycket angeläget att få till stånd en annorlunda lagstiftning som gör att alla former av sexuella övergrepp på barn blir rubricerat som våldtäkt. Jag är glad att vi är överens med regeringen på den här punkten. Det som man ändå kan fundera på är tidsaspekten, som Ingbritt Irhammar berörde. Kan vi få en proposition till hösten? Utredningen även tar upp andra aspekter. Det är säkert angeläget att se över bestämmelserna om sexualbrott i allmänhet. Men det får inte dra ut på tiden när det gäller brottsrubriceringen för övergrepp mot barn. Det är alltså angeläget att få en förändring snarast möjligt. Jag tycker att den frågan kan brytas ut. Jag vill också kommentera frågan om "litet barn", som justitieministern berörde. Jag menar att det i lagens mening handlar om barn. Barn är man i detta avseende när man är under 15 år. Det får inte råda någon tveksamhet på den punkten.
Fru talman! Också jag vill sälla mig till raden av talare som tackar för svaret. Jag vill speciellt tacka för dess innehåll. Det är glädjande att också justitieministern delar uppfattningen att den här typen av sexuella övergrepp mot barn inte kan rubriceras som något annat än våldtäkt. När man tittar efter vad som har skrivits och beslutats i denna kammare på detta område de senaste åren ser man att det har skett en förändring i flera olika steg, alltifrån att sexuellt umgänge förändrades till sexuellt utnyttjande till att maximistraffet för sexuellt utnyttjande nu senast förlängdes från 4 år till 6 år, dvs. detsamma som för våldtäkt. Det vi nu står inför är ytterligare ett steg, nämligen synen på dessa övergrepp. När jag talat med jurister har jag förstått att man gärna vill göra en klar distinktion mellan vad som är våldtäkt och vad som ett utnyttjande. Talar man med incestoffer är de väldigt tydliga på den här punkten, precis som vi som frågeställare har velat markera, nämligen att den här typen av övergrepp inte kan uppfattas som någonting annat än en våldtäkt. Det har här ställts frågor som också jag gärna vill understryka, samtidigt som jag förstår att det gäller sådant som utredningen skall se över. Det handlar då om vad som är "litet barn" och de tidsaspekter som skall gälla för arbetet i utredningen.
Fru talman! Även jag tackar för svaret på frågan, men jag är litet otålig. Jag skulle väldigt gärna ha sett att justitieministern hade sagt, eftersom det har kommit en beställning från riksdagen, att förslaget kommer i höst. Jag har med stort intresse följt frågan om begreppet våldtäkt när det gäller minderårig. Jag har tidigare ställt frågor, bl.a. i oktober 1992 och i februari 1993 till dåvarande justitieministern. Det har då liksom nu sagts att man skall ytterligare utreda frågan. Nu vet vi att Kvinnovåldskommissionen kommer med ett förslag, och riksdagen har gjort sin beställning. För en lekman är det nästan obegripligt att ett sådant brott mot ett barn inte skall bedömas som våldtäkt. Jag är glad över att vi har precis samma syn. Justitieministern uttalar just att ett samlag med ett litet barn inte kan vara annat än våldtäkt. Även jag vill vidga begreppet till att gälla barn. Jag är glad över att rättsinstanserna tydligen på senare tid har börjat att lyssna till vad folkopinionen har krävt. Man har faktiskt i ett par domar i Högsta domstolen och i Göta hovrätt dömt för grov våldtäkt trots att de lägre rättsinstanserna ansett att det inte varit styrkt att tillräckligt motstånd hade gjorts. Jag är som sagt otålig. När kommer lagförslaget? Kan vi få det i höst, eftersom vi alla är eniga?
Fru talman! Det är två frågor som det finns anledning att uppehålla sig litet grand vid, eftersom grundinställningen är mycket likartad. Det är dels frågan om gränsdragningen åldersmässigt, dels frågan om utredningsarbetet och tidsaspekten i det. Jag väckte den här frågan första gången för ett antal månader sedan. Den är ju inte ny i den rättspolitiska debatten. Det har funnits en del utslag från domstolarna som har givit oss anledning att fundera kring frågan. Jag såg då att frågan inte var lätthanterlig, och det av flera skäl. Frågan kan vara besvärlig rent juridisk-tekniskt. Det är någonting som man får respektera och inte ignorera. När det gäller lagstiftning som kan vara komplicerad kan man ofta göra sig en björntjänst om man inte går till botten med frågeställningarna. Men frågan är besvärlig också utifrån en annan utgångspunkt. Det handlar om vilken attityd och vilket förhållningssätt man har och från vilket perspektiv man ser på den här problematiken. Det jag har ägnat ganska mycket tid under det gångna året - det var i början på året som frågan första gången restes för mig - är vår syn på vuxnas beteende i förhållande till barn. För mig blev det så småningom ganska klart att de bestämmelser vi har i 6 kap. brottsbalken fortfarande har kvar ett vuxenperspektiv i synen på brott mot barn. Det var bakgrunden till att jag bestämde mig för att vi måste se över hela 6 kap. och samtliga brottsrubriceringar. Det finns ett antal olika brott som berör barn. Vi har under årens lopp varit och petat i och förändrat brottsrubriceringar. Det har hela tiden varit fråga om ett slags förskjutning i en annan riktning. Orsaken till att processen har varit omständlig och skett bitvis tror jag ligger i de juridisk-tekniska svårigheterna. Men framför allt gäller det att frigöra sig från ett tankesätt som antagligen sitter djupt i vårt samhälle och hitta en helt annan utgångspunkt i hantering av dessa brott. Jag vill därför understyrka att det är mycket angeläget att vi tar ett helhetsgrepp i frågan. Vi skall inte springa i väg och tro att vi gör någon en tjänst genom att återigen göra en snabb förändring av en paragraf i 6 kap. Vi skall i den här debatten komma ihåg att det inte är så att samlag med barn inte betecknas som våldtäkt. Det gör det, och det gör det i flertalet fall. Men det finns några situationer där den konstruktion som vi har valt för dessa bestämmelser gör att man kan hamna i en annan paragraf i 6 kap. i stället. Det finns då anledning att erinra sig att det inte betyder att det blir några skillnader vad gäller straffpåföljden. För bedömningen av vilket straffvärde den enskilda konkreta handlingen har det inte någon som helst betydelse vilken brottsrubricering man sätter. Straffskalorna är sådana både när det gäller våldtäkt och sexuellt utnyttjande av underårig att domstolen har möjlighet att hamna på samma nivå oberoende av vilken brottsrubricering som görs. Det är alltså inte något angeläget reformarbete som behöver göras beroende på att det finns människor som begår vad åtminstone vi här anser vara våldtäkt och inte får ett straff som motsvarar det brottet. Så är inte situationen. Dessa saker sammantaget gjorde att jag insåg att vi måste ha en bred utredning kring dessa frågor. Jag vågade vid den tidpunkt när jag första gången gick ut offentligt och uttalade mig inte säga någonting annat än det jag säger i dag, nämligen att min personliga uppfattning är att samlag med ett litet barn alltid måste betecknas som våldtäkt. Det är en medvetet vald markering, eftersom jag inte vill föregripa den diskussion som kommer att uppstå i lagstiftningsarbetet om var åldersgränsen skall gå. Jag är inte övertygad om att vi kan göra det så lätt för oss att vi säger 15 år. Det är fråga om en dag hit eller dit med en sådan exakt angivelse. Jag tror att vi i detta fall får göra som i alla andra sammanhang, dvs. att överlåta till domstolen att bedöma det enskilda fallet. Barn är också olika. 14-åringar är på ett sätt, och det är 16-åringar också. Att sätta en exakt gräns, och tro att vi därigenom har löst ett problem, är jag inte övertygad om att vi kommer att klara. Låt utredningen få överväga dessa frågor. Ni har möjlighet att framföra era uppfattningar i den frågan. Jag har för dagen inte velat att ta en personlig ståndpunkt mer än att säga att samlag med ett litet barn enligt mitt betraktelsesätt är en våldtäkt. Vad jag menar med litet barn kan jag inte heller säga. En sjuåttaåring är självfallet ett litet barn! Det är gränsdragningen kring 15-årsgränsen som jag inser kommer att skapa en del problem, med de måste lösas. När det gäller tidsaspekten har jag en osäker faktor att hantera i sammanhanget. Det är Våldskommissionens förslag. Det ingick ju inte i Våldskommissionens uppdrag att komma med förslag till förändringar av lagstiftningen när det gäller sexuella övergrepp på barn. Nu har jag förstått att man avser att komma med ett förslag. Jag är mycket glad och förväntansfull inför det. Det kommer i slutet av juni månad. När jag vet hur det förslaget ser ut, hur det är utarbetat, hur långtgående det är och vilken utredning som finns bakom det kan jag bedöma om det direkt kan ligga till grund för en lagstiftningsåtgärd eller om jag bör sätta in det i något annat sammanhang och hantera det på något annat sätt. Därför ber jag att ni respekterar att jag för dagen inte kan ange någon exakt tidsgräns för detta. Observera också att det inte är någon överhängande brådska i detta ärende. Det som är oerhört viktigt och brådskande är att vi ger uttryck för det ändrade synsätt som i alla fall vi tillsammans representerar. Det finns andra som inte delar den uppfattningen.

Fru talman! Jag har förståelse för justitieministerns syn på att det här skall behandlas i ett helhetsperspektiv. Jag inser också att justitieutskottet har skrivit - och riksdagen har ställt sig bakom det - att man skall titta grundligt på detta i utredningen. Men anser justitieministern att allt skall behandlas i en samlad utredning och att vi inte kan få något i förväg? Om allt måste behandlas i ett sammanhang är det då så att utredningen kommer i gång före sommaren? Kan den få särskilda direktiv att arbeta mycket koncentrerat? Även om justitieministern säger att det inte är någon överhängande brådska tycker jag att det är ett akut behov av att lagstiftaren får ingripa. Domstolarnas anseende sjunker och politikernas också. Vi vill inte se fler domar av det slag som vi har sett här.
Fru talman! I mitt förra inlägg underströk jag att det har hänt mycket under en period. Det har skett en successiv förändring av 6 kap. Jag vill tala om för kammaren att när vi i förra veckan behandlade justitieutskottets betänkande nr 24 hade jag glädjen att gå upp och säga att det var roligt att ett enigt utskott föreslog en sak. Det gällde en grundlig genomlysning av den här frågan. Det var vad man inriktade sig på och ville att justitieministern skulle göra. Genomlysningen skulle vara inriktad på att få till stånd en ordning där fler fall av övergrepp på barn som i övrigt uppfyller rekvisiten för våldtäkt också kommer att bedömas som ett sådant brott. Jag tycker att en del av dessa formuleringar pekar på att det kanske krävs en grundligare genomlysning av detta. Till slut tycker jag att det är viktigt att få säga att grunden i lagstiftningen måste vara att det är den vuxne, precis som i övrigt i barnkonventionen, som har ansvaret när det gäller sexuella övergrepp på barn. Jag tycker att man med det som utgångspunkt skall föra en diskussion om åldersgränsen, även om jag, i likhet med flera här, tycker att den ålder som räknas som barn i barnkonventionen skall vara det som gäller. Det måste ju vara den vuxnes ansvar för sina handlingar gentemot barnet som skall vara vägledande för lagparagraferna även på det här området.
Fru talman! Även jag ser fördelar med att se över den här lagstiftningen i ett helhetsperspektiv. Det är farligt att plottra upp det på olika delar. Samtidigt kan den här översynen underlättas av att Kvinnovåldskommissionen tydligen har tittat på den här delen och enligt massmedieinformation har ett färdigt lagförslag på området. Att det finns ett färdigt lagförslag att skicka ut på remiss gör mig litet optimistisk när det gäller tidsaspekten. Remisstiden kan ju sättas på ett sådant sätt att man intensivt kan arbeta med detta under hösten. Det är fortfarande min förhoppning att det skall bli ett direktiv från regeringen om att man under kort tid skall ha många täta sammanträden.

Fru talman! Det viktiga är att vi har samma grundinställning, och det visar ju den uppställning av kvinnor som vi kan se här. Men jag vill säga att detta egentligen inte är en kvinnofråga. Den angår i lika hög grad våra män. Som lagstiftare känner jag mig mera som representant för det allmänna rättsmedvetandet än som juridiskt sakkunnig. Jag kan ha respekt för de juridiska spetsfundigheterna - vi uppfattar dem kanske så ibland. Men det är viktigt att allt är ordentligt utrett. Jag tycker dock att den här frågan har varit föremål för så många utredningar, och det finns en direkt beställning från parlamentet liksom från Kvinnovåldskommissionen som kommer med sitt förslag, att jag ändå hoppas att vi kan få se ett lagförslag i höst.
Fru talman! För att ta tag i den tråd som Gullan Lindblad slutade med vill jag bara påpeka att just den fråga som vi diskuterar nu aldrig har varit föremål för utredning. Detta är faktiskt något av ett nytänkande. Vi vill nog alla se oss som företrädare för den allmänna opinionen och det allmänna rättsmedvetandet. Men jag tror att vi skall vara medvetna om att även om vi är mycket eniga är nog inte alla eniga i den här frågan. Det är en ganska svår fråga. Det hindrar inte att jag är fullständigt övertygad om att vi kan komma fram och ändra lagstiftningen i enlighet med det synsätt som vi företräder. Jag har mycket svårt att svara på hur vi kan gå fram, men jag har gott hopp om att det underlag som Kvinnokommissionen ger oss gör det möjligt att hantera den här frågan snabbare. Men det blir en avvägningsfråga i förhållande till helhetssynen. Det är mycket svårt att köra på två spår samtidigt och komma i mål vid en och samma tidpunkt. Jag har inte underlag att kunna göra en bedömning av hur vi kan hantera detta i dag. Kvinnovåldskommissionens förslag kommer, om jag är rätt informerad, i slutet på juni månad. Då kan jag göra en bedömning av i vilket läge vi befinner oss och hur vi bör hantera detta. Men för att ge er förhoppningar vill jag säga att jag inte alls utesluter möjligheten att det går att bryta ut detta och ändå bibehålla helhetssynen och att köra detta på två olika spår. Jag utesluter inte alls den möjligheten, men jag kan inte bedöma den förrän jag har sett det förslag som eventuellt kommer.
Fru talman! Vi skall kanske inte dividera om vem som har rätt och fel och hur mycket detta har utretts osv. På en fråga den 9 februari 1993 fick jag svaret att brottsbalkens regler om sexualbrott har varit föremål för upprepade översyner under senare år. Så sent som den 1 juli 1992 ändrades vissa av dessa regler, bl.a. de som handlar om våldtäkt. Vi vet också att Kvinnovåldskommissionen helt nyligen har utrett dessa frågor. Så visst har de utretts. Jag tycker nog att riksdagens särskilda beställning är en mycket viktig faktor i sammanhanget.
Fru talman! Som jag påpekade har det gjorts många ändringar i 6 kap. brottsbalken. Men problemet är att de aldrig har haft den utgångspunkt som vi i dag har blivit eniga om, nämligen att samlag med ett litet barn alltid är våldtäkt. Det är faktiskt ett nytt steg som vi har tagit på lagstiftningsområdet.

Fru talman! Sten Svensson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se över lagstiftningen för att förhindra uppenbara missbruk av partistödet. Bakgrunden till det statliga partistödet är att det länge ansetts att ett sådant stöd är av stor betydelse för det politiska livet och för demokratins arbetsvillkor. Partistödet gör det möjligt för de politiska partierna att få en ekonomisk grund för sin informationsoch opinionsbildande verksamhet utan att vara beroende av enskilda bidragsgivare. I detta ligger också att det är angeläget att ett parti som tidigare varit representerat i riksdagen, men som förlorar sina riksdagsmandat, ges möjlighet till ett avtrappat stöd för att inte helt plötsligt förlora sina möjligheter att fortsätta sin opinionsbildande verksamhet inför kommande riksdagsval. Redan då det allmänna partistödet utformades under 1960-talet var en grundläggande förutsättning att någon statlig kontroll av hur medlen användes inte skulle förekomma. Jag delar den bedömningen. Ett system med en sådan kontroll skulle nämligen förutsätta direkt insyn i partiernas verksamhet. En regeringskontroll av oppositionen skulle knappast anses vara förenlig med grundläggande demokratiska värderingar. Däremot är det självklart att partistödet inte får användas på ett sätt som innebär t.ex. bedrägeri, skattebrottslighet eller någon annan straffbar verksamhet. I sådana fall kan naturligtvis myndigheterna ingripa. Mot bakgrund av de starka skäl som finns mot en ökad statlig kontroll av hur partierna i övrigt använder det statliga partistödet är jag för närvarande inte beredd att införa sådan lagstiftning som Sten Svensson tycks syfta på.
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det är en bra redovisning av de bestämmelser som gäller och det återgår på det beslut som vi här i riksdagen har fattat. Jag har därför inget att invända mot eller att ifrågasätta i den här redovisningen. Det framgår bl.a. av justitieministerns svar att man skall ge stöd till ett parti som bedriver ett aktivt offentligt opinionsarbete och som kan fortsätta sin opinionsbildande verksamhet inför kommande riksdagsval. Jag tycker att vi har ett mycket bra exempel här i kammaren, nämligen Miljöpartiet. Miljöpartiet är alltså exempel på hur detta skall fungera. Ny demokrati är faktiskt exempel på raka motsatsen. Där har den här verksamheten de facto upphört. Vad man egentligen enbart sysslar med i dag är interna slagsmål innanför stängda dörrar. Ingen får insyn där, vare sig massmedier eller någon annan. Man tvistar om hur de här pengarna skall förvaltas och vem som skall ha makt över vad. Någon verksamhet enligt lagstiftarens mening, för vilken de här pengarna skall användas och som syftar till att fortsätta en opinionsbildande verksamhet för att ta sig tillbaka till riksdagen, förekommer inte. Det kan vi konstatera. Det är ganska stötande i dagens samhällsekonomiska läge att staten skall fortsätta att betala ut pengar till en sådan verksamhet, när den verksamheten har upphört. Det är inte fråga om att plädera för statlig insyn i den interna verksamheten. Vi är ense om att man inte skall göra det. Men vi kan ju konstatera att den verksamhet som skall bedrivas offentligt inte förekommer. Jag vill fråga justitieministern om hon inte ens vill utvärdera utfallet av stödet mot bakgrund av Ny demokratis agerande.
Fru talman! Jag utgår från att varken Sten Svensson eller jag egentligen vet vilken verksamhet Ny demokrati bedriver. Det är nog inte möjligt för oss att, utan att vidta särskilda åtgärder, ta reda på det. Jag tror att den frågan får sitt facit vid nästa val. Då vet vi om Ny demokrati kan återkomma till riksdagen eller om det partiet är borta. Då är det kanske väljarnas dom över det partiet. När det gäller partistöd finns det naturligtvis en mängd aspekter. Jag vill inte utesluta att det kan behövas utvärderingar av olika slag - inte från den utgångspunkt som vi har diskuterat här i dag men från andra utgångspunkter, bl.a. mot bakgrund av att vi haft en försöksverksamhet med personval. När det gäller partistödet finns det en rad frågor att gå vidare med. Men just från den här aspekten tror jag att vi skall överlåta bedömningen av Ny demokrati på väljarna nästa val.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att definiera vad man i lagstiftningen menar med parti i det här sammanhanget. Justitieministern kan ju inte mena att man utan några som helst krav på att ett parti skall uppträda som ett politiskt parti skall fortsätta att betala ut skattebetalarnas pengar. Det borde rimligen framgå att man aktivt skall offentligt arbeta med opinionsbildande verksamhet för att kunna definieras som ett stödmottagande parti enligt lagstiftarens mening. Det är bra att justitieministern säger att man skall göra en utvärdering. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Men även den här aspekten borde tas med. Det var svårt att förutse ett sådant här agerande. Jag vill dock peka på att skillnaden mellan Miljöpartiet och Ny demokrati är så iögonfallande att vi inte passiva kan åse vad som inte händer. Det är ju den bristande verksamheten hos Ny demokrati som jag tar upp till diskussion.
Fru talman! Jag delar verkligen Sten Svenssons uppfattning om att det är en påfallande skillnad mellan Ny demokrati och Miljöpartiet. Men jag upprepar att jag tror att varken Sten Svensson eller jag egentligen kan bedöma vilken verksamhet Ny demokrati i dag bedriver.
Fru talman! Jag anser att man, när man betalar ut skattebetalarnas pengar måste göra det utifrån sunda och bra kriterier så att pengarna tydligt kan relateras till en viss prestation. Det behöver man göra även när det gäller ett politiskt parti. Det är inte fråga om intern insyn. Man får göra vad de vill internt. Men här är det fråga om verksamhet som skall rikta sig mot allmänheten, opinionsbildning.
Fru talman! Sten Andersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till förändringar i lagstiftningen så att turister endast i akuta fall skall kunna erhålla ekonomiskt stöd. Som Sten Andersson är väl medveten om ankommer det varken på honom eller på mig att här i kammaren diskutera ett avgörande av en domstol i ett enskilt fall. Eftersom Sten Anderssons fråga utgår från att man av domstolsavgörandet kan dra den generella slutsatsen att turister i allmänhet har rätt till socialbidrag är jag emellertid tvungen att i vart fall något beröra sakförhållandena i målet. Det rör sig om ett gift par med barn, där mannen är bosatt i Sverige och där hustrun och hennes barn väntar på beslut om permanent uppehållstillstånd i landet. Jag vill inte vidare gå in på de särskilda förhållandena i målet, men vill framhålla att redan av vad jag sagt framgår att det inte finns anledning att dra den slutsats som frågan bygger på. När det gäller turister utbetalas normalt inte socialbidrag enligt socialtjänstlagen. Turister hänvisas i stället att ta kontakt med sin ambassad eller sitt konsulat. Det aktuella fallet föranleder alltså inget initiativ från min sida, eftersom turister redan i dag endast i akuta fall kan erhålla ekonomiskt stöd.
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att Sverige befinner sig i en utomordentligt besvärlig ekonomisk situation. Vi måste använda all vår pedagogiska förmåga till att förklara varför tidigare givna löften inte längre kan infrias. I pressen, i alla fall i Skåne, kan man dock läsa om ett gift par. Hustrun och barnet bor för närvarande i Baltikum. Men hustrun kan åka hit och har rätt att leva på socialbidrag. Hon har åkt hit till Sverige ett antal gånger. Statsrådet säger - för en gångs skull accepteras att en fråga i ett enskilt ärende diskuteras och det händer inte varje dag, vill jag påstå - att det i det här fallet skulle vara korrekt. Jag säger inte i min fråga att alla turister som begärt socialbidrag har fått det, men några har fått det. Det aktuella fallet är faktiskt, fru talman, något stötande. Jag kan också tala om att statsrådets egna partikolleger i Malmö har tagit initiativ till överklagandet. Jag är alltså med i en ganska talrik liga. Jag noterar att statsrådet accepterar att turister i vissa fall skall ha rätt till socialbidrag. Det skall bli intressant att höra statsrådets förklaringar inför människorna utanför detta hus. Det handlar ju om att förklara nedskärningarna för alla andra. Men turister skall vid flertalet besök i Sverige, i vissa fall, kunna erhålla socialhjälp.
Jag vill erinra om att vi nu är farligt nära, och balanserande på, gränsen för vad kammaren får diskutera.
Fru talman! Jag vet inte vilken liga Sten Andersson spelar i. Men eftersom Sten Andersson i sin fråga uttrycker att han vill att jag skall medverka till förändringar i lagstiftningen, så att turister endast i akuta fall skall kunna erhålla ekonomiskt stöd, svarar jag att lagstiftningen i dag är sådan att turister endast i akuta fall erhåller ekonomiskt stöd. Jag anser att Sten Andersson därmed har fått svar på sin fråga.
Fru talman! Jag vill givetvis inte på något vis trampa på kammarens skrivna eller oskrivna regler. Men det aktuella fallet kan väl inte vara ett akut fall. I så fall är min uppfattning om betydelsen hos ordet akut något begränsad. Det handlar alltså om en kvinna och hennes barn. De har åkt till Sverige ett flertal gånger. Varenda gång de kommit hit har den i Sverige boende maken begärt socialhjälp för hustruns uppehälle här i Sverige - detta till skillnad från hur det är för alla andra turister.
Fru talman! För att mera generellt kommentera Sten Anderssons frågeställning är det så att gifta, enligt äktenskapsbalken, är försörjningspliktiga gentemot varandra. Om man av olika skäl inte har möjlighet att uppfylla denna försörjningsbörda, har man enligt socialtjänstlagen möjlighet att få hjälp. I det här fallet har man gjort bedömningen att makarna har ett ömsesidigt ansvar gentemot varandra. Att personen i fråga har ett turistvisum kan inte åsidosätta vare sig äktenskapsbalkens ömsesidiga försörjningsansvar eller socialtjänstlagens skyldighet enligt vistelsebegreppet. Det går inte att dra slutsatsen att det handlar om att turister har möjlighet att få socialbidrag.
Fru talman! Jag konstaterar bara att om en som är boende i Sverige har sin hustru boende i ett annat land och hustrun med barn kommer till Sverige baserat på släktskap och gemensam försörjning, har den här personen under tiden enligt svensk lagstiftning - detta baserat på statsrådets tolkning - rätt att erhålla socialbidrag i Sverige. Detta är minst sagt förvånansvärt!
Fru talman! Jag konstaterar bara att äktenskapsbalken är mycket tydlig på denna punkt när det gäller den ömsesidiga försörjningsplikten. Socialtjänstlagen är också mycket tydlig på denna punkt när det gäller vistelsebegreppet och när det gäller stöd under kortare perioder. Det gäller oavsett medborgarskap. I det här fallet - om också jag, fru talman, får göra en liten kommentar enligt målet - är det så att personen i fråga söker uppehållstillstånd i Sverige; därav bakgrunden till domen i kammarrätten. I övrigt vidhåller jag vad som framgår av mitt svar, nämligen att det som Sten Andersson försöker ge sken av i sin fråga - att turister skulle erhålla socialbidrag under den tid de vistas i Sverige - inte är en slutsats som kan dras av kammarättens dom. Den slutsatsen kan man heller inte dra av socialtjänstlagen, oavsett vistelsebegrepp eller annat. Och den slutsatsen kan man över huvud taget inte dra, om man inte medvetet vill skada socialtjänstlagen och socialbidragsfrågorna i övrigt.

Fru talman! Britt-Marie Danestig-Olofsson har frågat mig om jag är beredd att säkerställa fortlevnaden av folkhögskollärarprogrammet genom att precisera ett minsta antal folkhögskollärarexamina som Linköpings universitet skall producera. Det styrsystem riksdagen fattat beslut om för universitet och högskolor innebär att det är universiteten och högskolorna själva som bedömer behov och efterfrågan av olika utbildningar. Regeringen har endast undantagsvis preciserat ett minsta antal examina av enskilda utbildningar för högskolorna. Högskolorna bestämmer själva sitt utbildningsutbud och hur de skall använda sina resurser. Beslut i dessa frågor är således delegerade till högskolorna. Jag uppfattar det som självklart att Linköpings universitet har kontakt med folkhögskolorna och deras organisationer för att tillräckligt många folkhögskollärare skall kunna examineras. Svaret på denna fråga är alltså nej.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga om dimensioneringen av folkhögskollärarutbildningen i Linköping. I det utbildningsuppdrag som regeringen har givit universitetet sägs det att Linköpings universitet har rätt att utfärda folkhögskollärarexamen. Det är man ensam i landet om att göra. Denna utbildning är unik. Det finns bara en sådan i landet och bara vid ett universitet. Den fyller ett alldeles speciellt behov för en alldeles specifik skolform. Av olika skäl kostar den här utbildningen litet mer än annan lärarutbildning. Utbildningen är en ettårig praktisk-pedagogisk utbildning om 40 poäng med 15 poäng för praktik. Utbildningen spänner över ett vitt område. Det gäller alltså många ämnesområden, vilket avsevärt fördyrar den ämnesmetodiska utbildningen. Vidare skall utbildningen försöka mäta folkhögskolans behov av utbildade lärare inom ett mycket stort område. Många gånger handlar det om yrkesförberedande utbildningar och mycket kvalificerade utbildningar, bl.a. inom det estetiska området. Allt detta ställer stora krav på lärarutbildningen. Dessutom skall eleverna kunna praktisera på olika folkhögskolor över hela landet, vilket också fördyrar praktikbesöken när det gäller resekostnader för både elever och lärare. Lärarutbildningen har i stort sett, inte bara vid Linköpings universitet, gång på gång tvingats spara under den här tiden. Så småningom kommer man helt klart fram till en punkt där man kanske börjar titta på de små och väldigt smala utbildningarna, som är ganska kostsamma. Då finns risken att man väljer att skära ner antalet helårsstudieplatser. Det blir då allt färre studenter. Med tanke på den stora satsningen med 10 000
Fru talman! Det är Linköpings universitets ansvar att utnyttja sina statsanslag på bästa sätt, med hänsyn tagen till de utbildningsuppdrag som universitet har. Jag utgår från att man vid universitet är angelägen om att se till att folkhögskollärarutbildningen bedrivs på avsett sätt. Jag har ingen anledning att betvivla det. Universitetet har att avgöra hur resurserna utnyttjas inom de ramar som statsmakterna fastställer. De besparingar som har gjorts är för det första, generellt över riket, förhållandevis marginella. För det andra slår de ungefärligen likartat. Det finns således ingen anledning att misstänka att universitetet på grund av besparingar är i sådant trångmål att man inte kan fullfölja den här utbildningen. Det är självklart av intresse att se till att man utbildar tillräckligt många folkhögskollärare. Som jag sade i svaret utgår jag från att universitetet har detta fullt klart för sig och att man har kontakter med organisationer och folkhögskolor som kan ge underlag för deras bedömning av den erforderliga kapaciteten.
Fru talman! Jag är väl medveten om att det naturligtvis är Linköpings universitet som skall fatta de här besluten. Men mindre principiellt beträffande de här utbildningarna, som ändå fyller ett viktigt samhällsbehov, är det så att det skiljer mellan olika universitet när det gäller vilken nivå besluten fattas på. Det handlar alltså om detaljeringsgraden. Det kan vara fråga om allt mellan att detaljbeslut tas av styrelsen och att både volym och sammansättning av utbildningsutbudet delegeras till institutionerna. Det kan alltså vara väldigt olika. Kommer utbildningsministern att följa upp den här typen av utbildningar, så att de inte i dessa ekonomiskt kärva tider faller mellan stolarna och alltså försvinner? På det sättet mister vi ju något som är värdefullt för en så unik skolform som folkhögskolan.
Fru talman! Det är självklart regeringens och mitt ansvar att se till att vi har de utbildningar i landet som behövs för skilda ändamål. Det gäller självfallet också folkhögskolan, som vi betraktar som en mycket viktig utbildningsform i vårt land. Det gäller naturligtvis också lärarutbildningen och folkhögskolan. Det är klart att man principiellt kan diskutera det system som vi nu har. Universiteten och högskolorna bestämmer i stor utsträckning själva över sina resurser och omfattningen på den utbildning som de erbjuder. Det blir tillfälle till en principiell diskussion i samband med att riksdagen tar ställning till nästa treårscykel för universitet och högskolor. Det kommer att ske hösten 1996. Då får man också ta ställning till huruvida det system som vi nu har fungerar väl eller om det bör modifieras på ett eller annat sätt för att ge statsmakterna starkare styrmedel.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för detta besked. Det känns tryggt. Jag hoppas att den fråga som jag har ställt till utbildningsministern har uppmärksammat honom på det viktiga i att följa dessa spörsmål fram till nästa treårsperiod. Jag uppfattar det nästan som ett löfte att utbildningsministern kommer att bevaka dessa viktiga frågor.
Fru talman! Utbildningsministern bevakar allt inom utbildningsområdet.
Fru talman! Det känns ännu tryggare.

Fru talman! Ulla Hoffmann har frågat statsministern om regeringen mot bakgrund av det nyligen införda viseringstvånget för kroatiska medborgare är beredd att stå fast vid sitt löfte att värna asylrätten. Statsministern har överlämnat frågan till mig för besvarande. Jag vill börja med att säga något om viseringsbestämmelser. Det är varje lands självklara rätt att bestämma vem som skall tillåtas resa in i vårt land. Denna syn avspeglar sig i den svenska utlänningslagen, som har en presumtion för viseringstvång, med undantag för de övriga nordiska länderna. Undantag för viseringstvånget görs då Sverige sluter viseringsfrihetsavtal. Detta görs med likasinnade stater där det bedöms som oproblematiskt med en fri rörlighet för personer. Skulle det visa sig att den fria rörligheten innebär problem för avtalsparterna, kan avtalet sägas upp eller suspenderas för att åter reglera personers rörlighet mellan länderna. Detta är fallet med Kroatien. Reglerna för vem som beviljas asyl har inget samband med viseringspolitiken. Många av dem som kommit till Sverige och här sökt och beviljats asyl har kommit från länder visavi vilka viseringstvång rått. Ett exempel på detta är Iran. Det faktum att man kommer från ett land för vilket viseringstvång råder innebär alltså inte någon inskränkning i rätten att söka och erhålla asyl. Rätten att söka asyl innefattar inte någon rätt för den enskilde att fritt välja vilket land han eller hon söker asyl i. Detta följer av den s.k. första asyllandsprincipen, som ingår i svensk rätt. På Ulla Hoffmanns fråga kan jag alltså svara ja. Regeringen står fast vid sitt löfte att värna asylrätten.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Min fråga var dock ställd till statsministern, eftersom den rör ett uttalande som statsrådet Blomberg gjort om asylrätten. Uttalandet förändrar enligt Vänsterpartiets mening inriktningen av asylrätten i Sverige. Statsministern har det övergripande ansvaret för regeringens politik, och det är därför som jag vänder mig till regeringschefen med frågan om vilka åtgärder regeringen mot bakgrund av uttalandet är beredd att vidta för att klargöra att den står fast vid sitt löfte att värna asylrätten. Jag anser det nödvändigt med ett klarläggande av att regeringen står fast vid värnandet av asylrätten trots det gjorda uttalandet. I stället för att komma med ett sådant klargörande skickar regeringschefen den som gjort uttalandet. Jag kan inte, vilket också framgår av statsrådets svar, tolka statsministerns handläggning av frågan på något annat sätt än att statsrådet Blombergs uttalande är sanktionerat.
Fru talman! Jag tror att Ulla Hoffmanns fråga utgår från att det endast är människor med uppenbara asylskäl som kommer på tanken att söka sig till Sverige. Men människor kan, som bekant, ha många andra personligt sett goda skäl för att vilja komma till vårt land. Kroatien i en situation där vi bedömer det som omöjligt att återsända någon enda dit skulle innebära att ställa ut ett löfte till alla kroater som är intresserade av att komma till Sverige, åtminstone för en tid, att de har den möjligheten eller t.o.m. rätten, oavsett om de har asylskäl eller inte. En sådan växel vill regeringen inte ställa ut utan att också vara beredd att lösa in den. Hoffmann och Vänsterpartiet beredda att stå för ett sådant erbjudande? Borde det då inte i logikens namn gälla också Bosnien, Restjugoslavien och en lång rad andra länder, som många människor önskar sig bort ifrån? Accepterar Ulla Hoffman några viseringskrav över huvud taget eller har just Kroatien något slags särställning?

Fru talman! Barbro Westerholm har mot bakgrund av ett enskilt asylärende frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att möjliggöra asyl för homosexuella. Jag har redan i februari i år här i kammaren besvarat denna fråga av Barbro Westerholm men gör det gärna igen. Omständigheterna i det enskilda fall som Barbro Westerholm refererar till kan jag givetvis av sekretesskäl inte kommentera. Jag vill dock påpeka att den redogörelse Barbro Westerholm gör för Utlänningsnämndens ställningstagande inte är rättvisande. Hon anger att skälet för avslaget enbart är att Rumänien skrivit på internationella fri och rättighetskonventioner. Utlänningsnämnden har en mycket god länderkännedom, och den omständigheten att Rumänien undertecknat olika konventioner är givetvis bara en bland flera andra omständigheter som ligger till grund för ställningstagandet att ingen förföljelse förekommer som är sanktionerad av de rumänska myndigheterna. När det gäller rätten till asyl för homosexuella anger förarbetena till utlänningslagen att uppehållstillstånd kan beviljas av humanitära skäl om en samlad bedömning talar för det. Undantagsvis kan också skyddsregeln för de facto-flyktingar vara tillämplig. I den parlamentariska kommitté som för närvarande ser över flyktingpolitiken kommer frågor om vilka som skall anses ha skyddsbehov och i framtiden få stanna i Sverige att behandlas. Kommittén skall presentera sina förslag i juli i år, och innan dess har jag inte för avsikt att vidta några åtgärder på detta område.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet Blomberg för svaret. Det kan tyckas tjatigt att jag fortsätter att ta upp frågor på detta sätt, men de inrymmer olika principiella frågeställningar. Det är inte samma frågeställning som kommer igen. Det som faktiskt händer efter sådana här debatter är att de påverkar hur man arbetar vidare efteråt. Den principiella fråga som låg bakom detta fall gäller en person som söker asyl i Sverige därför att ett land som har skrivit på konventioner som skall skydda de homosexuella inte följer konventionerna. Vad gör Sverige åt det land som bryter mot en konvention man har skrivit på? Vi kan lämna de enskilda fallen därhän. Är den svenska regeringen beredd att ta upp frågan med regeringen i det land som den asylsökande kommer från? Det är egentligen knäckfrågan, som statsrådet kanske har någon kommentar till.
Fru talman! Jag har just inte några andra kommentarer än vad jag har lämnat. Detta är en av de frågor man bör se över i kommittéarbetet. Som jag svarade förra gången står det inte särskilt angivet i förarbetena. I den proposition som lades fram av den förra socialdemokratiska regeringen, av Maj-Lis Lööw, omnämns den. Hela vårt arbete med att förändra invandrings och flyktingpolitiken har sin grund i den proposition som lades fram av Maj-Lis Lööw. Jag förutsätter därför att vi också får tankar presenterade för oss från kommitténs sida. Till svar på Barbro Westerholms direkta fråga vill jag säga att vi är lika angelägna om att andra länder följer sina konventionsåtaganden som att vi själva skall göra det. I den mån vi inte lever upp till de konventioner vi har skrivit på bör vi korrigera oss själva, på samma sätt som vi bör ta upp en dialog med andra stater som har undertecknat konventioner med ett visst innehåll och inte lever upp till de åtaganden de har gjort gentemot sina egna medborgare. Det är väldigt viktigt.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har ställt en fråga till justitieministern om vilka åtgärder som regeringen kommer att vidta för att motverka hembränning av alkohol. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag håller med Ulla-Britt Hagström om att hembränning är ett problem. Samtidigt är det svårt att rätt bedöma hembränningens omfattning och utveckling i Sverige. Det finns dock oroande signaler på senare tid om att hembränd sprit i ökad utsträckning säljs till ungdomar. Jag vill dock korrigera en missuppfattning vad gäller straffbestämmelserna för olovlig sprittillverkning. Förutom att den som olagligt tillverkar sprit kan dömas till fängelse upp till fyra år så kan all vinning av brottet förverkas. Dessutom gäller från årsskiftet att all tillverkning av sprit och spritdrycker är punktskattepliktig, dvs. även sådan tillverkning som är illegal. Det betyder att den som ertappas med att olagligt tillverka sprit måste betala alkoholskatt med 474 kr per liter ren alkohol. Detta är en betydande skärpning jämfört med de 75 kr per liter som den tidigare straffskatten innebar. Det är dock numera inte domstolen utan skattemyndigheten som fastställer den här skatten. Avslutningsvis vill jag också nämna att det inom regeringskansliet för närvarande arbetas med en departementspromemoria som bl.a. behandlar förslag till hur man kan skärpa bestämmelserna avseende olovlig sprittillverkning. Denna promemoria kommer att remissbehandlas under sommaren. Avsikten är att till hösten kunna förelägga riksdagen en proposition i frågan.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Anna Hedborg för svaret, som var positivt och klargörande. Bakgrunden till min fråga är att hembränningen har fått genomslag i ungdomars alkoholvanor. Jag känner en mycket stor oro över att ungdomarna dricker allt mer samtidigt som vi vet att 75 % av brottsligheten är beroende av alkohol. Skaraborgsinstitutet om högstadieelevernas hälsa och livsstil som fick mig att reagera. Den innehåller följande. Svaren på frågan om eleverna vet var de kan få tag i hembränd sprit är oroande. Både flickor och pojkar i alla årskurser vet var de kan få tag på den. Kunskapen är störst i årskurs 9, där 40 % av eleverna vet var de kan köpa den hembrända spriten. Detta är allvarligt, bl.a. därför att man inte vet kvaliteten eller styrkan på spriten. Dessutom utförs en kriminell handling. Detta är mycket bekymmersamt. Anledningen till att jag i min fråga menar att det är otillräckligt med böter för hembränningen som sådan är att jag utgick från alkohollagstiftningen, som talar om böter eller fängelsestraff. Till detta kommer de stora kostnaderna som alkoholen drar med sig för samhället. Det handlar om alkoholrelaterad produktivitetsminskning genom ökad sjukfrånvaro, invalidisering och för tidig död. Det blir egendomsskador, vägtrafikolyckor, skadegörelse och annat. Inom skolan blir det ökad elevvård osv. Jag undrar varför den man jag refererade till i min fråga inte skulle kunna dömas till en sådan dom som statsrådet talar om. Kan Anna Hedborg visa exempel på någon dom som har avkunnats om alkoholskatt med 474 kr per liter? Hur tänker statsrådet agera för att upplysa ungdomarna om att de varken vet kvalitet eller styrka på spriten och att de faktiskt svävar i stor fara?
Fru talman! Det är alldeles klart att vi har ett stort problem för närvarande i de ganska tydliga signalerna på att ungdomar dricker betydligt mycket mer och tidigare - inte minst flickor har börjat dricka tidigt - och att hembränt spelar en allt större roll, särskilt för de unga pojkarnas drickande. Det är också ett av skälen till att vi arbetar med denna promemoria i departementet, där vi funderar över vilka olika insatser vi kan göra för att komma åt framför allt hembränningssituationen. Det är litet för tidigt att i dag beskriva vilka åtgärder den kommer att innehålla. Det kommer att vara ett batteri av åtgärder. Det är nödvändigt om man skall kunna komma åt en fråga som den här. En sak är säker, nämligen att hembränningsapparater skall kunna förverkas, efter en beställning från riksdagen. I övrigt kan man säga att det pågår ganska många aktiviteter när det gäller alkoholkonsumtion över huvud taget och inte minst när det gäller ungdomar. Det arbete av stor vikt som ligger närmast till är det program som Folkhälsoinstitutet ganska snart skall presentera, med en nationell strategi. Det skall sedan kunna fungera som hjälp och stöd för det arbete som måste göras framför allt på lokal nivå i kommunerna och genom de alkoholpolitiska program som nu blir en nödvändighet till följd av den nya alkohollagstiftningen. Jag hoppas mycket på det arbete som nu sätter i gång i de allra flesta kommuner med en social aspekt på alkoholkonsumtionen och med den nya alkohollagen som instrumentet bakom. Det handlar mycket just om ungdomar.
Fru talman! Jag har ingenting att säga emot det statsrådet Hedborg säger. Under 80-talet har en stor utslagning av unga människor med stor alkoholkonsumtion eller beroende noterats. Därför är det av stor betydelse att senarelägga alkoholdebuten bland unga människor. Det kan aldrig nog betonas. En tidig alkoholdebut sammanhänger dels med ökat bruk av narkotika, dels med normbrott och asocialt beteende. Den svenska alkoholkonsumtionen beräknas i dag till totalt 8 liter ren alkohol per person och år. En internationell forskargrupp har beräknat att skulle konsumtionen öka med 2,5 liter ren alkohol om året, skulle misshandelsfallen öka från 40 000 till 50 000, och den alkoholrelaterade dödligheten skulle öka med 1 800 dödsfall om året. Kostnaden för den alkoholrelaterade sjukvården skulle öka med ca 5 miljarder kronor. Jag undrar om den promemoria som statsrådet talar om kan innehålla något om att man försöker få ner debutåldern för drickande bland ungdomar.
Fru talman! En av de viktigaste strategiska frågorna över huvud taget när det gäller samhällets restriktiva syn på alkohol och alkoholtillförsel är att det handlar om ungdomar. Skall alkoholpolitiken lyckas måste den bygga på folklig förankring , förståelse och uppställning från hela samhället. Jag tror att vi i vårt samhälle är ganska överens om att skapa miljöer för ungdomar som gör att alkoholdebuten uppskjuts. Det är någonting som de allra flesta kan ställa upp på. Hela vår alkoholpolitik går ut på att få en alkoholdebut för unga människor i samklang med de övriga regler som vi har på alkoholområdet. Det är inte bara den promemoria som vi håller på med som det handlar om, utan det handlar inte minst om hela det förebyggande arbete som sker med Folkhälsoinstitutet i spetsen.
Fru talman! Jag har fortfarande inte fått något exempel på där man har utdömt en punktskatt på 474 kr per liter. Men det kanske är så nytt att lagen kanske inte riktigt hunnit verka. En möjlighet för regeringen, som jag ser det, är att göra en rejäl manifestation för familjen. Fortfarande följs familjeåret upp, och i går var den internationella familjedagen. Enligt Skaraborgsenkäten om skaraborgarnas hälsa och levnadsförhållanden säger 16 % av männen och 12 % av kvinnorna att de någon gång under året prövat att tillverka eget öl eller vin. Det är tillåtet för eget bruk. Vad som bekymrar mig är att det främst är ungdomar som enligt enkäten har prövat tillverka öl eller vin - 20 % av män i åldern 20-34 och 14 % av kvinnor. Vi behöver få en attitydförändring hos ungdomen så att man inte dricker så mycket. Hembrännaren kan i högsta grad underminera ungdomarnas hälsa. Tar regeringen ett fastare grepp?
Fru talman! Det är nog inte bara familjen det handlar om. Tyvärr går det riktigt illa i familjer där man bränner hemma och på så vis skapar en viss attityd till hembränning och alkoholkonsumtion. Hela vuxenvärlden har ett ansvar när det gäller hembränning och över huvud taget alkoholkonsumtion gentemot sig själva och ungdomarna. Vilken attityd vuxenvärlden ger ungdomarna är mycket viktigt i sammanhanget. Det är en de frågor som finns med i det allmänna förebyggande arbetet. Ulla-Britt Hagström frågade om det har utdömts någon punktskatt för illegal hembränning. Det vet jag faktiskt inte, inte heller när det gäller det enskilda fallet - jag kan ju inte debattera enskilda fall. Att regelverket medger en hårdare beskattning än tidigare är i sammanhanget kanske det viktiga för framtiden.
Fru talman! Jag tackar för detta. Jag var ju ute efter att få reda på om lagstiftningen behöver skärpas. Den är alltså skärpt, och det handlar om att följa lagstiftningen. Nu blir det ytterligare bekymmer för ungdomarna, som jag ser det, genom de ytterligare neddragningarna på kommunsektorn och genom att man inte får kostnadsuppräkningar, vilket ger ett minskat utrymme på 18 miljarder fram till 1998. Här är jag väldigt rädd för att ungdomsgruppen glöms bort. Barnomsorgslagen säger att vi måste ha barnomsorg. Vi går miste om 5 miljarder genom att vi blir av med vårdnadsbidraget. Vi har en grupp 80-åringar och äldre där behoven ökar, och kommunerna inriktar sig på dessa. Risken finns att ungdomarna glöms bort och att familjerna pressas alltmer genom sänkta barnbidrag och ökade utgifter. Det kan innebära att ungdomarna glöms bort. Därför vädjar jag till statsrådet Anna Hedborg att göra allt för ungdomarna.

Fru talman! Ulla Hoffmann har, med anledning av förslaget i kompletteringspropositionen om ett utgiftstak för de offentliga utgifterna, frågat mig hur regeringen tänker definiera utgiftstaket i socialförsäkringssystemet. Avsikten med att införa ett utgiftstak för de offentliga utgifterna är att budgetpolitiken skall kunna bedrivas mera långsiktigt. Enligt regeringens uppfattning ökar detta förtroendet för den ekonomiska politiken och främjar tillväxten, vilket är nödvändigt för att komma till rätta med svårigheterna med de offentliga finanserna. Den exakta utformningen av utgiftstaket och uppföljningsprocessen kräver, som framgår av kompletteringspropositionen, ytterligare beredningsarbete. Detta arbete avses bedrivas på ett sådant sätt att regeringen senast i den ekonomisk-politiska propositionen våren 1996 kan lägga fram förslag om dels den tekniska utformningen av ett utgiftstak, dels ett kvantitativt angivet utgiftstak för år 1997. Jag vill tillägga att det pågående arbetet i såväl sjuk och arbetsskadeberedningen som genomförandegruppen för det nya pensionssystemet bl.a. syftar till att åstadkomma en fastare koppling mellan de olika försäkringarnas inkomster och utgifter. På så sätt ges möjligheter till en bättre beräkning av de budgetpolitiska förutsättningarna för de olika försäkringsgrenarna.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Hedborg för svaret. Statsrådet säger att man måste komma till rätta med svårigheterna med de offentliga finanserna. Jag ser dock utgiftstaket som att regeringen avhänder sig ytterligare en möjlighet att bedriva en social samhällsekonomisk politik. Det finns faktiskt en poäng i att statens finanser, precis som samhällsekonomin i övrigt, påverkas negativt av t.ex. hög arbetslöshet. Det är med andra ord rimligt att det svider i statens kassakista när utslagningen av människor är för stor. Det tvingar politikerna att bedriva en konstruktiv och social politik. Jag säger inte att det kommer att bli så, men med ett utgiftstak får regeringen möjlighet att föra en politik med stor tolerans mot arbetslöshet och social utslagning. Men i ett läge som i dag blir det ett utgiftstak som är mycket osäkert definierat. Enligt vad jag förstod av kompletteringspropositionen skall alltså riksdagen lägga fast hur mycket pengar som får spenderas på socialförsäkringar. Men man säger ingenting om inkomsterna. Det är självklart att vi skall ha kontroll på utgifterna. Men det gör man bättre med någon form av målformulering. Men en kontroll över statsbudgeten innebär inte bara att man begränsar utgifterna utan också att man når ett samspel mellan utgifter och inkomster. Jag har ytterligare några frågor till statsrådet vad gäller utgiftstaket. Skall det vara ett tak gemensamt för alla system, eller skall det vara olika i de olika systemen? Kommer det vidgade avgiftsunderlag till pensionerna som socialförsäkringssystemen utgör till en kostnad av 30 miljarder per år att ingå och ligga under det här taket? Sedan vill jag att statsrådet ytterligare kommenterar det nya pensionssystemet och utgiftstaket. Jag trodde att man hade beslutat i riksdagen att någon form av följsamhetsindexering, och inte ett utgiftstak, skulle gälla.
Fru talman! När vi inför ett utgiftstak gör vi det inte för att skapa hög tolerans för arbetslöshet, utan precis raka motsatsen. För att vi skall kunna bedriva en aktiv politik som är mycket starkt inriktad på att minimera arbetslösheten krävs det att vi, till skillnad från den förra regeringen, har så mycket ordning på finanserna att vi har möjligheter till och förutsättningar för att verkligen bedriva en sådan aktiv politik, också konjunkturpolitiskt. Att ett utgiftstak skulle skapa tolerans för arbetslöshet är alldeles tvärt emot vad det handlar om. De konkreta frågorna om hur ett utgiftstak kommer att konstrueras är helt enkelt omöjliga att besvara. Beredningsarbetet med den faktiska utformningen av ett utgiftstak har knappt börjat. Det betyder att det är i beredningsarbetet det får avgöras hur ett sådant tak kommer att se ut. Det är självklart att socialförsäkringssystemet är speciellt till sin karaktär och därför kommer att kräva noggranna överväganden. Just socialförsäkringarna innehåller en del av de svåra frågorna när det gäller på vilket sätt man kopplar socialförsäkringarna till ett utgiftstak. Å andra sidan utgör socialförsäkringarna en så stor del av de offentliga utgifterna att de inte kan frikopplas helt och hållet från frågan.
Fru talman! Jag poängterade mycket noggrant att det inte är nödvändigt att det kommer att bli så. Jag påstår inte heller att regeringen har för avsikt att använda sig av utgiftstaket på det sättet. Men det framgår faktiskt inte av kompletteringspropositionen vad det är som är meningen. Det visar hur osäkert och odefinierat utgiftstaket är, och jag tycker att det verkar konstigt att riksdagen skall fatta beslut i en fråga vars konsekvenser för t.ex. socialförsäkringarna vi inte känner till. Statsrådet svarar inte på min fråga. Hur är det med följsamhetsindexeringen i det nya pensionssystemet, som jag tror de flesta partier har ställt upp bakom? Kommer det nya pensionssystemet också att omfattas av utgiftstaket, eller kommer det att vara ett autonomt system vid sidan om? Det vidgade avgiftsunderlaget kommer att kosta 30 miljarder. Kommer dessa att ligga under utgiftstaket?
Fru talman! Att fatta beslut och faktiskt veta vad man gör är viktigt. Det som vi har för avsikt att åstadkomma med hjälp av det kvalificerade beredningsarbete som krävs innan man detaljutformar utgiftstaket är att skapa ännu mycket bättre budgetdisciplin i staten. Det är ganska viktigt. Skall man kunna undvika negativa överraskningar av det slag som den förra regeringen åstadkom, med sitt fullständiga världsrekord i felräkning på 120 miljarder i budgetunderskott, är det viktigt att vi utvecklar budgetprocessen och budgetdisciplinen. Ett utgiftstak innebär ju inte att man skall skapa idiotramar, utan man skall skapa sådana ramar som det går att leva med. Dessutom handlar det om att man faktiskt skulle kunna förutse och förutspå effekterna av sina beslut.
Fru talman! Jag blir förtvivlad för att min repliktid snart är slut. Jag vill gärna få veta mera om följsamhetsindexeringen i det nya pensionssystemet. Statsrådet säger att taket är viktigt och att man skall veta vad man gör. När det gäller LSS hade regeringen i kompletteringspropositionen, budgeterat ett visst antal kronor. När kostnaden sedan överstiger den budgeterade kostnaden skär man bara rakt av, utan att utreda varför. Jag menar att man skulle kunna få precis samma effekt om man gör ordentliga konsekvensanalyser innan man framlägger ett förslag om t.ex. ett utgiftstak.
Fru talman! Nej, vi skär inte rakt av i LSS. Men eftersom man då inte gjorde ordentliga konsekvensanalyser i förväg, måste vi göra det nu i och med att kostnaderna har blivit så mycket högre. Det är över huvud taget ganska svårt att göra detaljerade utfästelser i förväg både om utgiftstaket, som ännu inte är färdigberett, och också om följsamhetsindexeringen i förhållande till utgiftstaket. Följsamhetsindexeringens detaljer är ännu inte beslutade, men de måste naturligtvis på något sätt kopplas till frågan om utgiftstaket, möjligen genom att man konstaterar att man på den punkten redan har löst ett viktigt problem, nämligen följsamhet till samhällsekonomins utveckling.
Fru talman! Som gammal pensionskämpe vill jag då säga att det gläder mig att överenskommelsen kanske inte håller fullt ut genom att man har börjat att ändra litet. Men fortfarande undrar jag: Kommer de 30 miljarderna, som utgör det vidgade avgiftsunderlaget, att ingå i kostnaderna och på det sättet påverka t.ex. nivåer - eller hur det nu kommer att se ut - i socialförsäkringarna?
Fru talman! Vi har en pensionsöverenskommelse som fortsätter att fungera på så vis att vi skall komma överens om på vilket sätt detaljerna i uppgörelsen skall fullföljas. Bland dessa detaljer ingår följsamhetsindexeringen, och den kommer så småningom att hamna på bordet i form av konkreta förslag. Det, liksom alla andra förslag som nu läggs fram, kommer naturligtvis att behöva kopplas till frågan om ett utgiftstak så, att det blir förutsägbart på vilket sätt dessa utgifter kommer att påverkas. Det gäller pensionerna och över huvud taget alla andra utgifter. Vi kommer att återkomma i frågan.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 22 behandlar bl.a. ytterligare statliga garantier, utöver de 11,5 miljarder som redan beslutats, till den s.k. Dennisöverenskommelsen. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om, denna gång, ytterligare 822 miljoner kronor till Dennispaketet. Vi i Centern avstyrker förslaget, och jag vill redan nu yrka bifall till reservationerna nr 1 och 3 i betänkandet. Som utskottet anför är det nödvändigt att förbättra trafik och miljöförhållandena i storstadsområdena. Skall vi klara miljön, och det måste vi göra, krävs det en serie av åtgärder. Säkert måste vi bygga ut vägnätet, framför allt i länets ytterområden. Men det handlar också om att bygga ut kollektivtrafiken, om att få fram miljövänliga bränslen, om minskat trafikbuller, om satsningar på ny motorteknik, om satsningar på järnvägstrafiken och om ökad kapacitet för den spårbundna trafiken. Det är allmänt vedertaget att vägtrafiken svarar för mer än hälften av alla luftföroreningar i Stockholms län. Avgaser drabbar mark, vatten, luft, människor och djur och, inte minst, vårt kulturarv. I de närmaste kommunerna runt Stockholms stad är pH-värdena i marken nu mycket låga. Ju närmare stadskärnan man kommer, desto lägre blir pH-värdet med åtföljande utfällningar av tungmetaller och andra ämnen som skadar växter, människor och djur. Mot denna bakgrund och med denna kunskap är det märkligt - nästan ofattbart, vill jag påstå - att man nu planerar för ett trafikpaket, inklusive ett antal stora trafikleder som ger såväl ökad trafik, ökade avgasmängder och ökade skador som mängder av olösta ekonomiska problem. Flera instanser menar att de av regering och riksdag uppsatta miljömålen inte kommer att klaras. Den planerade västerleden, som ekeröborna i en särskild folkomröstning sagt nej till, kommer på Mälaröarna att hota kulturmarker som bebotts i tusentals år. Självfallet får en österled allvarliga miljöeffekter på Djurgården. Lederna kommer, inte minst av ekonomiska skäl, att driva fram ett stort exploateringstryck mot bl.a. Mälaröarna, Vällingby-Grimstaområdet, Östermalm, Gärdet och delar av Djurgården och Nacka. Flera förvaltningar slår fast att kollektivtrafikresandet kommer att minska till följd av en österled. Detta är inte ett steg framåt - detta är ett steg bakåt. Det är, herr talman, förvånande att man inte ger sig tid att ta intryck från andra storstäders trafikplanering där man nu - exempelvis i Berlin men också i Belgien och på en del andra platser - är i full gång med att ompröva tidigare beslut om nya kringfartsleder. Varför gör man det? Jo, av den anledningen att man har kunnat se mycket negativa effekter i andra städer där trafikledsutbyggnaderna fortsatt. Utskottet anför att "osäkerhet råder kring Dennisöverenskommelsens genomförande och ekonomi". Det är mycket snällt sagt. Jag vill påstå att såväl genomförande som ekonomi befinner sig i uppenbar kris. Jag är inte förvånad. De ursprungliga planerna med bl.a. en mycket dålig lokal förankring var, och är, ohållbara. En trafiksatsning av det här slaget och av den här storleken förutsätter, menar jag, långsiktiga beslut, genomtänkta beslut och förankrade demokratiska beslut. Dennisöverenskommelsen uppfyller inte dessa krav. Ofullständigt beslutsunderlag, otillräcklig belysning av miljöeffekterna, dålig demokratisk förankring och dåligt ekonomiskt underlag är mera kännetecknande för den här överenskommelsen, vilket - inte förvånande - har lett fram till dagens situation med förseningar, krisekonomi och begäran om ytterligare pengar och statliga garantier. Situationen i dag är att planeringen av snabbspårvägen och förlängningen av tunnelbanan är försenade. Kungsängen är försenade. En del av Haningeleden är försenad. Utbyggnaden av Ringen är, som utskottet skriver, kraftigt försenad, och utbyggnaden av Norra länken beräknas bli försenad ett år. Det innebär att den inte kan öppnas för trafik förrän 1999, i stället för som planerat 1997. Också införandet av vägtullar kommer att bli kraftigt försenat. Skall överenskommelsen följas kan tullarna på trafiken tas ut tidigast år 1999 i stället för år 1996, som tidigare förutsatts. Med högre realränta än beräknat, med betydligt högre byggkostnader än beräknat och med minskade och försenade intäkter från de planerade vägtullarna är risken nu mycket stor att låneskulden växer även efter det att motorlederna är färdigbyggda, vilket innebär att lånekostnaderna tar överhand och skattebetalarna får stå för i storleksordningen 20-25 miljarder kronor. Det är därför inte förvånande att utskottet nu ber regeringen att så snart som möjligt för riksdagen redovisa "en hållbar modell för hur planerade trafikoch miljöinvesteringar i Stockholmsområdet kan genomföras i för statsfinanserna kontrollerbara former". "Regeringen bör därvid överväga att införa en övre gräns för skuldsättningen i Dennisöverenskommelsen." Så säger utskottet. Jag instämmer. Men förvånande är att utskottet inte säger rent ut: Ompröva grunderna för Dennisöverenskommelsen! Inga nya och ytterligare statliga garantier. Ett sådant rakt och entydigt besked hade varit nyttigt för trafikplaneringen och hade bidragit till att lösa ett antal knutar av såväl politisk som ekonomisk art. Det hade inneburit en ny handlingsfrihet utan bundenhet till gamla ohållbara avtal. Det hade inneburit att man, som nu är fallet, hade sluppit jaga konstlade lösningar som tidigareläggning av biltullar, höjningar av biltullsavgiften, statligt övertagande av driften eller tillfällig regional bensinskatt, med svarthandel och andra problem som följd. Nej, herr talman, det är dags att inse realiteterna. Det är dags att rätta mun efter matsäck. Det är dags att släppa prestigen. Det är dags för omförhandling av Dennisöverenskommelsen - en omförhandling som bygger på realism, som är ekonomiskt hållbar, som är miljömässigt hållbar och som är demokratiskt förankrad. I en sådan uppgörelse bör varken Österleden eller Västerleden ingå. Ökad satsning bör ske på kollektivtrafiken och möjligen bör en förstärkt essingeled kompletterad med den sedan länge planerade Brommagrenen vara såväl en ekonomisk som en vettig trafiklösning för att klara behovet av förstärkta vägförbindelser mellan Stockholmsregionens södra och norra delar. Jag är övertygad om att det är möjligt att uppnå Dennisöverenskommelsens mål, ett bättre fungerande trafiksystem, till kostnader som är betydligt lägre än nu, när kostnaderna närmast okontrollerat skenar i väg, och med betydligt mindre förstörande ingrepp i miljön än nuvarande förslag innebär. Det fordras en omförhandling, och det bör regeringen ha styrka nog att tala om. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna nr 1 och 3 och i övrigt bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Valet i september 1994 visade på flera saker. En är att svenska folket ville ha en ny regering och en ny politik där rättvisa och en rättvis fördelning av våra resurser är en viktig beståndsdel. En annan sak för oss stockholmare och valet i Stockholm är miljöfrågorna. En stor del av stockholmsbefolkningen sade nej till Dennispaketet. Varför? Jo, därför att det anses bygga på felaktiga miljöpremisser och att hänsyn inte tas till miljön. Vi stockholmare har sagt nej till Dennispaketet. Det som låg till grund för den överenskommelse som träffades i Stadshuset när den nya majoriteten bildades var just att alla beslut skulle miljöprövas. Det är därför med stor förvåning man ser att regeringen har fortsatt förhandlingarna; det gäller också viljan att betala ut pengar till Dennisöverenskommelsen. I betänkandet talas det om en totalsumma på 36 miljarder för Dennispaketet. Men vad är det som säger att det stannar vid det beloppet? Redan har vi sett att en rad investeringar av den typ som tas upp i Dennispaketet blir mer än 50 % dyrare. Redan har åtskilliga miljarder gått åt till projekteringar utan att det har hänt någonting. Jag menar att den omsorg om statens ekonomi som vi har på alla andra områden när vi talar om att vi måste skära i de offentliga utgifterna, definitivt måste gälla även på detta område. Det kan inte få kosta vad som helst. När det dessutom finns många instanser där vi stockholmare i allmänna val har talat om att det inte är den här typen av politiska handlingar vi efterfrågar, borde regeringen ta sig ytterligare en funderare. De remissinstanser som tagit upp frågan om Dennispaketet, exempelvis Naturvårdsverket och Koncessionsnämnden för miljöskydd, har konstaterat att infrastruktur med lång livslängd måste kunna främja uppkomsten av det framtida uthålliga samhället. Det gör inte motorvägar för bilism. Särskilt allvarligt blir det när motorvägarna skall byggas i storstäder där miljövänliga resealternativ finns - och det är de som skall byggas ut!

Herr talman! Jag vill hävda att det i dessa analyser fortfarande saknas visioner om miljövänliga alternativ som berör hela Stockholmsregionen - det handlar inte bara om innerstan. Vissa delar av det underlag som finns är analyserade, men det är mycket bristfälligt och helheten saknas. Det saknas framför allt ett utvecklat miljövänligt alternativ där satsningen helt ligger på kollektivtrafik och elektronisk kommunikation. Allt fler människor kan ju faktiskt pendla och behöver inte snabbt ta sig in till stan varenda dag. Jag vill också ta upp att detta inte bara är en fråga för miljön innanför tullarna. De som bor utanför tullarna i Stockholms kranskommuner har också rätt till en bättre miljö - boendemiljöer där man kan släppa ut barnen och där man inte bygger öster och västerleder. De här nya motorvägarna förutsätter och kräver ökad biltrafik. Det innebär att bilåkandet ökar i hela vårt län. Det har klart konstaterats att med ytterligare trafik och motorleder ökar bilismen. Det här är en utveckling som står i motsats till många miljöbeslut här i kammaren. Jag vill också hävda att det står i klar motsats till vad Sverige var med och tog beslut om i Rio; att ställa upp bakom en hållbar utveckling. Sverige var där pådrivande. I det här betänkandet handlar det framför allt om Denniöverenskommelsen och om att regeringen är villig att släppa till ytterligare 800 miljoner i garantier. Det är illa nog. När vi dessutom går vidare och ser på situationen i Göteborg, som påminner om den i Stockholm och där man från regeringens sida är villig att släppa till 150 miljoner till vägprojekt som inte heller Göteborg har efterfrågat, då måste man fundera på om vi har missuppfattat det här med att vi har dålig ekonomi i vårt land. Den f.d. landshövdingen Åke Norling sade vid ett tillfälle att Göteborg - han skröt om det - är Europas mest bilvänliga stad där man på snabbaste tänkbara sätt kan ta sig från en del till en annan. Det finns alltså all anledning att ifrågasätta om Göteborg behöver sitt Jag vill också för Vänsterpartiets räkning fråga hur det kommer sig att Socialdemokraterna, som i stadshuset sagt sig vara villiga att driva på med miljövänliga alternativ och att göra miljöprövningar, nu vill godkänna den här överenskommelsen från statens sida och anser att riksdagen skall släppa till de miljoner vi behöver till annat.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

Herr talman! Det är förståeligt att riksdagen har fattat beslut om infrastrukturinvesteringar och lösningar för storstäderna, särskilt med tanke på det hårda tryck som storstadstrafiken nu utsätts för. Jag vill begränsa mitt anförande till Dennispaketet. Trafikutskottet har i betänkandet dragit en del anmärkningsvärda slutsatser. Jag citerar ur sammanfattningen: "Utskottet konstaterar att osäkerhet råder kring Dennisöverenskommelsens genomförande och ekonomi." Med detta avses att utskottet menar att det i och med detta råder en osäkerhet om vägtullarnas egentliga genomförande, särskilt nu när Solna stad blev först med att säga nej till tullar på sin mark. Dessutom måste hänsyn tas till anläggningskostnaderna och ränteutgifterna som kommer att stiga i höjden. Trots att 300 miljoner extra föreslås för norra länkens miljöförbättringar uppnås ändå inte fullgod standard när det gäller miljökriterier för en motorled. Det är glädjande att utskottet har fastställt att det råder en klar osäkerhet om hur finansieringen egentligen skall gå till. Det är även mycket glädjande att utskottet konstaterar att den statliga garantin skall underkastas samma restriktiva prövningar som övriga utgiftsåtaganden i budgeten. Det har också sagts i avtalet att statsbidrag skall utbetalas endast om uppgörelserna kan uppnås i sina huvuddrag. Regeringen skriver att de ökade kostnaderna kan komma att innebära att Vägverkets utbyggnader, enligt Dennisöverenskommelsen, kan komma att begränsas. Detta innebär alltså att utskottet har skrivit en hel del inkonsekvenser i sitt betänkande. Om det råder osäkerhet om ifall det skall göras en restriktiv prövning, hur kan det då komma sig att utskottet sedan beviljar detta? Man säger att det är oklart om det går att finansiera enligt de premisser som sagts, men ändå beviljar man garantin. Vidare säger man att statsbidraget skall utbetalas bara om uppgörelserna om Dennispaketet uppnås i sin helhet, vilket de med största säkerhet inte kommer att göra. Då kan man fråga sig hur mycket av avtalet som verkligen gäller. Det har sagts så mycket bra om Dennispaketet just nu, så jag skall begränsa mig till en del andra aspekter. Det finns en annan aspekt som är oerhört viktig men som inte har uppmärksammats, nämligen att Stockholm under det senaste året har utsatts för en hel del spektakulära investeringar av vilka alla inte har genomförts. Ett sådant exempel är Globen som inte har visat sig vara en särskilt lönsam investering. Tillsammans med en massa infrastrukturinvesteringar har man haft en markant markvärdestegring av vissa områden. Detta är ett stort problem för en storstad, där det redan är bostadssegregation och problem med boendet - det finns tomma lägenheter i Stockholm som ingen har råd att bo i. Jag kan som exempel nämna en månadshyra på 9 000 kronor för en tvårummare. Ett av de områden som man nu är väldigt attraherad av är hela området runt Värtan, där man vill miljösanera och bygga bostäder. Det är i och för sig väldigt bra. Problemet är bara att man med bostadsbyggandet motiverar byggande av en motorled, vilket vore helt fel. Om det skulle vara fråga om en bostadsbyggnation, vore en radikal spårutbyggnad betydligt bättre. Vilka borde då vara de rimliga lösningarna, om Dennispaketet inte är det? Riksdagen har tillsammans med kommunerna i det berörda området beslutat om de nämnda paketen. Ett argument som ofta används är att det inte finns något annat alternativ. Jag vill räkna upp några av de alternativ som faktiskt finns. För det första har Sverige som land anslutit sig till Klimatkonventionen. För det andra har Stockholm som stad ansökt om medlemskap i Klimatförbundet. Klimatförbundet syftar till att halvera växtgasutsläppen till år 2010 och att hjälpa folket i regnskogsländerna att behålla sina regnskogar. Några exempel på städer som är med i Klimatförbundet är Berlin, Wien, Frankfurt och Genève. Klimatförbundet menar att utsläppen halveras genom att biltrafiken minskas radikalt och genom att man planerar byggnader bättre, så att arbetsplatser och bostäder integreras. Dessutom måste det självfallet göras mindre attraktivt att åka bil. Man talar om en ungefär fyrfaldig ökning av kollektivtrafiken. Man måste även kunna föreslå andra lösningar. Att Dennispaketet inte är den enda möjliga lösningen för Stockholm har jag nyligen tagit del av på en mässa med alternativ till Dennispaketet som genomfördes i Stockholm. Jag skall nämna en del av dessa alternativ. T.ex. föreslås Emilpaketet av Emil Flodlund, som redan som 13-åring föreslog en miljövänligare lösning än Dennis. Huvuddragen i Emilpaketet är att fula trafikleder grävs ner, att det tredje och det fjärde spåret får gå över Centralbron. Vidare föreslås spårvägsnät i innerstaden och investeringar för cyklister som skulle innebära att 55 % av alla arbetsresor skulle ta mindre än 20 minuter att cykla. Emilpaketet bygger på att trafiken skall minska i hela länet och att tio gånger så mycket som i Dennispaketet satsas på miljön. Ett annat förslag är utökade IT-satsningar för att minska transportbehovet och öka livskvaliteten. Man talar bl.a. om BBS-system, EDI-system och en massa annat. Utställare var Föreningen IT för miljön. Haga-Brunnsvikens vänner menar att en enkel tunnel för trafik mellan Norrtull och Värtan, lagd i ett sydligare läge än i de nuvarande planerna, skulle innebära att tunneln blev en tredjedel kortare och att Bellevueparken skonades. Samtidigt skulle Bergshamraleden norr om Brunnsviken sänkas ner och däckas över för att återskapa enheten Haga Brunnsviken-Ulriksdal. Detta är av särskilt stor betydelse, eftersom riksdagen i höstas beslutade om att Hagaparken skulle vara en nationalstadspark. Med denna lösning skulle det bara bli ett avgastorn kvar. Det skulle inte bara innebära lägre driftskostnader för en kortare tunnel utan även sänkt byggkostnad med ungefär 1 miljard. Den nya spårbussen är en mycket intressant uppfinning av Lennart Michanek som är utbildad vid institutionen för trafikplanering på KTH. Spårbussen är eldriven och dessutom mycket energieffektiv. Uppfinningen består i att den via en enkel teknisk lösning kan köras på både vägar och spår, vilket betyder att man tillvaratar de bästa kvaliteterna av båda transportsätten, dvs. bilens flexibilitet och de miljöfördelar som spårtrafiken innebär. Spårbussen finns i fullskalig modell, och den fungerar dessutom. Stockholm har utarbetats av Magnus Jansson, som går sista året på tekniskt gymnasium. Enligt detta alternativ skulle Centralstationen förläggas till Lindhagens plan vid S:t Görans sjukhus. Stationen skulle bli en renodlad fjärrtågsstation. Den nya centralstationen skulle ges möjligheter till en rejäl satsning på kollektivtrafiken med bl.a. tätare pendeltågsturer, eftersom nuvarande centralstation enbart skulle vara ett lokalt resecentrum för pendeltåg och tunnelbana. Eftersom den nya centralstationen skulle ligga under marken, skulle man inte heller förstöra några värdefulla stadsmiljöer. Detta skulle dessutom ge ett lyft för själva stadsdelen som i dag domineras av två motorvägsliknande leder. Cityspår är ett förslag om en modern miljövänlig innerstadsspårväg. Den är miljövänlig och utgår från en stadsbyggnation där människans behov bestämmer. Spårvagnens små utrymmesbehov gör det möjligt att minska biltrafikytorna, ger plats åt fotgängare på ett människovänligare sätt än det nuvarande och skapar dessutom utrymme för grönska, cyklister och torgytor - något som måste vara högst behjärtansvärt, särskilt eftersom Stockholm skall bli kulturhuvudstad. Enligt detta förslag skulle sammanlagt tre cityspår dras. Förslaget om Cityspåret har tagits fram av Johan Frodoplanen är en helt ny lösning för kollektivtrafiken i Stockholm, eftersom den bygger på nytänkande. Med en utbyggnad och uppgradering till en s.k. I och med lokala båtlinjer skulle inte bara restiden förkortas betydligt. Också en ökad komfort skulle uppnås i större utsträckning än med Dennispaketet genom större satsning på mer handikappvänliga vagnar. Själva resandet skulle dessutom bli trevligare. Frodoplanen inkluderar även reguljära båtlinjer som inte kräver några betydande driftskostnader. Frodoplanen har utarbetats av Björn Sylvén på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Sedan finns det dessutom en hel del företag som arbetar aktivt med nya lösningar för just storstäder. Swedetrack System är ett företag som sedan länge har följt spårtaxins utveckling och verkat för olika utveckling av spårtrafik i städerna. Herlitzpaketet har tagits fram av en miljöpartist. Det innebär att två tredjedelar av resandet skall ske med kollektivtrafik fram till år 2010 och en tredjedel skall ske med övriga transportslag. Kollektivtrafiken förbättras genom ett spårvägsnät i innerstan och spårtaxi mellan tätbebyggda områden. Ett begränsat antal tunnlar anläggs rakt under de gator och leder där buller och avgaser i dag är som värst. Detta är bara några exempel på möjliga lösningar, förutom Dennispaketet. Jag har i dag valt att inte kritisera utan visa på de lösningar som faktiskt finns. Ett återkommande argument i Dennisdebatten brukar vara: Bygger vi inte de här lederna, bygger vi inte alls. Det är fel. Det finns en mängd bra förslag. Det är inte bara jag som säger att Dennispaketet står under all kritik när det gäller miljö. Det finns några organisationer som håller med mig i det fallet. Som exempel kan nämnas Aktionsgruppen mot Det är denna opinion som vi har att handskas med. Då tycker jag att det är vårt ansvar som politiker att satsa på nytänkande, vilket man faktiskt inte gör i Vad skall vi säga? Det finns en unik möjlighet i dag att strunta i prestige och att satsa på nya lösningar. Framför allt med det ekonomiska läge som vi har i Sverige ser jag detta som en oundviklighet. Jag sätter alltså mitt hopp till regeringen att den skall ha vett och förmåga till en omförhandling. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 2 och nr 5.

Herr talman! Jag har först en kommentar till föregående talare. Den här diskussionen bygger väldigt mycket på att vi har ekonomiska problem. Såvitt jag förstod av de förslag som presenterades förutsattes det att det fanns gott om pengar för att förverkliga både det ena och det andra. Det som är vårt problem är ju faktiskt ekonomin. Riksdagen har tidigare behandlat olika storstadsöverenskommelser. Dagens beslut är föranlett av statens ekonomiska åtagande i anledning av överenskommelsen. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om utökade statliga garantier med högst 822 miljoner kronor för att förbereda och genomföra vissa delar av Dennisöverenskommelsen. Garantiramen avser bl.a. en påbörjad utbyggnad av vägtullstationer och en miljöanpassning av Norra länken. Utbyggnad av Österleden och Västerleden innefattas därmed inte i garantierna. Utskottet konstaterar samtidigt att osäkerhet råder kring Dennisöverenskommelsens ekonomi och genomförande. Kostnader som förutsätts finansieras genom trafikavgifter riskerar därmed att påföras statsbudgeten. Riksdagen föreslås därför begära av regeringen att den snarast återkommer med förslag till åtgärder som gör att överenskommelsens ekonomiska förutsättningar tryggas. Utskottet tillstyrker vidare regeringens förslag att ytterligare statliga garantier på 150 miljoner kronor ställs ut för en fortsättning av arbetet med Görteborgsöverenskommelsen. Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden med hänvisning till bl.a. överväganden som regeringen förutsätts göra om Dennisöverenskommelsens ekonomi och genomförande samt till den beredning som för närvarande pågår om det s.k. tredje spåret över Jag vill redan nu yrka bifall till utskottets hemställan. Om vi ser till dagens situation och först ser på Dennisöverenskommelsen i Stockholm visar den att kollektivinvesteringarna som Stockholms Lokaltrafik ansvarar för i stort sett genomförs som planerats, eller i en snabbare takt än vad överenskommelsen förutsätter. Planeringen av snabbspårvägen och förlängningen av tunnelbanan är dock försenade. På vägsidan pågår det utbyggnad av yttre tvärleden. En del av Haningeleden har dock försenats. Utbyggnaden av Ringen är kraftigt försenad. Utbyggnaden av Norra länken beräknas bli försenad med ett år, vilket innebär att den inte kan öppnas för trafik förrän 1999 i stället för som planerat 1997. I Göteborg pågår också planeringen i huvudsak efter planerna. För trafiköverenskommelsen i Malmöområdet har enligt budgetpropositionen statliga bidrag utbetalats genom Vägverket i enlighet med överenskommen tidsplan. Kommunalförbundet för Malmöhus läns kollektivtrafik har därmed redovisat att regeringens åtagande inom ramen för den s.k. Malmöhusöverenskommelsen är säkerställt. Malmöhus trafik har konstaterat vissa förseningar vid genomförandet av åtgärderna, men man beräknar att dessa förseningar skall kunna återhämtas. Hela programmet beräknas därmed kunna genomföras under den avtalade tidsperioden, dvs. under 1998. I utskottets bedömning ingår att det är nödvändigt att förbättra trafik och miljöförhållandena i storstadsområdena. Jag vet inte om alla ledamöter riktigt är på det klara över hur stor mängd av bilar som faktiskt färdas i våra storstadsregioner, framför allt under rusningstrafik. Jag hade själv möjlighet att i går besöka Göteborg. I närheten av det nya operahuset passerar 60 000 70 000 fordon per dygn. På det sättet avskiljs hamnen och därmed vattnet från resten av stan. Det är klart att detta inte är acceptabelt. Det gäller för alla dessa tre städer att de ligger vid hamnar. Det innebär också att mycket tungt gods kommer in i stadskärnorna och skall passera genom dem. Det gäller i Malmö, i Göteborg och i Stockholm. När man talar om trafik och miljöförhållandena har man inte talat så mycket om den tunga trafiken. För dem som bor i stadskärnorna är detta en stor fråga. Utbyggnaden av Norra länken och Södra länken i Stockholm baseras ju på att förhållandena skall förbättras för de boende i dessa områden. Man skall se till att tung trafik inte färdas där människorna bor. Detta har naturligtvis historiska betingelser. Städerna har placerats där de har placerats på grund av att de var hamnstäder. Det är detta som har givit förutsättningarna för och skönheten åt städerna men som nu också har inneburit problem. I alla tre städer har det förts kommunalpolitiska diskussioner om hur man på lång sikt skall komma till rätta med förhållandena. Tittar man i backspegeln kan man också konstatera att de beslut som har fattats har varit för kortsiktiga. Det har ofta fattats beslut om en väg eller en del av en väg. Några helhetslösningar har inte varit vid handen. Det är detta som är bakgrunden till de diskussioner som har förts i våra storstäder. Om greppet sedan blev för stort eller om man gick för långt kommer historien att visa. Men bakgrunden är entydig. Det gjordes felinvesteringar och kortsiktiga investeringar som inte var till fördel för vare sig miljön eller trafikutvecklingen i våra storstäder. I Stockholm kom förhandlingarna att gälla inte bara miljö, utan det var miljö, tillgänglighet och struktur som var de nyckelord som fanns med i överenskommelsen. Miljö var nyckelordet för att vi skulle få bättre förhållande i storstäderna. Tillgänglighet var nyckelordet för att de som bor i storstäderna skulle ha möjlighet att utnyttja olika delar av storstaden och möjlighet att komma till sina arbeten. Jag vill erinra kammaren om att det faktiskt är så, att i storstadsområdena har människorna de längsta restiderna till sina arbeten. Det är inte en slump att också tillgängligheten tas upp i en storstadsöverenskommelse. Slutligen är det naturligtvis intressant att se hur man strukturellt kan påverka en stad som har sin kärna vid en hamn på ett sådant sätt att strukturen i sig innebär bl.a. miljöförbättringar och en bättre näringsstruktur. Alla de här tre städerna utgör också regionala och centrala centrum. Därför är det också angeläget för invånarna i det övriga landet att bry sig om hur det ser ut i dessa tre centrum. Om de fungerar de dåligt kommer detta att påverka också andra funktioner de har gentemot det övriga landet. Jag vill därför påstå att detta är en riksangelägenhet. Ofta diskuterar man vad som sker i utlandet och hänvisar till detta. Det sägs att motorvägar där innebär ökad trafik, och att en storstadsöverenskommelse som Dennisöverenskommelsen automatiskt skulle få samma följd här hemma. I Stockholm har man försökt göra något annat. Man har bestämt sig inte bara för en vägutbyggnad utan för en kombination av kollektivtrafikutbyggnad och vägutbyggnad. Det är detta som är det unika och det som förhoppningsvis skall ge andra effekter än dem som man fått om man bara hade valt den ena metoden. När man hör debattörerna tala om storstäderna skulle man kunna uppfatta det så att alla medborgare där tar bilen, t.ex. till jobbet. Så är det inte. I Stockholm har vi i dag en mycket hög kollektivtrafikstandard och en mycket hög andel kollektivt resande. Från de ytterstadsområden som ligger bäst till färdas i rusningstrafik in till Stockholm uppemot 80 % av de resande med kollektivtrafik. När man talar om att trafiken kommer att öka skall dessa 80 % resande ses som något som det är möjligt att uppnå. En del bilåkande kommer vi aldrig att komma ifrån, en del nyttotrafik vill vi ha och en del bil och lastbilstransporter är nödvändiga för vår försörjning. Det handlar alltså inte om att gå ifrån bilåkande till kollektivtrafikåkande. Tvärtom är det en fråga om att behålla det kollektivtrafikåkande vi har, och i bästa fall öka det. Ibland framställs det som om det handlade antingen om det ena eller det andra. I bedömningen av Stockholms kollektivtrafik glöms ofta bort att ett stomnät av kollektivtrafik i innerstaden också redovisats. Betydelsen av detta stomnät och dess begränsande effekter för Stockholms innerstad har kanske inte uppfattats av alla debattörer, och inte heller av alla medborgare. Faktum är att man i Stockholm vill ta bort ett körfält från de bästa och bredaste vägarna i staden och göra om det till kollektivtrafikfält, vilket skulle innebära en väldigt kraftig fysisk begränsning av biltrafiken. Detta uppmärksammades så sent som för ett par månader sedan av Handelskammaren i Stockholm, som då naturligtvis också protesterade mot förslaget. Jag tror att varken medborgare eller en del debattörer riktigt har insett hur kraftiga de åtgärder på miljöområdet som föreslås i paketet är, och vilka effekterna kommer att bli. Trafiken kommer att tvingas ut ifrån innerstaden. Dessutom tillkommer tullarna och deras effekt för att bidra till att miljön i Stockholm blir bättre. Vad menar Sivert Carlsson med demokratiskt förankrad? Jag har redan redovisat att kammaren tidigare fattat sådana beslut liksom de beslutande församlingarna i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vad är det för demokratiska beslut som Sivert Carlsson förväntar sig att vi skall fatta utanför parlamenten? Detta förslag är förankrat i de beslutande församlingarna. Någon talare nämnde att det finns ett ytterstadsproblem i storstadsområdena. Personligen tycker jag inte att detta problem har uppmärksammats tillräckligt. Det som redovisas till medborgarna i Stockholm är ofta det s.k. centrum eller innerstadssnittet. Enligt detta har trafiken ökat med ungefär 12 % från 1976 fram till i dag. Men vi mäter också det s.k. regioncentrumsnittet, som innefattar hela Stockholms kommun och Solna-Sundbyberg. Där har trafiken under samma period ökat med 37 %, och där finns också fler bilar. På ett dygn rör sig 710 000 bilar i regioncentrumsnittet, mot 541 000 bilar i innerstadssnittet. Ju glesare det blir, desto svårare blir det att kollektivtrafikförsörja. Det är vårt dilemma. Ju längre ut vi kommer, desto svårare är det att klara trafiken med kollektivtrafikmedel. De överenskommelser som är träffade är en kombination av begränsningar i innerstaden för att tvinga biltrafiken bort från innerstaden och satsningar på kollektivtrafikområdet. Men det nya, som inte går att jämföra med världen i övrigt, är att vi här söker en kombination av olika åtgärder. Det är det som skiljer det här paketet från paket som tidigare redovisats i andra länder. Ekonomin är, som jag sagt, bekymmersam när det gäller dessa överenskommelser. Utskottet har pekat på det och bett regeringen att komma tillbaka med en redovisning. Vi får i anledning av det återkomma till diskussionen. Herr talman! Än en gång yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ingemar Josefsson säger att det inte finns några pengar och att det är anledningen till att det inte kan göras nya satsningar, t.ex. det som jag själv föreslog. Då skulle jag vilja poängtera att problemet inte är att det inte finns några pengar. Uppenbarligen finns det pengar att satsa på Dennispaketet. Problemet är felsatsningar. Ingen har sagt att all trafik i framtiden skall vara kollektivtrafik eller att stockholmarna i dag inte använder kollektivtrafikmedel. Däremot är det ganska klarlagt att ökade satsningar på vägar ger ökad bilism. Varför skulle Stockholm gentemot alla andra städer vara ett undantag? Det kan jag inte förstå. Uppfinnare flyr Sverige i dag därför att de inte får sina uppfinningar erkända och inte får något stöd. Det är ett stort problem när vi har så stor kapacitet. Vi kan fråga oss hur vi egentligen förvaltar det intellektuella kapitalet när vi inte satsar på nytänkande, vilket inte görs i Dennispaketet. Vad gäller den finansiella frågan har Ingemar Josefsson själv påpekat att det finns oklarheter om hur finansieringen av Dennispaketet skall gå till. Jag undrar vem som här inne är beredd att ta på sitt ansvar att kostnaderna rusar i väg ytterligare och att skattebetalarna skall få stå för dem i slutändan, vilket vi aldrig har uppfattat skulle vara avsikten. Vad gäller den trafik som faktiskt skall till Stockholm, godstrafik och liknande, finns det flera lösningar. Det finns en väldigt bra hamn i Oxelösund som skulle kunna överta en del av godsmottagningen. Endast 7 % av trafiken är genomfartstrafik. Det gör att det finns ökade möjligheter att satsa på kollektivtrafik.
Herr talman! Jag har redovisat hur stor del av dem som åker till Stockholm redan åker kollektivt. Problemet är inte att hitta på nya lösningar, utan problemet är att klara ekonomiskt de kollektivtrafiklösningar som redan har föreslagit och som ingår i paketet. Jag har sett att Miljöpartiet i sin reservation säger att man skall klara lika mycket trafik på spår som på väg. Jag vill påstå att man gör det. Den delen i Miljöpartiets reservation är redan tillgodosedd och visar på att Miljöpartiet inte sett att det ingår kollektivtrafiksatsningar i paketet.
Herr talman! Självklart har vi i Miljöpartiet sett att det görs kollektivtrafiksatsningar. Miljöpartiet har, som Ingemar Josefsson mycket väl vet, varit oerhört aktivt vad gäller Dennispaketet. Men det är inte detta frågan gäller, utan det handlar om ökade satsningar och framför allt om en medveten satsning åt ett visst håll. Så länge socialdemokraterna inte är beredda att göra det tycker jag att vi har väldigt olika syn på kollektivtrafiken.
Herr talman! Fortfarande talar Elisa Abascal Reyes om ökade satsningar, inte om omfördelningar. Kammaren i övrigt diskuterar faktiskt om att klara detta inom den ekonomiska ram som gäller.
Herr talman! Jag måste fråga Ingemar Josefsson var socialdemokraterna egentligen står i dessa frågor. I Stadshuset och i överenskommelsen har man sagt att man vill ha miljöprövning. Men här tycks det inte nödvändigt. Jag vill instämma i vad Elisa Abascal Reyes sade om ekonomin. Det handlar om väldigt stora summor, och de läggs fel. Det finns alternativ - Elisa Abascal Reyes var inne på dem. De behöver inte bli dyrare, men det behövs en omfördelning av pengarna. Jag vill även ta upp frågan om ytterstadsområdena vars trafikbehov inte är tillgodosedda i Dennispaketet. De som bor utanför tullarna i Stockholm har rätt stora problem att få bra och fungerande kommunikationer. Då funderade jag på möjligheterna till telekommunikationer, att telependla. Tjänstemän kunde stanna hemma någon dag i veckan. Det skulle kunna innebära en betydlig minskning av biltrafiken till Stockholm. Ingemar Josefsson säger att många åker kollektivt i dag. Men det är fortfarande en alldeles för stor andel som väljer bilen och gör det i rusningstrafik. Vi kan inte satsa på mer bilism, det har vi inte råd med. Vi talar mycket om de ekonomiska kostnaderna, men vi måste faktiskt också ta upp de ekologiska kostnaderna, som ju blir avsevärda och höjs med anledning av
Herr talman! Miljöprövningen görs lokalt. Lagstiftningen innebär att den skall ske lokalt. Den kommer att genomföras och har redan till stora delar genomförts. Hela tiden som vi jobbat med paketet har miljöprövningen varit en hand i handsken; vi har parerat och undersökt miljöfrågorna. Eva Zetterberg har däremot rätt när det gäller ytterstadsdelen. Det är i första hand en innerstadssatsning som nu görs. Eva Zetterberg talar om tjänstemän som kunde stanna hemma. Det är nog snarare så att det just är många av LO-medlemmarna som bor i förorterna, och de har inte en möjlighet att utföra sitt arbete via telekommunikationer, utan arbetet måste utföras med händerna. Man behöver uppmärksamma också dem som bor längst bort och har arbeten inne i staden som måste utföras med händer. De har inte möjligheter att använda telekommunikationer.
Herr talman! Jag hävdar ändå att socialdemokraterna talar med kluven tunga. Man säger att man både vill satsa på Dennispaketet och värna miljön. Var är regeringen i den här debatten? Ingemar Josefsson är talesman för utskottsmajoriteten, men det är regeringen som vill tillskjuta medel. Där har vi fått olika besked från olika ministrar. Det vore intressant att höra Anna Lindhs uppfattning om tredje spåret. Hon har gått ut offentligt och haft tunga synpunkter. Men regeringen har valt att inte vara med i den här debatten just därför att man går ut med dubbla budskap.
Herr talman! Tack, Ingemar Josefsson, för en bra redovisning. Vi skiljer oss dock i slutändan. Som jag ser det är betänkandet egentligen ett underkännande av uppgörelsen. Men utskottet väljer att skydda uppgörelsen. Det hade varit riktigare i nuläget att ge alla en chans att sätta sig på nytt och diskutera frågan från början. Det hade underlättat att lösa många knutar. Ingemar Josefsson frågade vad jag menar med demokratin i detta sammanhang. Utgångsläget i diskussionerna är en överenskommelse mellan tre partier där man säger att statsmakterna vid godkännandet av överenskommelsen klart uttalat att de i överenskommelsen ingående järnvägs och vägprojekten är av mycket stort nationellt intresse och att därmed inga av de i överenskommelsen ingående projekten skall kunna förhindras genom kommunalt veto. Om man har en sådan tanke bakom det hela då bäddar man för förseningar, problem, ökade kostnader, stenar på vägen. Det vore bättre om man öppnade dörrarna och tillsammans diskuterade från nolläget - jag vet att problem finns - hur man får fram ett hållbart program för trafiken och miljön inom de ekonomiska ramarna. Det är ekonomin som det i första hand handlar om, vid sidan om miljön givetvis. Man får rätta munnen efter matsäcken. Jag är rätt övertygad om att vårt ekonomiska läge nu och en tid framåt inte tillåter projekt av den här typen där kostnaderna galopperar okontrollerat. Där tror jag att vi har samma uppfattning.
Herr talman! När det gäller överenskommelsen för Stockholm kom jag själv som borgarråd att snabbt föra den till fullmäktige för beslut. Därefter har det varit fler mellanliggande val, vilket gör att människorna haft möjlighet att ta ställning till de partier som står för olika typer av överenskommelser. Vad gäller fortsättningen vill erinra om vad utskottet säger, nämligen att utskottet för sin del anser att det är önskvärt att regeringen tillsätter en styrgrupp, en samordnare eller motsvarande för att underlätta en diskussion mellan staten och regionen om olika frågor rörande Dennisöverenskommelsen. Jag vill påstå att det har varit ett problem att staten och kommunerna, regionerna, har olika system. Det har varit väldigt svårt att komma vidare i den här diskussionen mellan de olika parterna. Den lokala delen har fått flera olika besked av den centrala myndigheten, och det har varit väldigt svårt att riktigt veta vad staten har velat. Det är en lärdom som jag tror att vi skulle kunna ta till oss i kommande överenskommelser. Statens förslag bör göras tydligare när man skall fortsätta bereda en överenskommelse. Riksdagen har faktiskt också ensidigt ändrat på överenskommelsen å statens vägnar, vilket naturligtvis inte heller underlättar i diskussioner med en region och kommuner.
Herr talman! Jag är den förste att erkänna att det här inte är några lätta saker att handskas med. Men en förutsättning för sådana här stora projekt är ändå att de som bor i området så långt som möjligt måste ha en chans att påverka utvecklingen. Det tar tid, visst gör det det, men den grundförutsättningen måste finnas. Jag är glad att vi under resans gång har kunnat påverka det här projektet också från Centerns sida. Det blev ett delat Dennisprojekt. I dag är Österled och Västerled inte med under statsgaranti än så länge i alla fall. Vi fick särskilda anslag till miljöinvesteringar, tre och en halv miljard till kollektivtrafiken, en särskild utredning om vägtullarna och inrättande av en nationalstadspark. Jag är rädd för att det, när det gäller ekonomin, blir precis så som Ingemar Josefsson sade: Vi kan ha gjort felinvesteringar, vi får lära av det. Vi kan ha tagit kortsiktiga beslut, vi får lära av det. Men låt oss då lära av detta och sätta stopp ett slag, genomföra omförhandlingar och inte anslå nya pengar förrän ett nytt projekt finns.

Herr talman! Huvuddelen av den del av propositionen och det betänkande vi behandlar handlar om Stockholmsöverenskommelsen, så jag kommer att koncentrera mig till den. Jag vill börja med att stryka under att förslaget i huvudsak gäller statliga garantier, dvs. att det inte handlar om att staten skall bekosta huvuddelen av dessa investeringar. Genom Stockholmsöverenskommelsen kommer man inom en 15-årsperiod att genomföra ganska stora investeringar i trafiksystemet. Det är tänkt att vägutbyggnaderna skall finansieras helt genom avgifter på vägtrafiken. Kollektivtrafiken skall finansieras i vissa delar gemensamt av landstinget och staten. Till utbyggnaden av kollektivtrafiken går också staten in med ett extra investeringsbidrag. Man tar också medel ur flerårsplanen för vägar, som man samtidigt överför till kollektivtrafiken. För att en överenskommelse skulle kunna komma till stånd, herr talman, krävdes det en hel del kompromissvilja från de olika parterna och klargöranden från statsmakternas sida. Från parternas sida i regionen var man överens med regeringen om att de föreslagna investeringarna skulle ses som en helhet. Samtidigt var det viktigt att spelreglerna gentemot statsmakterna var klara. Den preliminära överenskommelsen redovisades för riksdagen redan våren 1991 i en proposition. Riksdagen uttalade sig också positivt, bl.a. om helheten, och ansåg att det var angeläget att den utveckling man skissade verkligen fullföljdes eftersom det skulle främja en utveckling av såväl regionen som landet i övrigt. Utbyggnaden av trafiklederna, en komplett ringled runt innerstaden och en yttre tvärled, miljöförbättrande åtgärder i Stockholms inner och ytterstad, ett stomnät för busstrafiken i innerstaden och infartsparkeringar är enligt överenskommelsen avsedda att helt finansieras genom avgifter på vägtrafiken. Sedan är det ju så, och det är naturligt, att miljöfrågorna har diskuterats ganska ordentligt i samband med just Stockholmsöverenskommelsen. Låt mig därför slå fast att detta Dennispaket, som man kallar det, ger positiva effekter för såväl miljön vad gäller avgaser som miljön vad gäller buller. Det vet ju alla att stillastående eller trögflytande bilköer ger mycket stora utsläpp. Med bättre vägar får man en jämnare hastighet i trafiken, och därigenom minskar också avgasutsläppen betydligt. Man räknar med att de här satsningarna kommer att medföra att trafikarbetet i Stockholms innerstad minskar med ungefär 30 % fram till år 2005 jämfört med hur det skulle ha sett ut annars. Herr talman! Köerna och avgasutsläppen kommer att minska med de föreslagna investeringarna. Det gör också bullret och trafikarbetet i Stockholms innerstad. Om man också ser på vad som har beräknats vad gäller samhällsekonomiska nyttoeffekter och s.k. intäkter, framgår att det har beräknats att värdet av de kortare restiderna, som kommer att bli resultatet, uppgår till någonstans i intervallen 10-20 miljarder kronor. Om man ser på de regionala ekonomiska effekterna, dvs. hur effekterna blir i olika delar av Stockholmsregionen, framgår att det har beräknats att de positiva effekterna är värda mellan 25 och 30 miljarder kronor.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 Vi kan fråga exempelvis dem som bor i närheten av Norra Stationsgatan om de har märkt att det blivit mer biltrafik när man har öppnat en del av Norra länken. Nej, biltrafiken har minskat betydligt och förts över till den här delen av Norra länken. Om man ser på hela det trafikarbete som har förts över och räknar ihop alla resor, kan man inte påvisa att resandemängden har ökat mer, just därför att man har byggt en bättre väg. Det resonemang som har förts här håller alltså inte. Vi har läst i tidningen att det i går var en träff mellan regeringen och parterna i regionen. Det visade sig att problemet framför allt fanns i Stockholms stads majoritet. Men jag kan med glädje säga, efter att ha läst tidningen, att det sändes positiva signaler om att de nu skall försöka klara den tidsplan som finns. Det är viktigt att så sker, och jag välkomnar de här nya signalerna. Jag har också några frågor, som jag tycker skall ställas till dem som framför kritik mot den här överenskommelsen. Det är framför allt tre frågor. Den första frågan är: Hur skall man lösa regionens trafikproblem? Jag pratar då om både kollektivtrafik och vägtrafik. Den andra frågan är: Hur skall man se till att minska trafiken i Stockholms innerstad? Det kan vara bra att få ett svar på den frågan också. Den tredje frågan är: Om man nu pratar om stora satsningar, vilket man gör bl.a. på kollektivtrafiksidan, hur skall man finansiera dessa satsningar? I den överenskommelse som ligger är det framför allt vägtrafiken som går in och finansierar kollektivtrafiksatsningarna. Men om man inte har någon trafik att ta avgifter från, hur skall man då finansiera stora kollektivtrafiksatsningar?

Herr talman! Jan Sandberg talar om de positiva effekterna av Dennispaketet. Jag kan instämma med Jan Sandberg så till vida att den satsning på kollektivtrafik som görs är mycket positiv och nödvändig. Den satsning som görs på motorleder och vägdelar i Stockholms län har däremot inte de positiva effekter som Jan Sandberg talar om. Jag vill i högsta grad i stället lyfta fram de negativa effekterna av de satsningarna. Vi talade tidigare om ytterområdena i Stockholms län, där det finns gröna kilar, dvs. bevarade grönområden. De kommer att starkt påverkas av den här utbyggnaden. Jag vill också hävda, att med utbyggnaden av trafiklederna kommer ökad bilism - det har klart konstaterats. De positiva effekter i trafiken som Jan Sandberg talar om beror väldigt mycket på en förfinad teknik, utvecklade avgassystem för bilar och en rad andra saker. På det sättet blir det minskade utsläpp. Vi har tidigare varit inne på frågan hur detta skall finansieras, och vi i Vänsterpartiet anser att pengarna skall gå till de kollektiva trafiksatsningarna. Det behöver inte kosta mycket mer än vad man från regeringens sida och från kommunernas sida nu är villiga att lägga på vägutbyggnad. Det är väldigt viktigt att se att det är på kollektivtrafiken som satsningarna skall göras. Jag vill upprepa: Valresultatet i Stockholms stad visade mycket tydligt vad väljarna ville ha: Man sade nej till Dennispaketet.
Herr talman! Om vi nu pratar om fördelar och nackdelar, vinster och förluster och allt sådant, är det faktiskt ett ganska betydande underlag som man har tagit fram när man har diskuterat satsningarna på såväl vägtrafik som kollektivtrafik. Länsstyrelsen har exempelvis gjort en ganska djuplodande analys av detta, där man har visat på bl.a. de positiva effekterna och räknat om dem i miljardbelopp - det är stora belopp, vilket jag nämnde i mitt inledningsanförande. Man har också tittat på miljön och kommit fram till att det är problem när det gäller gestaltning och att bygga nytt på olika delar av markområden. Det framgår däremot klart att byggandet av vägarna minskar både utsläppen och bullret, till råga på allt ganska ordentligt, inte minst i Stockholms innerstad. Man måste fundera litet på vad alternativet är. Hur löser man miljöproblemen genom att inte bygga vägar? Hur kan miljön bli bättre av att det blir fler stillastående bilar i köer? Hur löser man rent allmänt vägtrafikens trängsel och miljöproblem genom att inte göra någonting åt det? Man kan väl inte bara försöka låtsas som om det inte finns och inte kommer att finnas några problem med individuella transporter i framtiden. Jag tycker därför att det är berättigat att kräva att få svar på de frågor som jag ställde i mitt inledningsanförande. Hur skall man lösa regionens trafikproblem? Hur skall man minska trafiken i innerstaden? Hur skall man finansiera de satsningar som man pratar om?
Herr talman! Av Jan Sandbergs replik framgår det väldigt tydligt att det är Stockholms innerstad och de som bor i staden som skulle kunna ha något att vinna, medan ytterstadsområdena - det tillstår Jan Sandberg indirekt - inte har dessa fördelar. Jag vill hävda att effekterna på miljön i Stockholms ytterområden blir väldigt negativa, och därför vill jag definitivt avråda från detta. Det man skall göra är naturligtvis att satsa på en utbyggd kollektivtrafik. Jag vill bara peka på ett exempel från det område där jag själv bor, i Skarpnäck. Där har vi efter mer än 15 års kamp fått en förlängning av tunnelbanan. Man kan klart se hur resandemönstret förändras när människor kan välja kollektivtrafik i större utsträckning än tidigare, när de nu har tillgång till tunnelbanan. Det har varit en mycket viktig satsning. Det är den typen av kollektiva satsningar - inte bara tunnelbanan - som behövs i Stockholmsområdet.
Herr talman! Vi har pratat om miljö och buller, och jag nämnde att det framför allt gällde innerstaden. Men visst gäller det också andra delar i regionen, exempelvis ytterområdena i Stockholms stad. Om man tittar på hela det här projektet - vi hanterar inte garantier för exempelvis Österleden och Västerleden - kommer en mycket stor del av vägsatsningarna att ske under marknivå. Det gör att inte bara Stockholms innerstad kommer att få minskade bulleroch miljöproblem, utan också andra delar av regionen.
Herr talman! Jan Sandberg menar att resonemanget om att ökade vägsatsningar ger ökad biltrafik inte håller. Jan Sandberg utgår från, att om man rätar ut en krokig väg blir den kortare - det är grundprincipen i hans resonemang - och därför minskar också det totala trafikarbetet. Det är någonting som jag är beredd att hålla med om. Däremot vill jag påpeka, som jag har gjort många gånger förut, att ju mer man satsar på bilvägar, desto mer trafik genererar man. Det är inte mitt påfund, utan det har konstaterats i vetenskapliga rapporter. Den senaste rapporten har skrivits av Royal Commission on Environmental Pollution i Storbritannien, som Jan Sandberg säkert har hört talas om. Jan Sandberg ställde en rad frågor, och därav kan jag konstatera att han inte lyssnade på mitt anförande. Där rabblade jag upp en hel del alternativ till lösningar av trafikproblemen i Stockholm. Herr talman! Det är min fasta övertygelse att det finns andra alternativ än just Dennispaketet. Jan Sandberg har rätt i att de här frågorna har behandlats väldigt länge. Delar av Norrortsleden har behandlats i decennier, vilket visar att det kanske behövs litet nytänkande. Vad gäller finansieringen, rör det sig trots allt inte om så stora utgifter för att öka kollektivtrafiksatsningarna. Det handlar inte om att bara öka kollektivtrafiken, utan också om hur vi skall hantera en ökad belastning i framtiden. Det är det stora problemet.
Herr talman! När det gäller resonemanget om att nya vägar genererar mer trafik nämnde jag ett exempel i mitt anförande: När man påbörjade byggandet och färdigställandet av en del av Norra länken vid Norra Stationsgatan minskade trafiken, bullret och avgasutsläppen där. Ser man däremot på det totala antalet vägfordon, och då talar vi inte om de meter eller kilometer som minskar som resultat av att man rätar ut en väg, utan antalet fordon, så har det inte ökat mer än vad som säkert blivit fallet om man inte hade gjort någonting alls åt problemen. Nya vägar ser alltså inte ut att generera mer trafik i Stockholmsregionen. Det här har vi ett exempel på, och det är det jag talar om. Vad det egentligen handlar om, och det nämnde jag också förut, är att vi ju redan i dag har stora problem med vägtrafiken, med stillastående köer, avgasutsläpp och allt sådant. Man kan väl inte blunda för de problemen. Hur vill Elisa Abascal Reyes och Miljöpartiet lösa de problem som bevisligen finns i dag? Det är de facto så att Miljöpartiets politik på det här området innebär att miljöproblemen kommer att förvärras. Miljöpartiets representant kanske då än en gång tar upp sina storstilade planer på stora kollektivtrafiksatsningar etc. Nu tror jag inte att det är så lätt att överföra trafik från vägar till kollektivtrafik bara genom att satsa på kollektivtrafik. Givetvis skall man göra det också. På så sätt kan man öka intresset för och användandet av kollektivtrafiken. Men man kan inte på något betydande sätt förändra de resandeströmmar som finns. Huvudfrågan här, som jag gärna vill ha svar på i nästa replik, är hur ni vill finansiera de stora satsningar ni pratar om.
Herr talman! Vad gäller exemplet Norra Stationsgatan tycker jag att Jan Sandbergs resonemang ganska tydligt visar hans resonemang i övrigt vad gäller trafik. Vad det handlar om är alltså litet mer långsiktigt tänkande än några år och den tid som gått sedan utbyggnaden av Norra länken. Självklart har inte en mängd bilar ploppat upp som svampar ur jorden sedan utbyggnaden; det här är alltså ett långsiktigt perspektiv. Och det finns faktiskt vetenskapliga bevis för att ökade vägsatsningar genererar mer biltrafik. Är Jan Sandberg inte beredd att hålla med om det kan jag låna ut den rapport jag själv har läst och tagit del av. Vag gäller finansieringen skulle jag vilja ställa en motfråga: Hur hade Jan Sandberg tänkt sig att finansiera de vägdelar som i dag hotas av att inte kunna finansieras ordentligt? Det tycker jag är precis lika aktuellt. Jan Sandberg talar om att vi har stora problem redan i dag, och jag håller med om det. Miljöpartiet har också föreslagit flera satsningar. En hel del av de förslag jag nämnde i mitt anförande är också förslag på hur man skulle kunna lösa stockningar i biltrafiken i dag. Det finns alltså konkreta förslag. Motorleder och Ringleden är inte det enda möjliga sättet att klara kollektivtrafiken. Sedan vill jag att Jan Sandberg skall minnas att en stor del av trafiken går in till Stockholm. Om man bortser från godstrafiken och de 7 % som är genomfartstrafik sitter många en och en i bilarna på E 4 på morgnarna. Med vettig kollektivtrafik skulle man definitivt kunna förändra resemönstret snabbt. Det är inte alls en svår ekvation, men det handlar om nytänkande.
Herr talman! På väg in till stan på morgnarna sitter inte en person per bil; enligt statistiken är det 1,27 om jag minns rätt. När det gäller Jan Sandbergs koppling till uppvaktningen i går och de svårigheter man påstår att majoriteten har vill jag replikera att det finns svårigheter när man skall ta fram planärenden. Ofta är det faktiskt svårigheter som den centrala myndigheten, riksdag och regering, har förorsakat. Både i miljöoch hälsoskyddsnämnd och i byggnadsnämnd, som är specialreglerade, har man regler att följa. Omvänt är det faktiskt också så att en del av Norra länken som är överklagad har legat ett år för behandling hos riksdagskansliet. Det finns alltså omvända fall, där båda parter har problem när man skall klara av komplicerade planer. Jan Sandberg och Elisa Abascal Reyes har diskuterat en rak eller krokig väg. I det här fallet är den raka vägen faktiskt Centralbron rakt igenom stan; den skall nu bli krokig. Det är alltså inte så att vi rätar vägar, utan vi gör dem faktiskt krokigare.

Herr talman! Det är dags att omförhandla Dennisöverenskommelsen, sade Sivert Carlsson i sitt inlägg. Han var inne på ett resonemang om att priserna kan pressas. Vi menar att det är betongen som kan pressas. I det här sammanhanget vill jag påstå att det inte längre finns något Dennispaket. Kommunerna i länet är inte ense. Därmed finns det många små paket, men det finns inte längre något enhetligt paket. Jag tänker dock ägna mitt anförande åt ett alldeles eget, stort paket som jag tycker skall ses och diskuteras tillsammans med de andra, små paketen, eftersom det är en stor infrastruktursatsning för hela regionen, och det är tredje spåret. Det går rykten; det är nu ryktesomgång nr 2. Ryktena säger samma sak den här gången som förra gången, nämligen att det inte blir något tredje spår i ytläge över Riddarholmen. Från kulturhistoriska synpunkter och av miljöhänsyn är dessa rykten naturligtvis oerhört positiva. De överensstämmer dessutom med den uttalade opinionen i Stockholm och även med den syn som samtliga partier i huvudstaden framför.

Då frigörs också utrymme för ett spår till bredvid de befintliga två spåren. Men det kan bara ske som en del av en utveckling av spårtrafiken. På sikt behövs det flera spår - fyra räknar vi med i dag, men det måste prövas. En dragning av två nya spår via Liljeholmen och helst via Fridhemsplan och Odenplan är en långsiktig lösning som vi menar tar spårtrafikens framtid på allvar. Det är alltså en inriktning som anger att spårtrafiken har framtiden för sig. Att som i dag destinera alla pendlare in till T-centralen är fullständigt vansinnigt, och det har samhällsplanerare talat om i flera decennier. Man kan inte göra på det sättet och samtidigt skapa en trevlig miljö. Att i dag ta pendeltåget till T-centralen och därifrån ta sig till tunnelbanan är att vistas i en ovärdig människomiljö, vill jag påstå. Den långsiktiga lösning som jag talar om medför också att en ytterligare bro vid Årsta inte behöver byggas. En icke oväsentlig bieffekt av att gräva ned Centralbron är att den kraftiga bullermatta som i dag ligger över hela Gamla stan elimineras. Det kan vi inte bortse ifrån i den samlade miljö och kulturprövningen. Flera debattörer har talat om ekonomi. När vi har en så svår ekonomisk situation som vi har i dag i Sverige och som vi försöker ta oss ur - kanske inte på det smartaste sättet enligt vår mening - är det enligt Miljöpartiets uppfatting extra viktigt att varje ny infrastruktursatsning noga prövas och ställs mot naturoch kulturvärden, mot framtida behov och mot framtida samhällsvisioner. Ingemar Josefsson sade i sitt anförande att det här inte handlar om nya lösningar. Men då kanske han talade förbi den debattör som hade talat om nya lösningar. En omfördelning och en förbättring av planer och visioner och en aktiv kultur och naturdebatt innebär ju att det blir nya lösningar. Men de lösningarna behöver inte bli dyrare. Om man ser till framtida behov kanske de tvärtom blir billigare. De eventuella extra kostnaderna för klokheten i dag sparar vi in på kostnaderna i framtiden. De merkostnader som ett tunnelbygge kan innebära i dag anser vi kan finansieras genom en omfördelning av de infrastruktursmedel som är avsatta för trafikinvesteringar i Stockholmsregionen. Med detta yrkar jag bifall till vår reservation 4, som gäller moment 3.

Herr talman! Ewa Larsson talade här om det tredje spåret. Det kopplas ju väldigt ofta ihop med det s.k. Dennispaketet. Därför vill jag läsa upp två meningar direkt ur Dennisöverenskommelsen. Om "getingmidjan" står det: "Detta projekt är av nationell karaktär". Vidare heter det: "Oavsett vilket alternativ som väljs fattas beslutet av statsmakterna, och objektet finansieras helt med statliga medel". Jag är därför orolig för att Ewa Larsson öppnar för att regionen skall vara med och betala den här delen. Från socialdemokratisk sida har detta hela tiden betraktats som en riksangelägenhet och inte som en regional angelägenhet.
Herr talman! Statsbudgeten medger ju i dag inte extra satsningar. Om en tunnellösning innebär extra satsningar bör statsmakten medge att Stockholms stad och län gör upplåning, dvs. helt enkelt ställa statliga garantier till förfogande för att den här mersatsningen skall kunna göras. Även om tredje spåret inte är en del av de små paket som Dennispaketet nu har blivit är det ett stort paket som måste ses tillsammans med alla dessa småpaket - man måste ta ett samlat grepp.
Herr talman! Regionen och kommunernas ekonomiska situation är precis densamma som riksstyrets. Det är fel att tro att det där finns extra miljoner att använda som inte skall satsas på skolan, barnomsorgen eller någonting annat. De pengarna finns inte!
Herr talman! Vi lånar i dag väldigt mycket pengar. Miljöpartiet tycker att staten kan ge garantier till Stockholms stad och Stockholms län för de kostnadsfördyringar som ett tunnelalternativ innebär. Det handlar om att ställa garantier. Staten lånar ju i vilket fall som helst - eller hur, Ingemar Josefsson? Vi har ju ingen egen överbalanserad budget.
Herr talman! I vilken stad har vägsatsningar inneburit att trafiken inte har ökat? Vi kan tänka oss in i utvecklingen i Stockholms stad under 10-15 år framåt i tiden. Om man bygger de vägar som man har tänkt sig i Dennispaketet kommer trafiken i Stockholms innerstad att vara 30 % lägre än vad den annars skulle ha varit. Det är riktigt som Ewa Larsson antyder att vägtrafiken kommer att öka under den här perioden. Den har gjort det i historien och kommer så att göra i framtiden också. Skillnaden är bara att vi måste se till att den här ökande trafiken kan ta sig fram på ett rimligt sätt så att vi inte får långa köer av stillastående bilar med stora mängder avgasutsläpp m.m. Man kan ha vilken uppfattning man vill om olika typer av trafikslag, men faktum är att alla trafikslag fyller sin funktion. Det går inte att på något sätt försöka drömma eller glömma bort vägtrafiken. Den finns och den kommer att finnas. Den fyller en viktig funktion. Därför måste vi se till att den också skall ha en möjlighet att ta sig fram. Jag skulle kunna ställa en motfråga till Ewa Larsson. Kan Ewa Larsson nämna någon stad som har minskat trafiken genom att inte satsa på vägutbyggnader? Det kan hon troligen inte. En sådan åtgärd skulle få till effekt att man ökar köerna, stoppen och avgasutsläppen eller möjligen flyttar trafiken någon annanstans.

Herr talman! Det Jan Sandberg säger här styrker vår argumentering. Den ekonomiska delen av Dennispaketet bygger på ökad biltrafik. Om vi skall vara trovärdiga i det internationella miljöarbetet måste vi ha en trafikplanering som bygger på minskad biltrafik, annars bryter vi mot internationella konventioner. Jag är oerhört allvarlig på den punkten. Jag kan tänka mig att vi tillsammans i stället skulle kunna arbeta för elbilar i innerstaden. Det vore ett konkret och seriöst arbete där vi uppfyller Riokonventionen. Det unika med Stockholms trafikplanering är att den hela tiden har hållit ihop med den kollektiva utvecklingen. Stockholms stadsbor är unika i världen när det gäller att åka kollektivt. De åker kollektivt, eftersom vi har en bra kollektivtrafik. Därför är det viktigt att bygga på den traditionen och satsa mer på kollektivtrafiken. Jag vill också säga till Ingemar Josefsson att han inte behöver bli orolig för att jag tänker tömma

Herr talman! Jag tror att detta visar att Ewa Larsson och jag har litet olika syn på den här frågan. Jag vill själv påstå att jag har en något mera verklighetsbaserad syn. Jag inser, vilket jag tror att alla som sysslar med någon form av trafik gör, att trafikarbetet ökar kontinuerligt - både när det gäller vägtrafik och kollektivtrafik. Vi får inte glömma att en stor del av det s.k. Dennispaketet gäller satsningar på kollektivtrafiken, som bl.a. är finansierade av vägtrafikanterna. Jag tror inte att man minskar biltrafiken genom att stoppa utbyggnader av vägar. Det leder bara till att biltrafikens negativa effekter förstärks, eftersom det blir fler köer med fler stillastående bilar. Jag fick inget svar på min motfråga till Ewa Larsson: Var någonstans har stopp för vägutbyggnader minskat vägtrafiken?
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag här blandade ihop två replikomgångar. I Strasbourg har man satsat mycket på kollektivtrafik. Jag skall kontrollera extra noga om man har lyckats, och i så fall tala om det för Jan Sandberg. I flera europeiska städer gör man som i Stockholm - man satsar på både biltrafik och kollektivtrafik. När det gäller biltrafiken har man dock försökt att göra det så enkelt som möjligt. Man bygger inte ut utan förenklar. Dessutom satsar man mycket, mycket på kollektivtrafik för att göra den så enkel, billig och smidig som möjligt. Det är helt riktigt att vi inte har samma uppfattning. Vi tycker att man skall omfördela medel så att det satsas mera på kollektiv infrastruktur. Vi vill omfördela på det sättet.
Herr talman! Ewa Larsson började med att säga att det inte längre finns något stort paket kvar, det finns bara småpaket. Men det finns nog ändå ett stort paket med en kalkyl som bl.a. bygger på att biltrafiken skall öka med 30 % till år 2025, att byggkostnaderna inte skall öka och att realräntan blir högst 4 %. När Ewa Larsson säger att staten lånar i vilket fall som helst blir jag litet rädd och ängslig. Om Ewa Larsson har den inställningen delar vi nog inte uppfattningen att det i dag måste sättas gränser. Riksdagen har såvitt jag förstår ett ansvar för att ge statliga garantier, och det gäller också gränser. Som jag sade i inledningen tycker jag att betänkandet egentligen innebär ett underkännande av uppgörelsen. Man väljer ändock att hålla fast vid den. Jag menar att ni i nuläget, framför allt med tanke på ekonomin, bör ta en paus. Sätt er ner, omförhandla och använd mera av det som redan finns och som jag nämnde i mitt inledningsanförande. Det gäller en breddning av Essingeleden. Det gäller t.ex. också Brommaleden. Lås inte fast er för det paket som just nu föreligger.
Herr talman! Jag tycker inte att man skall ta en paus nu, utan jag tycker att man skall dra tillbaka befintliga förslag och se på nya kreativa lösningar. Vi skall definitivt inte ta någon paus. Det har vi inte tid med. När jag pratar om statens, stadens och länets ekonomi talar jag om en omfördelning av infrastrukturmedel inriktad på mera kollektiv trafik. Jag tycker således att det är ohederligt att som i dag ge statliga garantier till ett projekt som bygger sin finansiering på ökad biltrafik.
Herr talman! Jag uttryckte mig fel. Jag tycker inte heller att det är bra med en paus i en omförhandling som bygger på realia och sätter gränser.

Herr talman! Det har varit intressant att följa den här debatten, eftersom den är så avgörande för framtiden i hela Stockholmsregionen. Desto sorgligare är det då att höra att de som stöder Dennispaketet här i riksdagen hela tiden konsekvent undviker att svara på den centrala frågan. Mitt intryck när jag lyssnar på debatten är att man försöker fly från den riktiga debatten. Man försöker föra en gammal debatt för att slippa tala om en ny situation, men det är ju en ny situation. I det läge Sverige nu befinner sig där vi skall försöka få ordning på en ekonomi som skakar, försöker man här försvara ett paket där det definitivt inte är ordning på ekonomin. I betänkandet konstaterar utskottet att "osäkerhet råder om såväl utgifts som inkomstsidan liksom om tidsplanen för överenskommelsens genomförande". Utskottet försöker ge intrycket av att det här är något som man har inhämtat från några som man inte kan påverka och i en situation där riksdagen inte skulle kunna göra någonting. Så till den avgörande frågan. Vi vet att kostnaderna för hela det här projektet har ökat i stort sett lavinartat sedan det startades. I dag säger man att det råder osäkerhet på såväl utgifts som inkomstsidan. Mot denna bakgrund och om man företräder samma partier som i Stockholm har gjort upp om det här, varför tar man då inte på sig att Stockholmspolitikerna tar större ansvar och varför ser man inte till att göra det som riksdagen faktiskt kan göra? Riksdagen kan påverka inkomstsidan. Riksdagen kan göra någonting när det gäller miljöavgifterna. Riksdagens utskott skulle kunna säga eller göra något för att skynda på arbetet med att skapa de avgifter som behövs för att finansiera paketet. Kan det vara så att anledningen till att man inte gör någonting är att man inser att det i grunden är svårt att lösa de ekonomiska problemen med paketets uppbyggnad såsom förslaget ser ut? Är det inte så att det med Österleden och Västerleden är svårt eller omöjligt att någonsin få en bra ekonomi på det här projektet, även om bilavgifter införs i tid? Då närmar vi oss det som är huvudproblemet med hela Dennispaketet, förutom att ekonomin står och skakar, och det är att man inte löser de problem som man påstår sig lösa men att man skapar nya. Man säger att man löser trafikproblemen i Stockholm, men egentligen lägger man fram en storstilad plan för nyexploatering i stor skala av Stockholmsområdet, med nya, framtida stora trafikproblem som följd. Det är ju det Dennispartierna aldrig vill redovisa. Men alla vi som har följt den här frågan vet att redan Dennispartiernas egna siffror visar att trafikarbetet ökar kraftigt, samtidigt som kollektivandelen i resandet minskar. Alla vi som har följt frågan länge vet att man med utbyggnaderna av Österleden och Västerleden täcker in alla de större återstående grönområdena i Stockholm. Den yttre tvärleden som Västerleden är en del av lyckas täcka in sex av Stockholmsområdets åtta gröna kilar. Då finns det två gröna kilar kvar i det gröna bälte som vi har runt Stockholm. Dessa täcks in av Österleden. Man förstör alltså några av Stockholms finaste grönområden, naturligtvis som en förberedelse för framtida exploatering, man skapar nya trafikproblem utan att lösa de gamla, och man gör detta med en ekonomi som inte är hållbar. Sedan försöker man här i riksdagen få det att låta som att detta inte är något som riksdagen kan påverka och borde påverka. Självklart kan och borde riksdagen påverka detta. Man borde genast se till att ta upp diskussioner om detta med Stockholmspolitikerna. Om man anser att osäkerheten är så stor som utskottet tycker att den är, borde företrädarna för Dennispartierna här i riksdagen inte bara lämna det som ett konstaterande till riksdagen, utan då borde man också ta sitt ansvar dels gentemot företrädarna för dessa partier i Stockholm, dels som företrädare för riksdagen. Jag har i den här debatten bara hört hur företrädare för både Socialdemokraterna och Moderaterna sorgfälligt har undvikit att svara på de frågorna, och det gör mig minst sagt förvånad.
Herr talman! Jag konstaterar att Andreas Carlgrens anförande måste vara skrivet före debatten och att han alltså redan före debatten hade bestämt vad han skulle säga. Vi har ju faktiskt i debatten diskuterat alla de centrala frågorna och problemen. Utskottet har också tagit upp och visat på problemen. Det är inget slätstruket utskottsutlåtande, utan det är ett utskottsutlåtande som visar på problem och som visar på hur man skall gå vidare. Vi redovisar de punkter där vi uppmanar regeringen att återkomma vad gäller den ekonomiska redovisningen, och vi tar upp hur förhandlingarna bör skötas och pekar bl.a. på möjligheterna att använda en statlig förhandlingsman. Det är alltså inte fråga om något passivt utskottsutlåtande. Carlgren ger en falsk bild av de s.k. intrången i de gröna kilarna. Detta är ett försök att bilda en myt, att skapa en bild som inte stämmer med verkligheten. Som grädde på moset försöker han därefter antyda att de partier som nu har varit med och förhandlat om det här skulle vilja exploatera Djurgården - det var ju konsekvensen av vad Carlgren sade. Det finns inga sådana diskussioner, det finns inget sådant gensvar hos befolkningen eller partierna i Stockholm. Man skall inte försöka sprida dimridåer och ge falska föreställningar om hur politiken ser ut. Sådant kan skapa politikerförakt, och sådant är inte bra.
Herr talman! Nu tog Ingemar Josefsson i ordentligt på slutet. Jag kan lugna Ingemar Josefsson med att säga att mitt anförande inte var skrivet på förhand, det var inte skrivet alls. Det hölls av inspiration, och det tyckte jag var bra. Ingemar Josefsson försökte undvika min konkreta fråga. Det är gott och väl att man vill ha en statlig förhandlingsman, men vad är Ingemar Josefsson beredd att göra som företrädare för Stockholm här i riksdagen och som ledamot av utskottet? Är man beredd att göra en verklig omförhandling? Det är ju de projekt som ingår i Dennispaketet som är problemet. Är ni beredda att ompröva Österleden och Västerleden, som ju inte ger de intäkter som de kostar? Västerleden har ju inte en möjlighet att gå ihop ekonomiskt. Hur skall Ingemar Josefsson lösa det problemet, och vad vill Ingemar Josefsson som ledamot i trafikutskottet göra åt det verkliga problemet? Ingemar Josefsson kan ju ta initiativ för att påskynda införandet av avgifter, som ju ändå ger några intäkter. Är Ingemar Josefsson beredd att göra det? Mina frågor om de gröna kilarna försvann bort i Ingemar Josefssons resonemang om politikerförakt. Hanveden, Gömmaren, Bornsjön, Mälaren, Brunnsviken, Järva, Ängsjö, Rösjön, Lindö och Fågelsången, och dessutom korsar Österleden Saltsjön och Nacka Tyresta. Visst är det så. Det här är gröna områden som finns i verkligheten, inte bara i något slags politikerföreställning, men de förstörs om Dennispaketet får fortsätta att rulla på.

Herr talman! Jag kan konstatera att det spontana anförandet helt plötsligt gick över till citat. Det var alltså förberett. Andreas Carlgren försöker göra antydningar om att de gröna kilarna skulle bebyggas av dessa partier. Däremot är det rätt att vi måste ha en exploatering i området i övrigt. Befolkningen, unga människor, kommer att kräva att få bostäder i denna region. Det är klart att det måste byggas bostäder. Men det är väl inte ni emot?

Herr talman! Jag skulle vilja kommentera det som Ingemar Josefsson sade om attityden till biltullar. Det fanns ett parti som hette Bilistpartiet i Stockholm, som i förra valet gick till val framför allt på frågan om biltullar. Jag vet inte om det fortfarande existerar. Det partiet fick ungefär 6 000 röster. De organisationer som jag räknade upp, ungefär 15 stycken, representerar 10-20 gånger så många människor som de som röstade på Bilistpartiet. Jag kan garantera Ingemar Josefsson att det finns en ganska stor acceptans för miljöavgifter eller trafikavgifter just av miljöskäl.